Herr talman! Jag tänker hålla mig till samma tema som Marianne Carlström. Lpo 94, är det läroplanen och kursplanerna som skall styra. Detaljstyrningen skall minska och enbart omfatta mål och resultatstyrning. Kursplanerna i respektive ämne skall nu vara styrande och inte antalet timmar i varje ämne. Utskottets flertal agerar emellertid tvärtemot denna avsikt, detta genom att ställa sig bakom regeringens förslag att göra förändringar i timplanen och dessutom på bekostnad av elevens val. Någon utvärdering av timplanen har inte heller hunnits med, vad jag kan förstå. Det mest logiska och följdriktiga borde enligt min mening vara: först utvärdering, sedan överväganden om förändringar följt av eventuella förslag om ändrade mål. Återkommande utvärdering av skolverksamhetens kvalitet och resultat är nödvändig. Detta borde utskottet markerat mycket tydligare. Men eftersom utskottet anammar regeringens förslag vill jag påpeka följande: Ett ökat timtal för idrott och hälsa samt slöjd minskar balansen och likvärdigheten mellan de s.k. praktisk-estetiska ämnena. Hemkunskapen har det lägsta antalet undervisningstimmar av de här ämnena i grundskolan, nämligen 118 timmar, trots att ämnesområdet inte förekommer i gymnasieskolan. Genom förslaget att öka det lokala utjämningstalet för skolans val från 15 % till 20 % riskerar hemkunskapen att ytterligare marginaliseras. I samband med arbetet på Läroplan 94 framfördes ett berättigat krav på utökat tidsutrymme för hemkunskap för att kunna ge eleverna förutsättningar att nå de i läroplanen och kursplanen uppsatta målen. Ämnet idrott och hälsa fick i Läroplan 94 ett delvis nytt och bredare innehåll än tidigare. I kursplanen framhålls att idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för folkhälsan. Men jag menar att det inte enbart är fysisk aktivitet som har betydelse för folkhälsan. Det finns noga belagt i olika undersökningar att kosten är väl så viktig för en god hälsa. När det gäller att förebygga hjärtkärlsjukdomar och cancer är kunskap om en sund kost viktig. Även då det handlar om allergier och diabetes behövs kunskaper om livsmedlens innehåll och egenskaper. Slutsatsen av hälsoargumentet borde lett till en utökning av hemkunskapen. Hemkunskap är ett kunskapsområde om mat, boende och inte minst personlig ekonomi som ger eleverna möjlighet och inspiration att hantera den alltmer komplexa vardagen. Det är ett kunskapsområde som handlar om elevens situation i dag. För att ungdomarna skall få möjlighet att arbeta från idé till färdig produkt krävs snarare mer än mindre utrymme. Att skapa en konkret produkt - en måltid - och att träna sina färdigheter kräver längre arbetspass per lektionstillfälle. Hemkunskapen bidrar jämväl i hög grad till barns och ungdomars sociala fostran och utveckling. Ett i detta hänseende starkt argument för ämnet är jämställdhetsaspekten, eftersom flickor och pojkar genom hemkunskapsundervisningen får likvärdig utbildning i skötsel av hem och hushåll. I hemkunskapen ges naturvetenskap och teknik en mycket konkret innebörd. Miljöfrågorna är en annan väsentlig del i hemkunskapens samtliga moment, mat, boende och ekonomi. Herr talman! Jag vill med det här inlägget markera vikten av dels att det sker återkommande utvärdering och granskning av kvaliteten i skolans alla ämnen, dels att hemkunskapen åtminstone får en likvärdig ställning med övriga praktisk-estetiska ämnen i grundskolan. Det skall vara kunskapsmålen och inte timplanen som styr utbildningen.

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas tar upp många viktiga frågor, och jag är i alla frågor utom en överens med utskottsmajoriteten. Den fråga jag vill ta upp och prata om handlar om kostnadsfri skolmat även på gymnasiet. Det är positivt att betänkandet innebär att det inte blir möjligt att ta ut avgift för skolmaten i grundskolan. Det innebär att min tidigare motion, som utskottet tillstyrkte för ungefär ett år sedan, till en del blir riksdagens beslut. Men jag har svårt att förstå att utskottet inte löper linan ut och föreslår att kostnadsfri skolmat skall gälla även på gymnasiet. Jag vill citera ur betänkandet: "Enligt utskottets mening är det väsentligt att kostnadsfria skolmåltider även erbjuds elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. De skäl som talar för att elever i de obligatoriska skolformerna kostnadsfritt får skolmat gäller i princip även för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utskottet delar såväl regeringens som motionärernas uppfattning i denna fråga." Så långt är det gott och väl. Sedan kommer utskottet fram till att man liksom regeringen anser att eftersom det är fråga om en frivillig utbildning bör man inte lagstifta om kostnadsfria skolmåltider i dessa skolformer. Jag menar att man därmed lämnar de elever som bor i kommuner med borgerlig majoritet i sticket. Jag kommer själv från Sollentuna, en kommun norr om Stockholm. Där har majoriteten inte den klokskapen att man förstår ungdomarnas bästa. Därför får de elever som bor i Sollentuna inte samma möjligheter till utbildning under lika goda förutsättningar som man kan få i andra kommuner. Det är därför jag vill framföra att lagstiftning vore den bästa formen. I alla andra sammanhang framförs uppfattningen att alla elever skall fortsätta i gymnasieskolan. Över 95 % gör också det. Vi vuxna uppfattar gymnasieskolan som nästintill obligatorisk. Att det inte skall vara så när det gäller synen på skolmat är obegripligt för mig. Vi har nyligen i riksdagen beslutat att primärvården skall vara avgiftsfri för ungdomar upp till 20 år, för att hälsan är så viktig i den åldern. Det är också allmänt vedertaget och vetenskapligt bevisat att bra mat under skoldagen betyder mycket såväl för skolresultaten som för hälsan. Och ändå vägrar utskottsmajoriteten att inse detta faktum och dra konsekvenserna av det. Om man hårdrar argumenteringen och vill vara elak skulle det vara konsekvent av utskottet att tillåta avgifter även för gymnasieskolan, för den är ju ändå frivillig. Men, herr talman, jag vill inte gå så långt att jag misstror utskottet på den punkten. Däremot vill jag även fortsättningsvis slåss för en lagstiftning på den här punkten.

Herr talman! Mobbningen är en dold tragedi och ett direkt folkhälsoproblem i Sverige i dag. 100 000 barn beräknas vara utsatta för mobbning. Därtill kommer alla föräldrar, syskon, far och morföräldrar och andra anhöriga som lider när barnen far illa. Sammanlagt är det kanske uppåt en halv miljon svenskar som mer eller mindre regelbundet är berörda av mobbningsproblemen. Mobbningen finns, det vet vi, på snart sagt alla skolor. Den förstör många barns möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning. Den gör dem olyckliga och sätter inte sällan djupa spår i själen för hela livet. Det är inte acceptabelt att alltifrån självbild till yrkesval längre fram i livet tillåts styras av kränkningar som skett i skolan. Mobbningsfrågan är för mig en djupt ideologisk fråga. Den handlar om våra barns grundläggande rättigheter, rätten att få vara sig själv, rätten att få respekt för sin person, sina känslor, sitt sätt att vara. Det handlar om rätten att välja sin egen väg i livet, rätten att få respekt för sitt sätt att tänka och rätten att få vara i fred. Mobbning handlar inte om att barn ibland gruffas och retar varandra. Det rör sig om att barn regelbundet får lära sig att de inte duger, inte hör hemma i gemenskapen och att de saknar värde. Det handlar om kränkningar, om att barn löpande misshandlas fysiskt eller psykiskt. Det är ofta fråga om att flera starka ger sig på en svag. Vi har skolplikt. Våra barn är ålagda att komma till skolan. Det är därför vår skyldighet politiskt att se till att skolplikten ackompanjeras av en plikt för skolorna att skapa en god studiemiljö för barnen. Att tvinga barn att gå i en skola där vi inte kan garantera säkerheten eller där de mobbas är fullständigt oacceptabelt och ett politiskt misslyckande. Herr talman! Politiker erkänner ganska ogärna att den verksamhet de ansvarar för inte fullt ut klarar att fylla sitt uppdrag. Jag har hört många lokala politiker som resonerar som om mobbning är ett allvarligt problem i allmänhet, men tack och lov inte just där de är verksamma. Rektorer och lärare på många berörda skolor tonar ned problemen. Jag förundras över att bilden av den sociala situationen på en skola kan vara så olika beroende på vem man frågar. När en rektor först försäkrar att ingen mobbning förekommer på skolan och elevrådet senare räknar upp ett tiotal mobbade elever är det lätt att inse att något inte fungerar. Man anar hos många rektorer en frustration över att problemet är svårt att hantera. Många rektorer är rädda att ett erkännande av problemen skulle brännmärka skolan. Resultatet blir att ingen riktigt tar tag i problemen. Det inger inte förtroende när skolledningar förnekar att problem förekommer eller riktar upprördheten mot att offentlighetens ljus drabbar skolan. Det inger mer förtroende när problemen erkänns, men man samtidigt säger att man gör allt man kan för att komma till rätta med problemen. Den traditionella bilden är att den som mobbar andra själv är svag och osäker. Det är säkert så med den s.k. svansen, de som ofta hänger med när andra tar initiativ. Rädslan för att själv bli utsatt spelar säkert också in för många av dem som deltar. Men det finns också forskning som tyder på motsatsen. De som utsätter andra för mobbning gör det i själva verket för att få en kick. De har ett behov av att få dominera andra och få uppmärksamhet. De rent av njuter av att få trakassera andra människor. Gissningsvis är det de barnen som ofta tar initiativ till mobbning. Den vanliga bilden av dem som blir mobbade är barn som är osäkra och har svårt att hävda sig i en grupp. Den bilden verkar stämma bättre. För pojkar kan svagheten bestå i mindre fysisk styrka, för flickor kan den bestå i extra känslighet för konflikter. Många mobbade barn verkar ta på sig skulden för att de mobbas. De söker rationella förklaringar till att just de utsätts, trots att inga rationella förklaringar finns. De kan känna skam över att vara utpekade och att inte få höra till. Vissa känner t.o.m. skam inför sina föräldrar för att de är drabbade och vill inte berätta. Det skapar en känsla av att inte duga och inte uppfylla de närståendes förväntningar. Skuldpåtagandet är ett av skälen till att det är så viktigt att slå fast att mobbning aldrig är den drabbades fel. Det faktum att många som drabbas är litet känsliga eller svaga gör mobbningen än mer fruktansvärd. En eller flera starka, stundom livligt påhejade av en svans, ger sig på dem som inte kan försvara sig. Det är också tydligt att ungdomsvåld på gator och torg hänger samman med mobbningen. De som mobbar andra i unga år är senare i livet överrepresenterade i annan kriminalitet. Polisen menar att mobbning är första tecknet på att en person är på väg att hamna på glid. Man bedömer att risken för kriminalitet och drogmissbruk är "betydligt förhöjd" för dem som mobbar andra i skolan. Polisen menar att det finns en påfallande kunskapsbrist i skolan om vilka beteenden som är brottsliga. Mobbning tenderar till att urarta om den tillåts fortsätta. Det som börjar med gliringar slutar med våld och misshandel. Det är därför nödvändigt för både den som drabbas av mobbning och den som utsätter andra att skolan griper in tidigt och stoppar. Många av de saker som i skolans värld kallas mobbning är i själva verket saker som är brott enligt svensk lag. Misshandel, olaga hot och förtal är exempel på sådana brott. Trots detta anmäls inte de flesta våldsbrott som begås i skolan av skolan själv. I stället är det föräldrar och barn som polisanmäler våldet. Detta är ett misslyckande. Alltför ofta försöker skolan hantera våld internt. Men det sänder fel signaler. Det får inte finnas skilda rättssystem i samhället. Misshandel och olaga hot i skolan är detsamma som misshandel och olaga hot i samhället. Det skall anmälas till polis. I stället har vi en situation där enskilda skolor och lärare tvingas till kontroversiella och svåra, principiella avgöranden när politiker duckar, t.ex. vad gäller om våld skall polisanmälas. Man hamnar då i en svår situation. Rektorn vet att om han polisanmäler hamnar han i de lokala medierna. Det är kontroversiellt. Han riskerar kritik. Polisanmäler han inte, vet han att han kan kritiseras för undfallenhet och så småningom kan Skolverket komma och kritisera. Jag menar att det är en politisk uppgift att lägga fast vilka regler som skall styra skolans verksamhet. Våld skall alltid polisanmälas. Herr talman! Mer än hälften av landets kommuner har inte undersökt hur vanligt förekommande mobbning är i de lokala skolorna. Mer än en tredjedel av skolorna har inte heller undersökt hur vanligt förekommande mobbning är. Då man inte vet hur vanligt mobbning är och hur den tar sig uttryck, är det omöjligt både att bemöta den på rätt sätt och att utvärdera vilka resultat insatserna ger. Vi vet också att 10 % av skolorna uppges fortfarande sakna handlingsprogram. Kvaliteten i de program som finns är verkligen en annan femma. Det kan vara allt från ambitiösa, genomarbetade aktionsplaner, till en halvsida som möjligen till formen uppfyller kravet på handlingsplan. Sammantaget är bilden att skolan inte lever upp till de regler som finns. Problemet tas inte på tillräckligt stort allvar, inte vare sig i politiken eller i skolan. Det måste vara en prioriterad uppgift att ändra detta. Jag beklagar att skolministern har väntat så länge och gjort så litet under de senaste åren. Hon har haft tre år på sig att vidta de åtgärder som alla vet behövs. Tyvärr har det inte skett. I motionen Ub202 utvecklas ett tiotal olika punkter som borde genomföras i Sverige för att komma till rätta med mobbningen.

Herr talman! Socialdemokraterna har under hela hösten gjort ett stort nummer av att arbetslösheten går ned. Det heter att Sverige är på rätt väg. Men är vi det? Är det så att arbetslösheten sjunker? I en viss statistisk bemärkelse kan man säga att den öppna arbetslösheten sjunker. Men bakom de friserade siffrorna ligger det s.k. kunskapslyftet. Där har man fört över 97 000 människor från den öppna arbetslösheten till den dolda arbetslösheten. Regeringen försöker dölja sitt misslyckande genom att bekämpa arbetslösheten med diverse konstlade åtgärder. Det är bra att vi ger människor möjligheter att utbilda sig. Ser vi på samhällslivets och arbetslivets utveckling krävs det mer av kunskap och kompetens i både allmänna ämnen och yrkesämnen. Sedan går det att diskutera i vilka former utbildningen skall förmedlas. Vad vi från moderat håll är kritiska mot i kunskapslyftet är att många kommuner har "dammsugit" arbetslösa för att få in dem i kunskapslyftet. Det finns de som är omotiverade och som egentligen inte vill gå en utbildning men som ändå gör det. Det är inte bra. Utgångspunkten när man deltar i en utbildning måste alltid vara att man själv är motiverad. Är man inte det är det bortkastade pengar. Kunskapslyftet måste vara mer målinriktat än i dag. Man borde satsa mer på yrkesutbildningar, dvs. utbildningar som ger jobb. Det räcker inte att som vuxen skaffa sig litet kunskap i allmänna ämnen. Regeringen borde vara mer konkret. För några dagar sedan kom ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet. Där framgår att enligt Ylva Johansson hävdar att resultatet visar att kunskapslyftet har blivit en succé, både därför att kommunerna har klarat av utmaningen att bygga ut utbildningen och därför att människor har strömmat till vuxenutbildningen. Är kunskapslyftet egentligen en succé? Är det inte ett stort misslyckande från regeringens sida? Ni sade före valet att den öppna och totala arbetslösheten skulle vara nere på 5 % våren 1995. Vad som har hänt är att allt färre är sysselsatta i arbetslivet och att arbetslösheten har ökat. Det är ganska talande siffror på ett misslyckande. Många som egentligen vill vara ute i arbetslivet tvingas in i utbildning. Om siffrorna hade sjunkit till de utlovade 5 %, hur många hade funnits i kunskapslyftet? En annan intressant fråga i det här sammanhanget är finansieringen. Nu har man ett särskilt utbildningsbidrag under ett år. Men hur kommer det att bli framöver? Hur många kommer att vara kvar när man skall ta ett särskilt vuxenstudiestöd eller eventuellt ett studielån? Är succén då så total som regeringen säger? Låt mig tvivla på det. Det är viktigt att vi har en gymnasieskola med en hög kvalitet som kan möta de krav som ställs både ute i samhället och i arbetslivet. Det finns problem i dagens gymnasieskola. Många elever blir inte godkända, framför allt i kärnämnena svenska, matematik och engelska. Den arbetsplatsförlagda utbildningen fungerar inte fullt ut. Vi har elever som inte är motiverade att gå i gymnasieskolan. De vill egentligen göra något annat, men det finns inte något annat att göra. I utvecklingsplanen i våras skrev regeringen en del saker. Man skulle se över programstrukturen och antalet kärnämnen. Man skulle införa en form av modern lärlingsutbildning, ett nytt teknikprogram. Man skulle också tillåta någon form av yrkesexamen för några program. Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna äntligen insett att man måste göra förändringar i gymnasieskolan. Men då hade jag också förväntat mig, herr talman, att regeringen skulle ha återkommit med litet förslag i budgetpropositionen. Men vad fanns det där? Jo, litet allmänt tyckande om att kvaliteten i gymnasieskolan skulle höjas. Man nämnde samma sak, att man ville ha en modern lärlingsutbildning och att man skulle starta ett pilotprojekt. Det har nu också startats. Samtidigt ägnar sig Ylva Johansson tillsammans med Andreas Carlgren åt att skriva diverse debattartiklar i Dagens Nyheter. Men det är ju inte där som besluten fattas. De fattas faktiskt här i riksdagen. Skall vi göra något vore det på tiden att regeringen kom med en proposition. När kommer den? När får vi en proposition så att vi kan fatta nödvändiga beslut när det gäller gymnasieskolan? Det är också intressant att Ylva Johansson nu säger att hon tycker att det är bra att det skall finnas en examen för alla gymnasieprogram, om man så vill. Det är intressant. Det var något som vi i de borgerliga partierna - där räknar jag in Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna - föreslog i gymnasiekommitténs betänkande. Vi föreslog att man skulle ha en gymnasieexamen. Då sade Socialdemokraterna och Sedan går det en vecka innan samma par, Carlgren och Johansson, skriver en debattartikel i DN. Plötsligt skall man ha en examen. Men då vore det väl bra om skolministern också kom med en proposition i ärendet. Ola Ström hade en önskelista inför julen. Det är klart att då måste man vara litet begränsad. Men om vi också lägger till att man kanske får litet presenter när man har namnsdag och födelsedag kan listan bli litet längre. Från vår sida tycker vi att det är viktigt att när eleverna lämnar grundskolan skall de vara förberedda och ha de kunskaper som krävs när man börjar på gymnasiet. Då måste vi också kunna tillåta en flexibel skoltid i grundskolan, precis som Catharina Elmsäter Svärd var inne på. Det är ju undervisningsresultatet som är det viktiga. Det är inte åren som är det viktiga, utan de kunskaper man har när man sedan går vidare. Därför måste vi ställa större krav på grundskolan. En annan del är att vi måste tillåta alternativa kurser i kärnämnena i gymnasieskolan för de elever som inte klarar sig. Man måste kunna välja så att fler har möjlighet att nå godkänd-nivån. Det är naturligtvis ett misslyckande i sig att man blir icke godkänd. För oss moderater är det inte något självändamål att alla får en högskolebehörighet. Många vill inte ha det utan vill ut i arbetslivet. Men man skall ha möjlighet att kunna komplettera och då få behörighet. Det är också viktigt att vi inför en modern lärlingsutbildning. Jag tror att den modell som regeringen och Centern har valt inte håller därför att det bara är skolan som har ansvar för hela utbildningen. Det måste vara en kombination där skolan har ansvar och arbetslivet har ansvar, och det måste också finnas en koppling till en yrkesexamen. På den här punkten krävs det en bättre samverkan mellan skolan och arbetslivet. I budgetpropositionen nämns att man skall ha kontakt med arbetsmarknadens parter när det gäller lärlingsutbildning. Har man haft de kontakterna, och vad är i så fall resultatet av dessa kontakter? Examen i gymnasieskolan måste också vara internationellt gångbar. Den skall vara kopplad till de teoretiska programmen men även till yrkesprogrammen, och det skall finnas en form av kvalitetskontroll. Man kan kalla det för ett skolans ISO 9000. Herr talman! Jag skall avsluta med att tala litet grand om kvalificerad yrkesutbildning. Har regeringen varit generös när det gäller kunskapslyftet har man varit desto mer njugg när det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen. Där har man hela tiden kommit traskandes efter med platser. Vi har hela tiden i den kommitté som jag själv är ledamot i haft för få platser. Signalen har varit att detta är en försöksverksamhet, men att det kanske eventuellt blir någonting. Vad är det för en signal, egentligen? Verkligheten visar att det här behövs. Vi måste ha en ny typ av kvalificerad yrkesutbildning i Sverige. Från vår sida säger vi att vi skall bilda en ny form av modern yrkeshögskola. Till den skall man föra över en del av de yrkesutbildningar som i dag finns i högskolan, men också en del av de påbyggnadsutbildningar som finns ute i kommunerna. Sedan måste man också ha ett mycket mer flexibelt system. Man måste kunna ha olika former av examina. Man måste också kunna se hur mycket av utbildningen som skall vara arbetsplatsförlagd och skolförlagd. Det är viktigt, tycker jag, att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med en proposition där man klargör hur verksamheten skall fungera i framtiden så att vi inte tappar tempo. Risken för att vi gör det är nämligen ganska stor. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 6 i utbildningsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till tre reservationer i UbU1. Det är reservation 1 under mom. 1, reservation 6 under mom. 9 och reservation Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på Lennart Fridéns diskussion om dyslexi. Jag hade också tänkt att börja med det, men det viktiga är redan sagt. Men jag vill ändå peka på dyslexi eller läs och skrivsvårigheter som en bakgrund till att vi har så många vuxna människor som har alltför låg utbildning. De stannade efter grundskolan och gick inte vidare. Jag är övertygad om att detta problem har avskräckt dem. De identifierades som dåligt begåvade, lata osv. Därmed avskräcktes de också från att gå vidare i sin utbildning. Förhoppningsvis kan nu kunskapslyftet, med den mer individuella utbildning som det skall vara, ta väl hand om dessa människor. Ett förslag till folkbildning är utlovat. I den propositionen vill jag och Folkpartiet se att man använder folkbildningen fullt ut. Där finns erfarenheter av en metodik som passar dem som inte är så studievana eller har dåliga erfarenheter av tidigare studier. Hos dessa människor finns ett mycket stort inre motstånd som måste övervinnas. Folkbildningens metodik har visat sig passa bra för dem. Dessutom får vi inte glömma att utbildningssatsningar för vuxna kräver att det finns en grundläggande ekonomisk möjlighet att studera. Utan ett stabilt och flexibelt studiefinansieringssystem blir det tyvärr inte en reell möjlighet för alltför många att kunna gå vidare som vuxen. Det handlar t.ex. om min gamla käpphäst, barntillägget i svux och svuxa som abrupt togs bort. Effekterna av det har blivit att alltför många kvinnor har fått låta bli att läsa eller fått sluta. Jag tycker att det är en viktig del att uppmärksamma. Herr talman! Även alla utbildningsväsendets förvaltare - och då talar jag om lärare, rektorer, administratörer och också studerande, både barn, vuxna och föräldrar - måste också ha rimliga, långsiktiga och förutsägbara spelregler. Där tycker jag faktiskt att Ylva Johansson har misslyckats. Det har varit för mycket fram och tillbaka, hit och dit, för mycket pucklar, för mycket löften som sedan har tagits tillbaka för att sedan komma tillbaka igen. Det har gått åt en oerhörd massa energi i systemet för att hantera detta. Ena stunden skulle vi ha 1 000 eller 10 000 platser till och i nästa skulle vi inte ha det. Nu skulle man ta bort 10 000 platser. I ett system där oro för framtiden råder finns risk att kvaliteten viker. Det i sin tur påverkar de studerandes behållning av sin utbildning. När det gäller kunskapslyftet var utgångspunkten för Folkpartiet, och säkerligen alla andra, att verksamheten där skulle kunna utföras på ett nytt sätt. Det skulle vara något annorlunda än det gamla vanliga. Det skulle vara ett lyft för kunskap och ett lyft för människor i syfte att nå en högre utbildningsnivå för att möta framtidens utmaningar. Tyvärr har det på många ställen visat sig att detta inte har skett. Kommunerna har fyllt i hål, som har bildats genom tidigare indragningar av ordinarie budgetmedel, med pengar de har fått. Den här avsikten att finna det nya och spännande har tyvärr väldigt ofta inte uppfyllts. Jag befarar att den utlagda modellen, den som man oftast använder sig av, i det långa loppet visar sig vara kontraproduktiv mot de mål och de ambitioner som jag menar måste finnas i ett livslångt lärande för att ge den enskilda självständiga möjligheter. Herr talman! Jag vill så gå över till gymnasieskolan. Vi har under de senaste åren i tidningarna läst artiklar på temat att man bör återgå. Man skall återgå till det relativa betygssystemet, återgå till ett förstatligande och återgå till en centralisering. Man skall naturligtvis inte ha treårsprogram för alla. Det sägs i vissa artiklar att 25 % av våra ungdomar skulle vara för obegåvade för att gå i gymnasieskolan. Jag vill säga att det är omöjligt att återgå. När jag hörde Marie Wilén tala om framtiden fick jag något av en kick. De ungdomar som nu börjar skolan kommer att pensioneras år 2060, och år 2060 är vi allihop döda för länge sedan. Då är vi historia eller bortglömda. Det är klart att vi i dag inte kan tro att vi kan använda ett system som redan är passerat. Vi måste så långt vår fantasi, vår kunskap och vår möjlighet att förutsäga räcker till se till att någonting nytt växer fram. Det måste vi förbereda våra barn och ungdomar för, t.ex. i gymnasieskolan. Jag tror att vi i ganska stor utsträckning kan göra detta, t.ex. genom att, som här tidigare har sagts, bygga en bättre grundskola. Det räcker kanske inte ens med att ha Godkänd i läsning, skrivning och räkning för att komma vidare till ett program. Man måste kanske ha Godkänd i alla de kärnämnen som man bestämmer sig för att behålla. Dessutom måste vi inse att gymnasieskolan är en vuxenskola eller åtminstone en skola för vuxenliv i vardande. Det måste betyda att man ger dem som finns där ett successivt ökat eget ansvar för sitt arbete och ett ökat inflytande. Man måste självklart se till att förstahandsvalet gäller. Man måste tillämpa flextid, och man kan använda sig av distansstudier. Allting pekar fram emot att den enskilde skall ha ett eget ansvar för att det går bra i studierna. Jag tror också att man måste ha en mycket större flexibilitet. Det har här tidigare talats om att man måste använda tiden bättre. Låt mig göra en jämförelse med hur det är att ta körkort. Min son använde 15 timmar och min väninna 100 timmar, men båda fick körkort. Inlärning tar så olika lång tid, och det måste den få göra. Jag tycker att gymnasieskolan fortfarande är dålig på att använda tiden som ett aktivt instrument. Jag tror också att man måste avskaffa timplanen. I ett målstyrt system är det inte vi som sitter i riksdag eller regering som skall tala om hur många timmar som krävs för varje ämne, utan det är målet som skall styra. Man måste ha tillräckligt med tid för att nå det uppsatta målet. Man måste vidare kunna använda sig mycket mer av personligt komponerade program. Sådana finns i dag på papperet men väldigt litet i verkligheten. I våras gick de första elever som har haft hela sin undervisning enligt den nya läroplanen, med nya kursplaner och nya betygssystem, ut. Vi har fått ett papper från Skolverket, som har undersökt 120 skolor. Det visar sig att 97 % av dem som gick ut hade godkända betyg. Detta ser jättebra ut, men om man tittar litet närmare på detta visar det sig att vissa program har klara bekymmer, t.ex. Fordon, Bygg och Industri, där Icke godkänd är vanligt i svenska B och matematik A. Det konstiga är dock att man även i dessa program har bättre resultat. De klarar t.ex. bättre den matematik som finns i deras karaktärsämnen. Detta leder mig fram till att varje karaktärsämne måste profilera även ämnena svenska och matematik så att de av de studerande upplevs som intressanta. Jag tror liksom Ulf Melin att det är dags för en modern lärlingsutbildning. Det som vi hitintills sett har jag inte tyckt varit speciellt modernt. Vi har dock erfarenheter från grannländerna, t.ex. Norge, av att det kan fungera väldigt bra. Man har ett samarbete på skolans ansvar i två år och i arbetslivet de avslutande åren. Jag tror att detta är viktigt. Vi behöver självklart ha en internationellt gångbar examen. Jag tror att det är oerhört viktigt att uppmuntra kommunerna till utökade IB-program och även att sporra studenter att läsa delar av sin gymnasieexamen i andra länder. Herr talman! Tiden går fort när hjärtat är fullt. Jag vill ändå ta mig friheten att som avslutning säga några ord om jämställdhet. Jag tror att brist på jämställdhet från början byggs upp i hemmet och sedan byggs på i förskola, grundskola och gymnasium. Detta är både en pedagogisk fråga och en kunskapsfråga. Lärarnas roll är oerhört viktig i detta sammanhang, dels som modeller, dels i sättet att hantera klassrumssituationer. Det är avgörande för om flickor och pojkar känner sig lika värderade och uppskattade. Jag tror att en förbättrad insikt i hur man själv beter sig som lärare är avgörande för utförandet av ett jämställt arbete.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att koncentrera mig på de frågor som vi har tagit upp i ett särskilt yttrande. Dessa frågor behandlades i samband med att budgeten antogs men har egentligen inte redovisats här tidigare. De är av en något övergripande karaktär. Jag återkommer senare till vårt konkreta och detaljerade förslag till förändringar i gymnasieskolan. Dessa förslag har ännu inte behandlats i utbildningsutskottet, och jag avstår därför från att ta upp dem just nu. En röd tråd i Vänsterpartiets behandling av samhällsproblem är försök att analysera dessa i ett klassoch könsperspektiv. Vi är djupt oroade över de fördjupade klassklyftorna och den sociala segregationen. Vi har tidigare föreslagit att man skulle tillsätta en brett upplagd utredning för att belysa segregationens konsekvenser, men vi fick tyvärr inte gehör för det förslaget. Den sociala segregationen är inte ett resultat av uttalade regler eller förbud utan en indirekt konsekvens av hur samhället är organiserat ekonomiskt och politiskt. De negativa konsekvenserna är dock många. En av dem är okunskap om andra människors livsvillkor. Vi har under den senaste tiden fått väldigt konkreta exempel på vad som kan hända. Ett sådant är det som har hänt i Sollentuna kommun. Dessa frågor har belysts på ett bra sätt i Jordbroundersökningen, som nyligen har publicerats. Vi har i vårt budgetalternativ anvisat ytterligare 282 miljoner kronor under anslaget Särskilda insatser på skolområdet till ett särskilt utvecklingsstöd för skolor i utsatta bostadsområden. Bakgrunden till vårt förslag är den sociala segregationen som ett stort och snabbt växande problem, särskilt i storstadsregionerna, men inte enbart där. När man ser på den forskning som bedrivits i Göteborg visar det sig att segregationen under 70-talet inte alls upplevdes som något problem. Under 80-talet framträdde allt tydligare tendenser till segregation, och i dag är den sociala segregationen kanske det största problem som kommunen har. En av Storstadskommitténs rapporter visar på ökade klassklyftor och ökad segregation. Inte minst har miljonprogrammets hyreshusområden tömts på alla slags resurser. Dessa områden utmärks av att de boende har låg utbildning, har låga inkomster och ofta har invandrarbakgrund. Här finns fler kvinnor och män som får socialbidrag, högre kriminalitet och större missbruksproblem än i andra bostadsområden. Här finns också elever med låga och ofullständiga betyg. Dessa bostadsområden hör förmodligen till de mest otrygga livsmiljöerna i vårt land i dag. Ändå visar det sig att de flesta som bor där faktiskt trivs där och är stolta över sin hemort och bakgrund. Men en rad rapporter visar att elever i skolorna inte får tillräckliga kunskaper i de så viktiga kärnämnena. Skillnaderna i betyg mellan eleverna i dessa bostadsområden och andra från mer gynnade bostadsområden kan vara mycket stora. De kan vara ett helt skalsteg enligt det gamla betygssystemet. Skolan är inte likvärdig i dag. Alla barn får inte lika möjligheter till en god start. Därmed får de heller inte lika livschanser. En rapport som var färsk när vi skrev motionen visade att Rinkebyelevernas kunskaper i svenska trots språksatsningar kraftigt försämrats mellan åren 1994 och 1997. Jag vill här markera att jag inte drar slutsatsen vare sig av denna eller andra rapporter att undervisningen vid skolorna i dessa bostadsområden skulle vara av sämre kvalitet, tvärtom. Det finns många goda exempel på spännande pedagogiskt nytänkande och utvecklingsarbete. Problemet som jag ser det är att boendesegregationen får till följd att skolornas förutsättningar är helt olika och att befintliga resurser inte räcker till för att utjämna existerande stora skillnader. Omfördelningen av resurser med hänsyn till elever med särskilda behov är oftast marginell. Ofta rör det sig om en eller ett par procent extra till skolor i utsatta områden, enligt de uppgifter jag har kunnat få fram. Dessutom ligger dessa skolor ofta i fattiga kommuner. Vänsterpartiet anser att staten måste ta ett större ansvar om talet om en likvärdig skola skall vara trovärdigt och gå in och kompensera skolorna i de mest utsatta områdena där eleverna inte når upp till en acceptabel kunskapsnivå. Vi föreslår därför ett villkorat riktat stöd, en omvänd skolpeng, kopplad till Skolverkets inspektionsverksamhet till skolor som bedömts behöva höja kunskapsnivån för att målet om en likvärdig skola skall uppnås. Naturligtvis skall man följa upp hur stödet används. Men friheten att pröva olika metoder och modeller skall vara stor och anpassas till de enskilda skolornas behov och förutsättningar. I mitt parti tycker vi att det kommunala självstyret är en oerhört viktig princip. Men segregationens konsekvenser är som en tickande bomb som vilket ögonblick som helst kan krevera. Erfarenheterna från andra länder, t.ex. USA, visar att om man inte gör någonting i tid cementeras segregationens tragiska effekter och samhället brutaliseras. Skolan som mötesplats har här en mycket viktig roll som motkraft. För att inte missförstås vill jag här markera att Vänsterpartiet vill hålla fast vid det kommunala huvudmannaskapet. Vi anser inte att staten skall gå in och detaljreglera skolområdet. Men ansvarsfördelningen måste tydliggöras. Vi menar att det är nödvändigt med någon form av sanktioner mot kommuner som inte uppfyller läroplanens mål. Vänsterpartiet menar också att det behövs ökade resurser till skolan. I vårt budgetförslag föreslår vi därför i jämförelse med regeringen ytterligare 5 miljarder till kommunerna. Alla problem har dock inte sin grund i minskade resurser, även om en svag ekonomi förstärker många av dem. Det handlar i lika hög grad om skolans arbetssätt och arbetsformer. Vi menar att det här behövs en förnyelse och en förändring. Både lärarnas och skolledarnas roller behöver utvecklas för att skapa en mer stimulerande lärmiljö för eleverna. Vi skulle gärna se en arbetsorganisation med mindre och självständiga arbetsenheter där elever och lärare har beslutanderätten i pedagogiska, ekonomiska och administrativa frågor och där eleverna har ett reellt inflytande över sin egen vardag. Vi menar också att de skapande arbetsformerna och gestaltningen av stoffet måste få ett betydligt större utrymme i alla ämnen. Vi vill ha in fler kulturarbetare i skolorna. Vår dröm är att det i varje kommun skall finnas ett centrum för lärande och skapande dit elever och lärare kan komma för att med stöd av kulturarbetare finna nya och egna uttrycksformer. Med tanke på dessa frågors aktualitet är regeringens kraftiga besparingar på skolforskningen för mig obegripliga. Det finns en mängd intressanta och oerhört viktiga forskningsområden inom skolans område. Vi har pekat på ett antal sådana i våra motioner. Jag vill här nämna studier som belyser gymnasieelevernas skriv-, läs och matematiksvårigheter. Det området är litet utforskat. Det gäller även forskning kring utsatta elever och elever med koncentrationssvårigheter. Det är också litet utforskat. Det finns symtom som ökar i omfattning, tecken på ny ohälsa, som har sin grund i sociala faktorer och förstärks av segregationen i samhället. I dag beräknas också att 20 % av skolans elever är barn till missbrukande föräldrar. Kunskapen om de barnens svåra situation måste också öka. Till sist vill jag lyfta fram den satsning som vi vill göra och som vi har föreslagit att det skall tillskjutas 10 miljoner till. Det är också ett led i att få fler människor delaktiga i den högre utbildningen. Det gäller satsningen på ett öppet folkligt universitet, ett distansutbildningsuniversitet med lokal förankring, gärna i samarbete med studieförbund och folkhögskolor. Jag vill här åberopa det som Margitta Edgren sade, nämligen folkbildningsarbetets suveräna pedagogik och metodik. Vi ser den satsningen som en viktig del i en vuxenutbildningssatsning. Vi tror också att en sådan satsning skulle ge kvinnorna ökade möjligheter till högre utbildning. Det skulle också på ett effektivt sätt motverka den sociala snedrekryteringen till högskolan, något vi alla beklagar men som vi inte har lyckats lösa. Det är ett problem som fortfarande är aktuellt. Tack, Margitta, för samvaron i utskottet! Jag är jätteledsen för att du försvinner från oss. Tack för det du sade om folkbildningen! Jag har valt att inte tala om det nu, eftersom Charlotta Bjälkebring gjorde det i samband med att kulturutskottets betänkande behandlades. Men jag håller med dig i alla delar. Folkbildningen står för något oerhört viktig. Vi har stött kunskapslyftet. Vi tycker att det är en bra satsning. Det är mycket bättre att människor är aktiva i studier än passiva i arbetslöshet. Vi tror på kommitténs möjligheter att styra detta på ett riktigt sätt. Men jag skulle vilja höja ett varnande finger. Mångfald är bra. Men det har nu visat sig att det finns befogad oro för att en del av de entreprenörer som har dykt upp inte är så seriösa som man skulle kunna förvänta sig och att kvaliteten på utbildningen inte har blivit särskilt god. Dagens Nyheter har bl.a. haft en intressant artikelserie om detta. Det har varit dåliga lokaler. Det har också varit fråga om obehöriga lärare och väldigt få lärarledda timmar. Jag har ett skräckexempel från min egen hemkommun. Det är en kurs med väldigt många medelålders män med invandrarbakgrund och med dåliga kunskaper i svenska som läser på distans. Det är tänkt att man skall kunna kommunicera medelst datorer. Lärarna finns i Malmö. Det finns alltså ingen som helst personlig kontakt. Vi vet att det är oerhört viktigt för just den här gruppen människor för att de skall orka igenom alla de barriärer som byggs upp under tiden. Dessutom finns det också tendenser i många kommuner att administrationen och överbyggnaden blir väldigt tung.

Herr talman! Regeringen fortsätter utbyggnaden av den högre utbildningen och vuxenutbildningen. Att i tider med hög arbetslöshet satsa på utbildning är bra politik. Miljöpartiet ställer sig bakom såväl kunskapslyftet som utökningen av antalet studieplatser vid universitet och högskolor. Vi har emellertid varnat för att utökningen är av en sådan omfattning att den kräver en radikal omställning av såväl vuxenutbildning på grundskole och gymnasienivå som grundutbildningen vid våra högskolor. Det är en omställning som borde ha förberetts genom ändringar i organisationerna, i undervisningsformerna och inte minst när det gäller tillgången på lärare. Detta har inte skett. Vi har i dag stor risk för kvalitetssänkningar i utbildningen och att de studerande som avsätter tid och pengar för utbildning inte får full valuta för sina satsningar. Fördelningen av grundutbildningsplatser på högskolor och ämnesområden motiveras visserligen något bättre i årets budget än i föregående års. Men den gör fortfarande ett ganska godtyckligt intryck. Miljöpartiet efterlyser ett bättre genomtänkt underlag för fördelningen, med bl.a. hänsyn tagen till högskolornas dokumenterade förmåga att verkligen ge undervisning av hög kvalitet. Större kraft borde också ha ägnats åt analyser av vilka kunskaper, insikter och färdigheter det livslånga lärandet skall erbjuda. Vilka kunskaper gagnar bäst ökad livskvalitet för människorna och en långsiktigt hållbar utveckling av samhället? Miljöpartiet har i olika sammanhang betonat kravet på en god förståelse av villkoren för liv på jorden, av villkoren för samexistens med andra livsformer i ekologiska system och förståelse av de kunskapsteoretiska ramarna för mänsklig kunskap och därmed också för vilka miljöpåverkningar vi kan tillåta i vår omvärld. Miljöpartiet föreslår att sådan kunskap skall ges på alla stadier och i alla utbildningar, dvs. delar av ämnena biologi, ekologi och filosofi skall ingå i alla utbildningar. Gymnasieelevernas val av fortsatta studier skall naturligtvis så långt som möjligt styras av deras egna önskemål. För att det skall vara möjligt krävs en ökad samverkan mellan universitet och högskolor och gymnasiet. Där tycker jag mig se att man har missat ganska kraftigt. Den typen av samverkan är dåligt utbyggd, och samarbetsformerna berörs över huvud taget inte i planeringen av vuxenutbildningen. Detta är speciellt viktigt eftersom gymnasierna radikalt har förändrat sin undervisningsmetodik, och jag tror att universitet och högskolor har mycket som de bör lära av den förändringen. Vi borde kunna se en fortsättning av detta in i grundutbildningen i högskolan. Försöket med den kvalificerade yrkesutbildningen har kommit så pass långt att också information från den borde nå gymnasiet. Vi i Miljöpartiet har gjort bedömningen att försöket har utfallit mycket väl, och att man redan på det här stadiet skulle kunna bygga ut den ytterligare utöver det som regeringen föreslår. Vi i Miljöpartiet föreslår också att man påskyndar inrättandet av yrkesutbildningar med ekoteknologisk inriktning för att få fram kompetens inom näringsliv, i förvaltningar och myndigheter som kan bidra till att utforma miljöanpassade produktions och tjänstesystem. Vi har också föreslagit speciellt stöd till företag för utveckling av miljövänligare produkter, bl.a. i form av ett miljötekniskt institut i samverkan med näringsliv och högskolor. Det är ett arbete som också kräver nya grupper av yrkeskategorier. Jag skall nu tala om lärarutbildningen. Faktum är att en sådan fortfarande saknas för all vuxenutbildning med undantag av en viss utbildning av folkhögskolelärare. Lärarna vid högskolor och universitet har alltså inte någon ordnad professionell kompetens för sin vuxenpedagogiska verksamhet. Detsamma gäller stora grupper av lärare inom komvux och vuxenutbildningen som helhet. När kommer regeringens förslag om en lärarutbildning för vuxenpedagogisk verksamhet? Bristen på lärare är kännbar inom hela utbildningsväsendet. De lärare som är verksamma inom grundskolan och gymnasiet har fått känna av en ökad arbetsbörda i takt med nedskärningarna. När det gäller gymnasieskolan har dessutom tillkommit problemet med en reform som genomförs utan ordentliga förberedelser. Miljöpartiet har i sin budget utöver regeringens förslag anvisat särskilda medel för fortbildning och pedagogiskt planeringsarbete för lärare inom gymnasieskolan. Det gäller såväl lärare i kärnämnen som lärare i karaktärsämnen. Gymnasieskolan har ännu inte hittat bra arbetsformer efter den reform som genomförts. Regeringen har aviserat ett förändringsförslag, men det berörs mycket litet i årets budgethandlingar. Vi har från Miljöpartiet i olika sammanhang tidigare framfört hur vi ser på gymnasieskolans framtid, och vi får väl tillfälle att återkomma till frågan när den senare kommer att behandlas i riksdagen. Vi väntar alltså på en proposition från regeringen, och tycker kanske att den borde ha kommit på bordet redan nu. Jag har tänkt behandla frågan om studiestödet under den här punkten, eftersom den i hög grad berör vuxenutbildningen. Men låt mig, innan jag tar upp den frågan, uppmärksamma en liten positiv händelse som gäller lärarutbildningen, eftersom jag berört den. En majoritet i utbildningsutskottet har ställt sig bakom ett förslag om ordnad lärarutbildning för Waldorflärare i samverkan mellan Rudolf Steiner-högskolan och Lärarhögskolan i Stockholm. Miljöpartiet har drivit frågan, och står självfallet bakom majoritetens förslag. Nu övergår jag till frågan om studiemedel. Miljöpartiet har i en särskild motion efterlyst en proposition rörande det nya studiefinansieringssystemet. Frågan om ett sådant system är färdigutredd sedan länge. Förslagen har diskuterats. Behovet av ett nytt system är mycket stort. Bristerna i det nuvarande är påtagliga. I årets budget kommer alltså inte något sådant förslag. Uppräkningar har gjorts när det gäller studiemedlen, men de är ganska marginella. Vi i Miljöpartiet finner inget skäl att i avvaktan på det nya förslaget lägga fram förslag till ändringar i nuvarande system. Men vi kan inte heller se något skäl att, som regeringen föreslår, nu ändra reglerna för studiemedel för utlandsstudier - och speciellt inte på det sätt som regeringen föreslår. Här har utskottet intagit samma ställning som Miljöpartiet, och vi förutsätter att regeringen också följer utskottets mening och avvaktar med en behandling av studiestöd för utlandsstudier till dess att studiestödet skall behandlas i sin helhet. Vi förutsätter naturligtvis också att regeringen därvid beaktar de synpunkter som framförts om utformningen av studiestödet för utlandsstudier. Regeringen föreslår också redan nu ändringar av studiestödet på en del mindre punkter. Ett gäller invandrare som efter introduktionsperioden studerat svenska för invandrare, sfi, så att de kommer att få samma ekonomiska förutsättningar för studiefinansiering som gäller allmänt. Om den nu gällande rätten till timersättning tas bort är det angeläget att den andra möjligheten verkligen föreligger fullt ut. Här är skrivningen litet oklar, och Miljöpartiet förutsätter att regeringen rättar till den oklarheten. Miljöpartiet har tidigare varit emot att barntillägget i svux och svuxa togs bort. Effekterna av borttagandet har redan visat sig vara stora, och det är motiverat att ompröva frågan. Vi i Miljöpartiet har också påtalat orättvisor i möjligheterna att få studiemedel inom kunskapslyftet för personer som är över 45 år. Vi har i en särskild motion begärt en ändring. Till sist skall jag beröra en detalj som kan vara nog så viktig i sammanhanget. Hanteringen av studiemedel har blivit allt krångligare, och det råder stora brister i Centrala studiestödsnämndens arbete. Svårigheterna beror delvis på den kraftiga ökningen av nya ansökningar, bl.a. genom att de 100 000 vuxenstuderande i kunskapslyftet har tillkommit. Miljöpartiet har utöver regeringens förslag avsatt 10 miljoner kronor som en förstärkning av Centrala studiestödsnämndens arbete. Jag ser att jag har litet taletid kvar, och vill gärna utnyttja de sekunderna till att ta upp frågan om dyslexi, som nu har uppmärksammats både av Margitta Moderaterna. Vi i Miljöpartiet har drivit frågan under hela mandatperioden. Vi har noterat att de motioner och förslag som vi har lagt fram inte har vunnit något särskilt stöd. Vi har en motion som ger omfattande förslag till hur dyslexiproblemet skall kunna åtgärdas med hjälp av stora insatser. Det gäller dels ekonomiska insatser, som vi har täckning för i budgeten, dels utnyttjande av de resurser som redan finns i samhället. Jag har inte reserverat mig till förmån för den här motionen eftersom jag tänkte att vi som vanligt inte kommer att få stöd från något håll. Men nu skall det bli intressant att se om Folkpartiet och Moderaterna för första gången stöder ett sådant här förslag. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7 under mom. 9.

Herr talman! För att bidra till att minska voteringstiden i eftermiddag eller i kväll yrkar jag bara bifall till UbU1, reservation 5 under mom. 6. Vi har många gånger konstaterat att skolan är en framtidsinvestering - både för varje enskild person och för samhället i stort. Under de senaste åren har varken kommunerna eller staten levt upp till sina åtaganden när det gäller skolan. Det har lett till att skolorna har tvingats göra kraftiga nedskärningar. Genomsnittskostnaden för undervisning per elev har minskat med 17 % i fasta priser under perioden 1991-1995. Lärarna har fått ta ansvar för allt större undervisningsgrupper samtidigt som den elevvårdande personalen har sparats bort. Alltför många skolor har i dag en standard som inte kan anses tillräcklig för att de mål och riktlinjer som finns i läroplanen skall kunna uppnås. Vi kristdemokrater anser att utbildningssatsningar i första hand måste inriktas på grundskolan och gymnasieskolan där grunden och motivationen till fortsatt utbildning läggs. I vår budgetmotion anslår vi därför 1,8 miljarder kronor utöver regeringens förslag för 1998 till kommunerna, bl.a. för att de skall kunna genomföra nödvändiga satsningar inom skolans område. Det är många gymnasieskolor som brottas med stora problem i dag. Störst tycks de vara på de yrkesförberedande programmen. Studietrötta elever förväntas klara samma kurser i kärnämnena som sina mer studiemotiverade kamrater på teoretiskt inriktade program. Många har inte tillräckliga kunskaper från grundskolan, och det finns inte nog med resurser, vare sig personella eller pedagogiska, att möta deras behov. Både elever och lärare känner sig frustrerade av att inte kunna leva upp till de krav som ställs på dem. Betygsresultaten visar att en stor andel elever är underkända i ett eller flera kärnämnen. Främst handlar det om svenska, engelska och matematik. Mycket beror säkert på inkörningsproblem. Gymnasiereformen är ju fortfarande ny. Men det är inte hela sanningen. För alla elever räcker det inte bara med ett förändrat arbetssätt. Det är inte rimligt att kraven på högskolebehörighet för alla program får leda till negativa följder för ett stort antal elever. De mest omfattande kärnämnena bör därför indelas i delmål, där eleverna kan läsa kurser med olika ambitionsnivå och i olika takt, främst inom ämnena svenska, engelska och matematik. Möjligheter skall självklart finnas att senare komplettera och läsa in en högre kurs. Detta innebär inte sänkta ambitioner för gymnasieskolan. Snarare skulle det höja kvaliteten genom att en grupp elever slipper att ständigt ställas inför överkrav som leder till att de förlorar sin självkänsla och tappar all motivation för att fortsätta att utbilda sig under resten av livet. Den försöksverksamhet med lärlingsutbildning som nu startar i form av ett pilotprojekt är efterlängtad. Det är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kommer försöksverksamheten att visa att vi kristdemokrater har rätt inte bara när det gäller efterfrågan på lärlingsutbildning utan också när det gäller inriktningen på den. Vi anser att den arbetsplatsförlagda delen måste finnas med redan från början och varvas med teoretiska studier under hela perioden för att det skall bli en lärlingsutbildning i ordets rätta bemärkelse. Att inleda en lärlingsutbildning med två års teoretiska studier tror vi tyvärr inte kommer att leda till ett så stort intresse för lärlingsutbildningen. Den kvalificerade yrkesutbildningen som har visat sig hålla hög kvalitet och som kan ta emot betydligt fler elever borde ha tilldelats fler platser. Jag instämmer i vad flera talare har sagt angående detta tidigare. En viss omfördelning har gjorts, men i förhållande till den stora efterfrågan på just dessa platser tycker vi inte att den är tillräcklig. När det gäller den framtida kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen anser vi att en yrkeshögskola med en tydlig egen identitet på ett positivt sätt skulle markera utbildningens särart. En högskola med en kultur som inte är utpräglat akademisk men ändå har en relevant forskningsanknytning tror vi skulle stimulera fler ungdomar att satsa på högre utbildning. Herr talman! Den utbildningssatsning för vuxna som riksdagen tidigare har beslutat om har som huvudsyfte att ge vuxna med dåliga baskunskaper möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling. Ingen kan väl ha något emot att människor får möjlighet till utbildning, särskilt inte om det är ett alternativ till att gå arbetslös. Men förutsättningen är ändå att utbildningen upplevs som meningsfull och utvecklande och inte bara som en tidsutfyllnad bland andra i väntan på ett eventuellt framtida jobb. Även om långt ifrån alla platser inom det s.k. kunskapslyftet är nya rör det sig ändå om en kraftig och snabb utbyggnad av vuxenutbildningen. Det handlar om en tredubbling på fyra år. Det innebär enorma krav när det gäller att få fram kvalificerade lärare, ändamålsenliga lokaler och studiematerial och inte minst vägledning för dem som söker utbildningarna. Vi kristdemokrater har hela tiden pläderat för en linje som innebär en jämn och hög utbyggnadstakt som ger vettiga planeringsmöjligheter och bibehållen hög kvalitet. Därför innebär vårt förslag också en utökning av platserna men inte i samma höga takt som utskottsmajoriteten föreslår. Stickprov har visat att vi redan delvis fått belägg för våra farhågor när det gäller kvaliteten på vissa av de utbildningar som bedrivs inom kunskapslyftet. För att klara att pressa in ett så stort antal elever har kommunerna helt enkelt i en del fall tvingats göra så snabba upphandlingar att kvalitetskontrollen inte har hunnits med. Samtidigt har inte folkbildningens resurser tagits i anspråk på ett relevant sätt, trots att deras kvalitetstänkande och tidigare lyckade insatser är väl dokumenterade från tidigare utvärderingar. De som blir lidande är de elever, mest lågutbildade kvinnor, som hoppats på ett kunskapslyft men i stället hamnar i överfyllda lokaler där de förväntas bedriva utbildning på egen hand. Det går inte att komma ifrån tanken att det till varje pris är viktigast att få bort dessa människor ur arbetslöshetsstatistiken och att innehållet i utbildningen får komma i andra hand. Herr talman! I vårpropositionen föreslog regeringen att bidragen till den svenska undervisningen i utlandet skulle sänkas med 20 miljoner kronor fr.o.m. 1998, vilket är en orimligt hård besparing med bara ett halvårs varsel. Vi kristdemokrater hörde till dem som avfärdade besparingen. I höstbudgeten modifierades förslaget så att besparingen nu läggs ut över tre år. Det är bra, men vi anser fortfarande att det är viktigt att standarden på undervisningen för de svenska barn som bor utomlands under längre eller kortare perioder är likvärdig med den som vi har i Sverige. Därför yrkar vi avslag på den besparing på 13 miljoner kronor som nu föreligger för 1998. Det kan låta som en liten summa pengar, men i en redan liten budget är 13 miljoner kronor mycket. Jag vill sluta mitt anförande med att tacka Margitta Edgren för ett trevligt och gott samarbete i utbildningsutskottet. Även jag beklagar att hon lämnar oss i förtid.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande 1 och avslag på reservationerna, förutom reservation 8 under mom. 20 som jag yrkar bifall till. Det moderna samhället kännetecknas av internationalisering och av en förändringstakt inom alla sektorer som aldrig varit högre. Det finns inga indikationer på att utvecklingstakten skall minska. Tvärtom pekar alla tecken på att framtiden kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare förändringar och ställas inför än fler alternativ. Därmed ställs nya och högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste verktyget för att individen skall förmå att hantera en föränderlig verklighet. Utvecklingen medför samtidigt risker för nya klyftor i samhälle och arbetsliv. Därför är utbildningsfrågorna, som jag ser det, starkt ideologiska. En bristfällig utbildning riskerar att bli ett allt större handikapp. Det gäller inte bara i arbetslivet utan även i samhällsdebatten. Individens möjlighet att påverka, göra sin röst hörd och ta ställning i viktiga frågor är intimt förknippad med individens kunskaper. Vi kan se hur befolkningens genomsnittliga utbildningsnivå har ökat genom reformerna på skolans område. Samtidigt ser vi att det framför allt är den sysselsatta delen av människorna i arbetsför ålder som har en högre genomsnittlig utbildningsnivå. Rationaliseringar och effektiviseringar har ökat industrins produktivitet och minskat behovet av arbetskraft, i synnerhet av arbetskraft med kort utbildning. Antalet sysselsatta med enbart folkskola har minskat inom alla sektorer, vilket visar att arbetslösheten för dessa grupper inte kan lösas genom att de byter sektor. Den allmänna utbildningsnivån måste fortlöpande anpassas till samhällets och arbetslivets utveckling. För att gymnasieskolan skall ge alla en god grund, samtidigt som den förbereder för vidare studier eller ett yrkesarbete, är det viktigt att slå vakt om principen att samtliga program i den nya gymnasieskolan skall ge en bred grund som möjliggör vidare studier och ett livslångt lärande. Motsvarande krav ställs på gymnasial vuxenutbildning. Av en årskull går 98 % direkt från grundskolan till gymnasieskolan och ytterligare 1 % efter ett år. Det innebär att praktiskt taget hela årskullen ungdomar nu går i gymnasieskolan, vilket i en internationell jämförelse är mycket bra. I diskussionen om kärnämnena är det viktigt att påpeka att det inte är mindre angeläget nu att alla elever får möjlighet till lika kunskaper i kärnämnena än när beslutet om den nya gymnasiereformen fattades. Det är helt klart att det är än viktigare i dag. Ett viktigt led i att utveckla gymnasieskolan kvalitetsmässigt är att öka elevernas inflytande både formellt och i vardagsarbetet. Ökat samarbete mellan skola och arbetsliv är också mycket viktigt för att höja kvaliteten i gymnasieskolan. Under den gångna hösten har många fler än tidigare studerat på komvux. Förklaringen till den kraftiga utbyggnaden av vuxenutbildningen heter kunskapslyftet. Det är socialdemokraternas stora satsning på vuxenutbildning för att bekämpa arbetslösheten. Satsning på utbildning har folkligt stöd. Många var de domedagsprofeter som för ett år sedan sade: Det där går inte. Inte kan kommunerna klara så här många utbildningsplatser, sade somliga. Inte finns det så här många som vill studera, sade andra. Men resultatet under hösten har visat att de hade fel. Minst Dessa siffror visar att kunskapslyftet blivit en succé både därför att våra kommuner har klarat utmaningen och därför att människor har strömmat till vuxenutbildningen när möjligheterna har öppnats. Kunskapen har en nyckelroll i socialdemokratins politik för att Sverige åter skall bli ett land med tillväxt och full sysselsättning. Arbetslivet ställer allt större krav. Yrken förändras, teknik blir föråldrad och byts ut. De enkla handgreppens arbetsmarknad är på väg att försvinna. Denna utveckling erbjuder möjligheter för oss som individer och för Sverige som nation. Förändringen kan ge oss ett samhälle där människans rätt att utveckla sina möjligheter kan förenas med rättvisa och omsorg om varandra. Kunskapssamhället gör också att vi kan planera för ett samhälle där ekologisk hållbarhet inte står i konflikt med tillväxt och välstånd. För att kunna ta till vara alla dessa möjligheter behöver vi mer kunskap. Det räcker inte att vi låter några få välutbildade specialister stå för tänkandet. Sverige måste bli ett rättvist kunskapssamhälle, där alla får tillgång till utbildning. Hur mycket man är villig att satsa på att ge människor kunskap blir därmed en bild av hur stor vår framtidstro är. Regeringen har avsatt stora pengar på utbildning för vuxna. Det handlar om totalt 90 000 nya platser på högskolan och på den omfattande satsningen på kunskapslyftet, som alltså redan under den gångna hösten inneburit 98 000 heltidsplatser och som nu fortsätter att expandera. Hösten år 2000 handlar det om totalt Sverige skall möta framtiden med väl utbildad arbetskraft. Det är ett mycket ideologiskt val vi socialdemokrater gör - inte någon statistikpolitik, som moderaterna kallar det. Vi vet genom forskning att det allra bästa sättet att få jobb och att inte bli långtidsarbetslös är att skaffa sig en högskoleutbildning. Därför är den kraftiga expansionen av högskolan viktig. Och vi vet också att de jobb som inte kräver gymnasiekompetens numera är försvinnande få. Därför är satsningen på kunskapslyftet helt avgörande, kanske framför allt för dem som har förlorat sitt jobb, har brister i sin utbildning och nu äntligen får en chans att utbilda sig. Detta är en av de tydligaste skiljelinjerna i svensk politik. Moderaterna är kunskapslyftets mest aggressiva motståndare. När det första beslutet om kunskapslyftet fattades ville moderaterna inte vara med. I våras kröp de litet närmare regeringens uppfattning, och nu i höstens budgetförslag för 1998 avsätter de pengar till totalt 90 000 årsstudieplatser i kunskapslyftet - alltså 25 000 platser färre än vi socialdemokrater gör. Det är dock på litet längre sikt som moderaternas ointresse för kunskapslyftet blir tydligt. När valdagen nästa höst är passerad vill de kraftigt minska antalet platser i kunskapslyftet. I budgeten 1999 har de avsatt pengar för drygt 50 000 platser färre än den socialdemokratiska regeringen, och år 2000 är moderaterna nere i 80 000 färre platser än regeringen. Dessutom räknar moderaterna med att var och en av deras platser skall vara billigare än vad regeringen utgår ifrån. Totalt skär moderaterna 700 miljoner 1998. Moderaterna vill kort sagt i sitt alternativ till socialdemokraternas kunskapssatsning mer än halvera antalet platser i vuxenstudier. Det moderata samhälle som träder fram bakom dessa data skrämmer. Det är ett samhälle som inte tar sin utgångspunkt i alla människors möjlighet att växa. Det är ett samhälle som inte arbetar för att skapa den bästa arbetskraften. Tvärtom är det ett samhälle som vänder på spiralen från en uppåtgående rörelse där kompetens och utbildning skapar utveckling, som ger tillväxt och möjliggör välfärd för alla till en nedåtgående rörelse där utslagning skapar motsättningar som skapar stora kostnader, vilket i sin tur omöjliggör satsningar på välfärd åt alla. Det är en samhällsutveckling som vi socialdemokrater inte vill se. Kristdemokraterna vill ha en långsammare utbyggnadstakt än den socialdemokratiska regeringen. De vill begränsa utökningen till 7 500 årsstudieplatser per år fram till år 2000. För 1998 betyder det nedskärningar med 80 miljoner kronor. I årsstudieplatser betyder det 109 000 platser 1998 jämfört med regeringens 114 300, 116 500 platser 1999 jämfört med regeringens 122 800 och 124 000 platser år 2000 Miljöpartiet vill också göra besparingar på anslaget med totalt 90 miljoner kronor för 1998, alltså betydligt mindre nedskärningar än moderaterna. Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet avsätter lika mycket pengar till kunskapslyftet som den socialdemokratiska regeringen. Folkpartiet och moderaterna vill att en större del av utbildningen skall ske hos andra utbildningsanordnare än komvux. Vänsterpartiet vill att samverkan mellan komvux och folkbildningen bör stimuleras. Utskottsmajoriteten vill understryka att det är angeläget att det verkligen är den studerande och den studerandes behov som styr vilken utbildning som erhålls och vilken utbildningsanordnare som kommer i fråga. Samverkan mellan olika utbildningsanordnare är värdefull både för ökad förståelse för och kunskap om varandra och också för pedagogiska utvecklingsmöjligheter. Försöksverksamheten leds av Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning. Målet med försöksverksamheten är att pröva nya eftergymnasiala utbildningar, nya pedagogiska former och nya anordnare. Utbildningen skall förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Under en tredjedel av utbildningstiden genomförs utbildningen i form av lärande i arbete på en arbetsplats. För läsåret 1996/97 har kommittén fördelat 1 700 platser, vilka fördelar sig på 65 utbildningar. Till de två intagen hösten 1996 och hösten 1997 har långt fler ansökningar inkommit än kommittén haft resurser att fördela. Ansökningarna har innehållit välmotiverade förslag till utbildning som svarar mot efterfrågan i arbetslivet. Riksdagen har därför efter förslag från regeringen i 1997 års ekonomiska vårproposition beslutat om ytterligare medel i tilläggsbudgeten för år 1997 motsvarande ytterligare Regeringen har också beräknat utgifter för ytterligare utbildningsplatser för treårsperioden 1998-2000 som innebär att den kvalificerade yrkesutbildningen kan omfatta 8 800 platser höstterminen 1998. Med anledning av den stora efterfrågan på den kvalificerade yrkesutbildningen och utbildningens betydelse för att tillgodose arbetslivets efterfrågan avser regeringen tidigarelägga utökning genom 1 000 platser av de Regeringen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp inom Regeringskansliet som med utgångspunkt i försöksverksamheten skall förbereda ett regeringsförslag om den kvalificerade yrkesutbildningens framtid. Undersökningar visar att 60 % av dem som sökt sig till kvalificerad yrkesutbildning har varit anmälda arbetslösa. Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning har kunnat se att utbildningarna präglas av ett starkt engagemang från arbetslivet och ett tydligt samarbete näringsliv-högskola-kommun. Man kan förutse en naturlig rekryteringsbas från kunskapslyftet till kvalificerad yrkesutbildning och till högskolan. Man kan klart säga att även kvalificerad yrkesutbildning blivit en succé. Med de utbildningssatsningar som nu görs är betydligt fler människor rustade för ett arbetsliv och till högre studier. Det är mycket positivt för framtiden när nu arbetstillfällena ökar. Jag vill avsluta med att tacka dig Margitta Edgren för din medverkan i utskottsarbetet. Tack för din kunskap och din klokskap! Jag kommer att sakna dig.

Herr talman! Agneta Lundbergs analys av arbetslivets förändring, av utvecklingen i samhället osv. håller jag med om. Men samtidigt tycker jag att man från regeringens sida är ganska ologisk. Man inser att det är nödvändigt med flexibilitet etc., men ändå har man själv ett mycket oflexibelt system. Jag skulle vilja ställa ett par frågor t.ex. om det livslånga lärandet. Vi vet att ungefär 8-9 % av eleverna i dag lämnar grundskolan med dåliga färdigheter, vilket gör att de får problem senare i gymnasieskolan. Varför säger socialdemokraterna nej till det moderata förslaget att man skall kunna ha en flexibel nio eller tioårig grundskola där man i stället ser till kunskaperna och undervisningsresultaten? Min andra fråga gäller gymnasieskolan. Vi vet ju att det finns obalanser där. Ändå kommer det inga förslag. Vad man presterar är bara t.ex. några debattartiklar och en inomdepartemental utredning som inte kommer med något som är speciellt nytt. Varför kommer ni inte med förslag till riksdagen som handlar t.ex. om att få fram en modern lärlingsutbildning och om yrkesexamina? Herr talman! Av Agneta Lundbergs anförande kan man få intrycket att moderaterna satsar mindre pengar på utbildning än vad socialdemokraterna gör. Så är det inte. Vi satsar 811 miljoner kronor mer än regeringen, men vi gör en del andra prioriteringar. När man lyssnar på socialdemokrater får man alltid intrycket att det som socialdemokraterna gör alltid är rätt och heligt. Ibland skulle nog också socialdemokraterna själva vara eftertänksamma. Jag hävdar att kunskapslyftet egentligen handlar om att ni skall dölja att ni misslyckats med att få ned arbetslösheten. Om det hade funnits en logik skulle ni ju ha satsat mera på yrkesutbildning än vad ni har gjort.
Herr talman! Jag delar Ulf Melins uppfattning om satsningen på grundskolan. Det är angeläget att det blir en större flexibilitet och att man satsar mera på kvalitet. Men jag vill tillägga att min bild av grundskolan är väldigt varierad. Det finns många idéer och arbetssätt som visar att man verkligen tar till vara möjligheterna att hjälpa eleverna. Det är klart att detta behöver spridas. När det gäller barnens möjligheter att gå i skolan längre och flexibiliteten där kan jag säga att man redan nu har möjlighet att gå två år extra i grundskolan - om nu tiden skulle vara avgörande. Min uppfattning är dock att det inte alltid är tiden som är avgörande, utan avgörande är arbetssätt, arbetsformer etc. Framför allt är det viktigt med behöriga lärare i skolan. Ulf Melin sade att kunskapslyftet är ett projekt som man använder för att dölja arbetslösheten, men jag känner inte igen den bild som här målas upp. Jag har rest mycket ute i landet och besökt olika grupper inom ramen för kunskapslyftet. Jag brukar fråga: Hur många av er skulle sitta här om ni hade ett arbete? Det har varit få händer i luften. De händer som åker i luften tillhör, tyvärr, män. Jag menar att det är att ge uttryck för kunskapsförakt om man säger att kunskapslyftet är bortkastat. Jag kan se framför mig många av dem som deltar. De skulle nog bli ganska besvikna om de hörde det. De satsar seriöst. Många säger: Jag tänker gå vidare till högskolan. Kunskapslyftet gav mig chansen att börja. Därmed kan vi konstatera att detta är ett led i utbildningen.
Herr talman! När det gäller detta med elever som är motiverade att studera har vi samma uppfattning. Jag sade faktiskt i mitt huvudanförande att man måste se till att människor är motiverade. Jag har också besökt många som finns inom ramen för kunskapslyftet och har, tyvärr, en litet mera skiftande bild än Agneta Lundberg. Det är många som menar att det inte finns något alternativ. Därför säger man: Jag vill hellre arbeta. Jag menar att man är inne på en farlig väg. Det får inte bara handla om friserade siffror, utan det gäller att också ha en balans i det hela. Jag tycker att det är en obalans i det här avseendet. Vi lägger långt fler platser inom den kvalificerade yrkesutbildningen jämfört med vad regeringen gör. Det är viktigt att ha en struktur. Man måste kunna se vilka utbildningar som leder till arbete och som kan möta de krav som ställs ute i arbetslivet. Då kan man inte göra så ensidiga satsningar som ni gör. Detta med grundskolan är intressant. Det skall vara variation osv. Ja, visst skall det vara så. Det tycker jag också. Men då förstår jag inte att ni kan vara så stelbenta när det gäller de nio åren. Jag vet att det går att förlänga med ett år, men det gör man, tyvärr, inte. Ute på skolorna gör man många elever en björntjänst. Man så att säga trycker upp eleverna i systemet. De klarar sig allt sämre och känner sig alltmer misslyckade. I stället kunde man väl se till att förmedla de kunskaper som eleverna behöver. Från vårt håll säger vi att det skall vara ett flexibelt system. Utan ett sådant blir det inga förändringar. Därför är det viktigt att vi försöker göra skolan mera flexibel - det gäller då grundskolan, gymnasieskolan och andra utbildningar - för annars kommer skolan alltid att ligga efter, vilket inte är bra.
Herr talman! Jag vill påstå att det finns flexibilitet i systemet. Ulf Melin har ju själv suttit med i Gymnasieutredningen, som har följt gymnasieskolan, och har skrivit att det finns flexibilitet i systemet men att man inte använt sig av den möjligheten. Jag tror att det handlar om både kunskaper och fortbildning. Det handlar t.ex. om hur man på ett flexiblare sätt använder tiden. Framför allt tänker jag då på de ungdomar som inte lyckas nå så bra resultat. Sedan några ord om dem som finns inom ramen för kunskapslyftet och som inte är särskilt motiverade. Som jag redan sagt finns det ingen väg tillbaka. Den som har en dålig kunskapsunderbyggnad har ingen reell chans i samhället. Det går inte att gå ut i arbetslivet då. Det är faktiskt ingen som efterfrågar mig om jag inte har utbildning. Orienteringskurserna är till bl.a. just för att få människor att mogna och förstå att det här är en väg som de måste gå. Kanske ser man utifrån tidigare erfarenheter, t.ex. från tidigare skolgång, att det är fråga om något som är annorlunda. Därför är det oerhört viktigt att kunskapslyftet får en annan prägel än den gamla skolan. Man skall känna att det handlar om någonting nytt och något som ger en möjlighet. Jag tycker alltså inte att man bara kan säga att de som inte vill gå i skola skall få ett arbete. Tänk om det vore så enkelt!
Herr talman! Jag har tidigare sagt att vi har samma uppfattning, Agneta Lundberg, när det gäller kunskapslyftet. Det har stor betydelse. Det är glädjande att nästan en kvarts miljon människor deltar i det projektet. Att 75 % av dem som deltar är kvinnor är en stor sak. Att det här måste bli bra är vi överens om. Jag har dock några frågor. Själva upphandlingsförfarandet i vissa kommuner är jag litet oroad över. Agneta Lundberg sade att elevernas, de studerandes, behov skall vara avgörande. Det tycker jag också. Men ibland är upphandlingsförfarandet mera styrt av den som i sin offert har kunnat ange det lägsta priset per utbildningsplats än av den enskilde elevens behov. Vilken kontroll har vi här? Detta får ju inte bli allmänt förekommande. Jag vill också veta hur det har gått med de intentioner som man hade med de utbildningssamtal där man med varje presumtiv elev skulle gå igenom deras situation och hitta en lämplig studieväg för dem. Vet vi någonting om hur det har gått med detta? I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet berättar man om kunskapslyftets resultat. Där sägs att det är glädjande med de tjugofem procenten som nu går yrkeskurser. Jag tycker att det är bra balans mellan allmänna ämnen och yrkeskurser. Men orienteringskurserna har varit mindre eftersökta. Skolministern drar då slutsatsen att det finns en hög motivation hos dem som deltar i kunskapslyftet. Jag hoppas att det är så. Men man kan också tolka resultatet så att man inte har nått de omotiverade i den första omgången. Hur kommer man att satsa i fortsättningen för att nå de som är kortutbildade och har låg studiemotivation och som kanske behöver kunskapslyftet oerhört mycket? Nu när vi har så att säga skummat av grädden från mjölken kommer problemen vartefter.
Herr talman! Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om upphandlingsförfarandet, och man har känt sig väldigt osäker om hur man skall göra. Jag vet att det är en hel del kommuner som har lyckats ganska bra medan andra har lyckats väldigt dåligt. Men det finns faktiskt möjlighet att välja ett dyrare alternativ och väga in kvalitet och andra aspekter. Det är ungefär detsamma som med flexibiliteten. Det finns en möjlighet i systemet, men man är inte så skicklig på att hantera detta. Det är också min bedömning att vi har nått de mest motiverade när det gäller orienteringskurserna. Det är oerhört angeläget - och det vet jag att kommunerna är uppmärksamma på - att man inte drar ned på antalet orienteringskurser bara för att man inte fick till stånd så många. Det kan bli många fler som söker sig till orienteringskurser i nästa omgång. Men jag är inte så alldeles säker på det. En del av dem som har gått direkt har sagt: Jag är så trött på alla kurser och alla korta utbildningar som inte har lett till någonting. Nu vill jag börja på något riktigt. Det är inte omöjligt att det blir samma reaktion och samma händelseförlopp nästa omgång.
Herr talman! Jag tror också att det finns en sådan osäkerhet. Det är bra att möjligheten finns och att man är medveten om bl.a. kvalitet kan vägas in. Men frågan är i vilken utsträckning det görs. Det var det som min fråga rörde. Jag tycker också att det är viktigt att man inte tolkar resultatet så att man skall dra ned på orienteringskurserna. Tvärtom måste man öka ansträngningarna att nå de grupper som är minst studiemotiverade och som kanske har störst behov av kunskapslyftet. Kommunerna bör uppmärksammas på att de har ett ansvar där.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte kan säga exakt i hur stor utsträckning möjligheterna används. Men att det görs visas ju i att folkbildningen är med på olika ställen i kommunerna. Jag vet också att delegationen förmedlar till andra kommuner de sätt på vilka vissa kommuner har lyckats. Man har haft seminarier och skall ha ytterligare seminarier framöver där det sker ett utbyte av tankar och idéer om hur detta skall lösas.
Herr talman! Agneta Lundberg sade att kunskapslyftet skall ha en annan prägel, spela en ny roll och vara motiverande. Är det då acceptabelt att kommunerna annonserar efter staber av administrativa chefer, rektorer och biträdande rektorer utifrån motiveringen att man skall börja med kunskapslyftet? Det är ju inget nytt. Det är precis det gamla vanliga. Agneta Lundberg kan naturligtvis inte yttra sig om Göteborg, men vi hade med det exemplet i vår motion. I Göteborg räckte medlen till 3 000 platser, men de räckte inte till nytänkandet och framtidsbygget då kvinnorna gick i spetsen för en ny pedagogik som tidigare hade finansierats via EU. Man hänvisade till att regeringen hade angivit normer som gjorde att detta projekt inte kunde ingå i kunskapslyftet. Sedan har jag en fråga som kanske är mer till för Ylva Johansson att fundera på. Hur skall man finansiera övergången? Ersättningen är ju 80 % av a-kassan under första året. År två får man företräde till svuxa som utgör 65 % av a-kassan. Hur tror ni att de kvinnor som har försörjningsansvar för barn och som vi vet ingår i kunskapslyftet skall kunna överleva? Jag tror att Agneta Lundberg har rätt i att de gärna vill gå vidare och slippa småkurser och slippa att bli skickade hit och dit. De vill göra någonting redigt. Men hur skall de kunna finansiera detta? Statens skola för vuxna i Härnösand och i Norrköping finns över huvud taget inte med i diskussionen, och det är jag väl skyldig till själv. Men på vilket sätt kan även den skolans erfarenheter utnyttjas för kunskapslyftet och annan vuxenutbildning? Statens skola för vuxna har funnits länge och har en väl utvecklad både pedagogisk och metodisk erfarenhet.
Herr talman! Jag skall svara på frågan om ifall man bygger upp en onödig administration. Vi vill självfallet inte att man skall ta pengar från kunskapslyftet för att bygga upp en sådan. Men det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. De flesta har en väldigt liten administration. Jag är fundersam över hur man klarar ut det hela, om jag skall vara riktigt ärlig. Jag är litet orolig. Det bygger på många entusiaster som ger sig i kast med detta. Jag har funderat över hur de skall orka. När det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete tycker jag att det är ganska fantastiskt att det ändå har hunnit att ske så pass mycket på så väldigt kort tid. Jag vet kommuner som har samlat de olika utbildningsanordnarna till studiedagar för att ha föreläsningar om pedagogiskt utvecklingsarbete. De olika utbildningsanordnarna har förts samman i blandade grupper för att de skall kunna byta erfarenheter och hitta nya vägar när det gäller pedagogiken och sättet att undervisa.

Herr talman! Som jag ser det är utbildning en av de starkaste motorerna för utveckling. Det handlar om individens möjlighet att växa och utvecklas som människa, men det handlar också om samhällets utveckling. Utbildning är de starkaste motor som vi kan använda för ekonomisk och social tillväxt i samhället och för en demokratisk utveckling. Det är detta som är bakgrunden till regeringens starka prioritering av utbildning i sin politik. Vi prioriterar utbildning på samtliga nivåer. Vi kan nu ge extra resurser till insatser i grundskolan. Vi arbetar aktivt med utveckling av gymnasieskolan. Vi genomför den största satsning som något land någonsin har gjort på vuxenutbildning inom kunskapslyftet. Vi har startat en ny kvalificerad yrkesutbildning genom en försöksverksamhet. Vi bygger ut högskolan kraftigt i hela landet. Att kunna prioritera utbildning är inte bara läpparnas bekännelse. Det krävs också att man har tillräcklig ekonomisk styrka för att kunna tillföra resurser till utbildningssystemet. Men det handlar också om en insikt om att utbildningens innehåll och det inre arbetet måste utvecklas och att kvaliteten måste stärkas i utbildningssystemet. Gymnasieskolan skall kvalificera i tre avseenden: för ett aktivt arbetsliv med högre krav, för vidare studier och för ett aktivt deltagande i demokratin som en aktiv demokratisk medborgare. Margitta Edgren formulerade detta tidigare väldigt väl. Hon talade om vårt stora ansvar att använda vår fantasi, vår kunskap och vår insikt till det som är svårt, nämligen att forma en utbildning för framtiden. Men vi är skyldiga dagens unga att försöka. Det går inte att gå bakåt. En sådan väg kan aldrig leda framåt. Vad vet vi då om dagens och morgondagens arbetsmarknad och samhälle? Jo, några saker vet vi. Dels vet vi att arbetsmarknaden för den som saknar en fullständig gymnasieutbildning i princip är obefintlig, dels att trenden i utvecklingen framåt är att den i princip obefintliga arbetsmarknaden än mer kommer att minska. Det kommer inte heller i framtiden att räcka med en utbildning som inte motsvarar en fullständig gymnasieutbildning för att få en plats på arbetsmarknaden. Vi vet också att det finns ett stort behov av livslångt lärande. Man räknar med att ungefär 10 % av jobben i vårt land förnyas varje år genom att okvalificerade jobb försvinner och mer kvalificerade jobb kommer till. Samtidigt sker det en förnyelse av arbetskraften med ungefär 2 % per år. Det säger någonting om behovet av en kontinuerlig utveckling och ett livslångt lärande för alla på arbetsmarknaden. Vi behöver också en större flexibilitet på svensk arbetsmarknad med individer som kan, vill och vågar byta jobb och inriktning. Det är viktigt också för att undvika flaskhalsproblematik i framtiden. Vi vet också att det ställs större krav på oss som samhällsmedborgare. Mot denna bakgrund måste vi ge en gymnasieutbildning av hög kvalitet till alla ungdomar. Det kräver flexibilitet inom gymnasieskolans system. Vi måste satsa stort på vuxenutbildning, och vi måste ge möjlighet för alla att lära nytt. Jag måste säga att det är extremt inskränkt att sätta likhetstecken mellan livslångt lärande och att gå direkt från gymnasieskolan till högskolan. Det är inte bara de ungdomar som direkt skall gå vidare till högskolan som kommer att behöva en grund för ett fortsatt lärande. Kunskaper i svenska, matematik, främmande språk och allmänna ämnen är en viktig grund för allt fortsatt lärande, i arbetslivet, i privatlivet och i andra utbildningsinstitutioner än vad högskolan representerar. Det behövs en grundkompetens att bygga vidare på. Många av frågorna handlar om kärnämnena i gymnasieskolan. Självfallet måste gymnasieskolans kärnämnen utvecklas och förändras. Det kan inte vara en gång för alla givet. Men jag vill ändå tydligt markera, herr talman, att jag inte kommer att medverka till en sänkt nivå och en sänkt ambitionsnivå när det gäller kärnämnena i gymnasieskolan. Jag menar att vi som ansvariga politiker är skyldiga att hålla oss till den verklighet som vi faktiskt ser. Vi är också skyldiga att göra extra ansträngningar för att kunna nå höga ambitionsnivåer i gymnasieskolan. Om man lyssnar till debatten här i kammaren eller i medierna, kan man få intrycket att det är väldigt svårt och väldigt ovanligt att elever får betyget Mycket väl godkänd i gymnasieskolan och att det är mycket vanligt att elever i stället får betyget Icke godkänd. När vi ser på statistiken får vi en motsatt bild. 3 % av eleverna i gymnasieskolan har betyget Icke godkänd. 9 % har betyget Mycket väl godkänd. När vi tittar på betygen i kärnämnena, som oftast förekommer i debatten, ser vi att det kärnämne som det är svårast för eleverna att klara är svenska B. Där är det bara 93 % av eleverna som har betyget Godkänd. Hela 7 % har betyget Icke godkänd. I det näst svåraste ämnet, matematik A, är det 6 % av eleverna som har betyget Icke godkänd. Detta är naturligtvis allvarligt för de elever som inte har godkända kunskaper, men att utifrån detta dra slutsatsen att man generellt sett skall sänka nivån i gymnasieskolan tycker jag är oerhört anmärkningsvärt och en mycket dålig strategi. Jag skulle vilja fråga Ulf Melin: Skall vi tillämpa den principen också i andra avseenden där svenskt utbildningssystem har tillkortakommanden. Skall vi ta till intäkt t.ex. det faktum att svenskt utbildningssystem enligt internationell jämförelse i dag inte ger tillräckligt bra kunskaper i matematik för att ytterligare sänka kraven och ambitionsnivåerna? Eller skall vi gå motsatt väg och säga att vi skall ha höga ambitionsnivåer och att vi måste göra insatser för att nå dem. När det gäller kunskapslyftet måste jag säga att det hittills faktiskt kan betraktas som en succé, även om det självfallet också innehåller en del svårigheter. Det har visat sig att svenska folket har varit långt mer motiverat att gå in i utbildning än vad vi kanske trodde. Det är orsaken, Margareta Andersson, till att det har blivit så pass få orienteringskurser. Det har varit så många som direkt har velat gå in i ordinarie utbildning att man har fått minska antalet orienteringskurser för att därmed kunna omfördela resurser till de ordinarie kurserna. Det är bra att systemet har varit flexibelt nog för att medge det. Vi har gett människor chansen att göra någonting nytt av sitt liv, skapat nya möjligheter, och människor har tagit den chansen. Kommunerna presterar i dag fler platser än vad de får betalt för. Vi har ett motsatt problem i förhållande till vad man kan få intryck av när man lyssnar på debatten här i kammaren. Det är för många som vill gå in i kunskapslyftet i dag. Det är för många som är välmotiverade i förhållande till de resurser som vi hittills har avsatt. Vi har också fått en ändrad inriktning på vuxenutbildningen. Yrkesutbildningen inom vuxenutbildningen har utvecklats från att förra året vara 7 % till att nu vara 29 %. Den utvecklingen bör fortsätta. Därför blir det fortsatt mer yrkesutbildning inom kunskapslyftet, och det tror jag behövs. Vi har också aktivt arbetat för att få in andra utbildningsanordnare i systemet, vilket har lyckats relativt bra. Jag vill säga, herr talman, att det är litet patetiskt att höra Ulf Melin och moderaterna här i debatten. Ulf Melin sade i sitt anförande att han tvivlar. Jag måste säga att det bestående bidrag som moderaterna har i utbildningspolitiken är att tvivla - att tvivla på människors förmåga att lära, att tvivla på människors vilja att gå in i utbildning, att tvivla på utbildningssystemets möjligheter att utvecklas. Ulf Melin beskriver kunskapslyftet som att man har dammsugit arbetslösa för att få in dem i utbildning, att man har fått in omotiverade människor som har tvingats in i utbildning. Det är inte den bild som vi ser nationellt. I stället ser vi att vi har fått in många fler som är motiverade än vad vi kanske trodde. Det är fler som vill in i utbildning än vad vi egentligen har plats och pengar till. Moderaterna var egentligen emot kunskapslyftet. Men under ett valår är man ändå beredd att godkänna ganska många platser för att sedan minska antalet året efter. När vi presenterade kunskapslyftet sade moderaterna nej till att släppa in andra utbildningsanordnare. Bara komvux skulle få anordna vuxenutbildning. Nu har moderaterna bytt fot och säger att nu skall än fler andra utbildningsanordnare in. Det är bra, men det krävs en successiv process för att nå dit. Vi har redan startat den processen, vi som hade den insikten från början. Moderaterna skiljer ut sig i utbildningsdebatten med att vara det parti som inte prioriterar utbildning. När vi vill satsa mer pengar på grundskolan säger moderaterna: Nej, grundskolan behöver inte mer resurser utan ett mer centralstyrt resursfördelningssystem. När vi vill utveckla gymnasieskolan ställer sig moderaterna vid sidan om och säger: Sänk nivåerna i stället, och sänk kraven. När vi satsade på kunskapslyftet var moderaterna skeptiska till hela inriktningen att vuxna skulle få en chans att skaffa sig den grundkompetens som krävs i samhällsliv och arbetsliv. När det gäller kvalificerad yrkesutbildning, dock, är moderaterna med. Det skall ni väl ha en eloge för, även om ni vill ha en annan inriktning än vad vi vill ha. När det gäller utbyggnaden av högskolan kallar ni satsningen på utbyggnad av högskolan i hela landet för prioritering av bygdehögskolor. På det viset utmärker sig moderaterna som det parti som inte på allvar vill prioritera utbildningen. Avslutningsvis, herr talman, vill jag tacka Margitta Edgren för hennes personliga insatser och stora engagemang, som i flera viktiga avseenden har bidragit till att utveckla svenskt utbildningssystem.

Herr talman! Först vill jag tacka skolminister Ylva Johansson för att hon så tydligt och klart markerar att det inte är fråga om att sänka ambitionsnivån när det gäller kärnämnesundervisningen i gymnasieskolan. Om moderaterna skulle få bestämma är jag rädd för att vi skulle få alternativa kurser och något slags lightversion av gymnasiet. Över till min fråga. Jag berörde i mitt anförande den sociala segregationens konsekvenser, som jag skulle vilja att skolministern kommenterade litet grand. Är skolministern beredd att på något sätt gå in och kompensera de skolor som finns i de mest utsatta områdena? Jag är medveten om att det skulle kollidera med den kommunala självbestämmanderätten, men läget är akut och besvärligt. För varje år som går tappar vi unga människor som inte får den grund som de egentligen behöver för att gå vidare i livet. Jag vill återigen ta upp mina funderingar om huruvida det händer något när det gäller stöd till de kommuner som inte klarar att uppfylla läroplanens mål.
Herr talman! Jag är också oroad över att bostadssegregationen, inte minst, får återverkningar i skolan. De kan på sina håll vara ganska allvarliga. Därför menar jag att resurstilldelningen i skolsystemet måste grunda sig mer på de skilda behov som elever och olika skolor har än vad den i allmänhet gör i dag. Förutsättningarna finns, och statens generella bidrag till kommunerna baseras ju också på en del sådana nycklar som påverkas av detta. Men kommunerna måste i sin tur också tydligt göra prioriteringar i sina resurstilldelningar. Skolverket har redan i uppdrag att särskilt följa detta, men jag avser att ta ytterligare initiativ när det gäller uppföljning av resurstilldelningen i olika skolor så att elever med behov av särskilt stöd verkligen kan få det. Det ligger i linje med att Skolverket skall få en ny och mer aktiv roll när det gäller kontroll av kvalitet och likvärdighet i skolsystemet. Jag är oroad över att vi inte har tillräckligt bra instrument i dag för att garantera en nationell likvärdighet och en hög kvalitet i svensk skola. Men jag tror inte heller att det finns några enkla lösningar eller att en återgång till regelstyrning skulle lösa det här. Det tror säkert inte Britt-Marie Danestig heller. I stället får vi gå den svårare vägen; att utpröva och finna nya sätt att kvalitetssäkra skolan och säkra nationell likvärdighet. Jag avser att ta flera sådana initiativ.
Herr talman! Det känns skönt att de här initiativen kommer. Jag tror att de är väldigt viktiga. Kanske skulle man exempelvis kunna göra de här nycklarna något tydligare i det här avseendet. Vi tycker inte heller att man skall återinföra regelstyrningen, utan vi tror att det här måste ske på ett annat sätt, och att problemet också måste angripas på många olika punkter. Men det är viktigt att man markerar skolans oerhörda betydelse när det gäller att vara en motkraft mot segregationen. Det är ju egentligen den enda obligatoriska mötesplats vi har.
Herr talman! Det var ett intressant anförande Ylva Johansson höll där man fick intrycket att Socialdemokraterna går i bräschen när det gäller utbildningspolitiken. Men låt oss titta litet grand på hur det förhåller sig. Det är ju faktiskt så att det här med att man skulle försöka vidga vuxenutbildningen togs upp redan av den borgerliga regeringen i Agenda 2000. Det vore kanske bra om fru Johansson läste den. En annan sak som statsrådet säger är att man håller på att utveckla kvaliteten i gymnasieskolan. På vilket sätt då? Den kvalitet som ni har utvecklat än så länge är ju för det första att man inte behöver vara godkänd i alla kärnämnen och i kurserna för att vara behörig till högskolan. För det andra har ni tagit bort möjligheten att komplettera betyg under gymnasietiden. Det kallar ni för utveckling. Det tycker inte jag. Det är ett bakåtsträvande. Det är faktiskt Moderata samlingspartiet som i en massa motioner här i riksdagen har talat om att vi måste minska antalet kärnämnen. Vi har talat om att man borde införa en modern lärlingsutbildning, att vi behöver ett nytt tekniskt program, att man borde ha en gymnasieexamen och att man bör ha bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Så är det faktiskt. Det är bara att gå tillbaka och läsa motionerna. Sedan har regeringen sakta följt efter och kommit med artiklar, någon promemoria osv. Men man kommer tyvärr inte med några konkreta förslag. Tag bara det här med gymnasieexamen som exempel! Ylva Johansson och Andreas Carlgren kunde tänka sig att ha denna på en del program men inte på alla. Vi hade en reservation i Gymnasiekommittén om att ha den för alla. Då sade sossar och centerpartister nej. Sedan kom en artikel där man sade ja. Så vem som ligger i frontlinjen kan man faktiskt diskutera både en och två gånger. Sedan till det här med att vi genrellt sänker nivån. Det är ju kvalificerat struntprat. Vad vi har sagt är att det skall finnas alternativa kurser i kärnämnena för att skolan måste bli flexibel och för att vi vill ta till vara olika elevers förutsättningar för lärande. Det är vad det handlar om.
Herr talman! Ett av de projekt som vi arbetar med i gymnasieskolan - och det känner Ulf Melin väl till - handlar om en ny modern lärlingsutbildning som redan är i gång med pilotprojekt. Det handlar om ett nytt teknikprogram. Det handlar också om en ny gymnasieexamen och en rad andra förändringar som vi håller på att behandla. Nu remissbehandlas dessa innan riksdagen får ta ställning till dem. Jag vill också säga något annat som jag tror är viktigt. Det har efterlysts här i debatten att regeringen omedelbart skall spruta ur sig propositioner. Men vi måste också lära oss något om vad som har skett i gymnasieskolan de senaste åren. Det var väl ändå så att flera av de beslut som fattades när vi sjösatte gymnasiereformen gick för fort. Jag skall inte säga att skulden enbart ligger på den tidigare regeringen. Jag tror att vi delar skulden. Behovet av en ny gymnasieskola var så stort att många ville gå fort fram. Men vi är också skyldiga att lära oss av detta. Hastigheten har ställt till med en hel del problem ute i verksamheten. Låt oss inte göra samma misstag igen. Låt oss offentliggöra förslag, debattera dem och remissbehandla dem. Låt oss lära av debatter och erfarenheter, lyssna på olika röster och först därefter skriva proposition och fatta beslut i riksdagen. Jag måste säga, herr talman, att det är litet symtomatiskt att Ulf Melin säger: Vi moderater arbetar med kvalitet. Han säger: Vi har redan tidigare föreslagit färre kärnämnen. Ja, det tråkiga är att det så ofta är så när Moderaterna föreslår utveckling av gymnasieskolan. Det är färre ämnen eller lägre kravnivåer i ämnena. Det är ju det som är er lösning i så många fall när det gäller utveckling i gymnasieskolan. Ni sänker kravnivåerna. Jag tror inte att det är en bra eller framkomlig väg för Sverige. Det är en väg baklänges in i framtiden.
Herr talman! Nu talar väl ändå skolministern mot sig själv i så fall? Ni skriver ju själva i utvecklingsplanen, och även i budgetpropositionen, att ni skall minska antalet kärnämnen. Det är vi i så fall ganska överens om. Det har väl inget att göra med någon generell sänkning? Man byter ju ut mot något annat. Vi vill ju exempelvis förstärka yrkesämnena eller öka möjligheterna att välja kurser. I andra fall pratar ju skolministern väldigt mycket om elevinflytande och sådana saker, men uppenbarligen skall eleverna inte ha något inflytande över sin egen utbildning. Den är de inte kapabla att bedöma trots att de flesta av dem är myndiga. Det är trots allt ett ganska märkligt resonemang. När det gäller gymnasieskolan tror jag faktiskt att Ylva Johansson kan se att det finns ett antal problem som är ganska tydliga och som behöver lösas. Det handlar exempelvis om samverkan skola-arbetsliv, att vi skall ha en modern lärlingsutbildning. Det handlar om yrkesexamen. Det handlar om ett nytt tekniskt program osv. Man behöver inte spruta fram propositioner om detta, det är inte vad det handlar om. Men man kan väl komma med någon proposition i alla fall? Det kallar inte jag för att spruta fram. När kommer denna proposition? Det vore intressant att få veta. Den andra frågan gäller kunskapslyftet, det som Margitta Edgren tog upp, och som jag också tog upp i mitt anförande. Efter det här året, när man fått ett utbildningsbidrag som är relativt generöst, finns det svuxa eller studielån. Tror då skolministern att kunskapslyftet, om man har den här modellen, är en succé nästa år? Det var det jag faktiskt tvivlade på.
Herr talman! Skillnaden mellan Ulf Melin och mig är att jag vill ha en gemensam kärna av ämnen i gymnasieskolan av samma omfattning som i dag. Däremot tycker jag att vi bör se över om vi verkligen skall ha det uppdelat på så pass många små ämnen som i dag. Men jag vill inte backa från ambitionen att gymnasieskolan också har en allmänbildande uppgift. Den skall ge en grund av det slag som alla elever behöver i arbetsliv, för vidare studier och som samhällsmedborgare. I det här avseendet har ju Moderaterna en lägre ambitionsnivå. Ni ser ju inte gymnasieskolan som den gemensamma grunden i samma utsträckning som en rad andra partier gör. Ni har också en lägre ambitionsnivå när det gäller innehållet i kärnämnena, där några elever inte skall ha lika mycket kunskaper som man i dag får i kärnämnena utan gå ut på en lägre nivå. Därmed behöver man inte heller anstränga sig för att nå den nivå som i dag finns. Sedan vill jag säga något om kunskapslyftet. Kunskapslyftet förändras hela tiden - och måste göra det. Vi har ansträngt oss mycket för att bygga upp en flexibel organisation i kunskapslyftet. Det är just därför, tror jag, som vi har fått ett så pass bra utfall redan nu under hösten, och att pengarna har kunnat användas mycket effektivt. Vi avser att också fortsättningsvis ha en flexibel organisation och vara beredda att göra förändringar hela tiden under resans gång allteftersom behov kan förändras eller att vi skaffar oss nya erfarenheter. Kunskapslyftet är en organisation som kan och skall förändras med tiden. Jag vill också säga att vi noga har riggat systemet för att kvalitetssäkra kunskapslyftet. Alla 288 kommuner som ingår i kunskapslyftet har gjort en överenskommelse, kan man säga, med Utbildningsdepartementet som gäller kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring av utbildningen. Vi har Skolverkets kontinuerliga tillsyn och uppföljning av vuxenutbildningen. Vi har en fristående utvärdering kopplad till kunskapslyftet som belyser kunskapslyftet i en rad olika avseenden. Vi har också en särskild utvärdering på Statskontoret när det gäller ekonomin. Så vi kommer också under resans gång att få underlag som gör det möjligt att göra förändringar om det blir nödvändigt.
Herr talman! Jag skulle vilja upprepa den fråga som jag ställde förra gången, och det gäller förändringen i ekonomiska förutsättningar. Hur har Ylva Johansson tänkt sig att de som nu går i kunskapslyftet och som har blivit tända och motiverade att fortsätta skall kunna klara det ekonomiskt när ersättningen sjunker från 80 % till 65 % av a-kassan eller om de måste ta lån? Jag är oroad för det. Jag skulle vilja markera att jag delar Ylva Johanssons uppfattning när det gäller att det är oerhört viktigt att vi inte sänker kraven på studenterna i gymnasiet för framtiden. Om vi sänker nivån är jag övertygad om att vi kommer att skapa större problem för framtiden än vad vi har i dag. De okvalificerade jobben är ju ytterst få redan i dag, och de kommer att helt försvinna framöver. Vi i Folkpartiet har i vår motion om gymnasieskolan klart markerat att vi kan tänka oss att minska antalet kärnämnen för att därmed ge utrymme för en större del eget val för studenterna. Vi skall inte glömma bort att gymnasieskolan är en utbildning för blivande vuxna och att det därmed också måste finnas ett rejält utrymme för att de skall kunna ta ett eget ansvar och göra egna val, t.ex. genom att komponera ett eget program. Jag instämmer i Ulf Melins fråga: När kommer den proposition där regeringen tar upp en definitiv, modern lärlingsutbildning, en gymnasieexamen av internationell bärighet och ett teknikprogram där man avskaffar timplanen, har färre kärnämnen och förhoppningsvis också har utrymme för ett personligt program?
Herr talman! Låt mig ta det sista först. När det gäller utrymme för ett personligt program menar jag att det redan i dag finns i gymnasieskolan. Det har också diskuterats tidigare här i kammaren. När det gäller frågan när regeringen kommer att lägga fram en proposition om förändringar i gymnasieskolan utöver vad vi redan har gjort, är det enda löfte som jag vill binda mig vid att jag inte tänker lägga fram en proposition förrän jag anser att beredning och remissbehandling är tillfredsställande. Vi skall inte göra samma misstag som tidigare och gå för fort fram med förändringar i gymnasieskolan. Jag inser också att det finns en stor förväntan på de förslag som regeringen arbetar med. Det är många som vill sätta i gång med lärlingsutbildningen, men det kan man göra inom ramen för pilotprojekten. Det är många som vill starta det nya teknikprogrammet, och en del har redan gjort det inom ramen för ett specialutformat program. Det är många som vill sätta i gång med en ny gymnasieexamen och ett stort examensarbete. Vi arbetar så skyndsamt vi kan, men vi måste lära av erfarenheterna. Det får inte gå för fort, utan vi måste känna att beredning och remissbehandling har blivit tillfredsställande innan det är dags att komma med en proposition. Margitta Edgren frågar hur jag tror att människor skall kunna fortsätta studera ett andra år i kunskapslyftet om de får en sänkt ersättningsnivå i studiestödet. Man kan få den bilden när man lyssnar på Margitta Edgren att alla som läser i kunskapslyftet finansierar sina studier med det särskilda utbildningsbidraget. Så är det inte. Av de ungefär 226 000 människor som totalt finns i vuxenutbildning är det ca 70 000 som finansierar sina studier med det särskilda utbildningsbidraget. Många som går in i vuxenutbildningen gör det för att komplettera en oavslutad eller en för kort tidigare gymnasieutbildning. På ett års tid skaffar de sig den kompletteringen och går sedan vidare till högskola eller andra studiesystem. Jag delar oron för vissa grupper av människor, som har kommit in med mycket låg formell utbildningsnivå och som behöver en lång tid inom vuxenutbildningen. För dem kan det vara berättigat med ett särskilt bra studiestöd. De kommer att få förtur till svux och svuxa efter året med särskilt utbildningsbidrag.
Herr talman! Tack för svaret. Av de 70 000 som nu studerar med särskilt utbildningsbidrag är merparten de kvinnor som jag pratade om. De läste tidigare på komvux och förlorade barntillägget i svux och svuxa. Det var ju deras möjlighet att studera. Redan då uppfattades det så att det nya studiestödssystemet på något sätt skulle hantera den här frågan. Nu vet vi att det inte kommer på den här sidan av år 2000, och det är alltså fortfarande ett akut problem.

Herr talman! Margitta Edgren har ett stort engagemang för de 75 % kvinnor i kunskapslyftet som riskerar att inte kunna fortsätta om de inte får ett tillräckligt bra studiestöd. Jag förstår det engagemanget, och jag delar det. Jag tror att många av dem inte kommer att vara i behov av att fortsätta ett andra år, därför att de blir klara med sin utbildning på ett år. Det finns också flera olika system för studiestöd. Jag tror också att det kan finnas en liten grupp där det är befogat att fortsätta med ett mer generöst studiestöd, men då måste det vägas mot andra angelägna utgiftsområden. Vi skall veta att förbättringar i studiestödet är också mycket dyrbara. Den hittillsvarande erfarenheten är ju den att det nästan har kommit för många som har velat gå in i kunskapslyftet. Det har varit otroligt lätt att rekrytera människor. Studiestödet har inte varit någon tröskel totalt sett inom kunskapslyftet, utan det varit en väldig tillströmning av sökande. Det är en svår avvägning att bedöma hur människor kommer att välja och reagera inför nästa år. Det kan vi inte veta säkert, men allteftersom vi skaffar erfarenheter av kunskapslyftet kanske vi kan göra mer kvalificerade gissningar. Utifrån det får vi väga olika prioriteringar för hur kunskapslyftet skall utvecklas. Men om man vill göra reformer på det här området måste man vara medveten om att de kostar.

Herr talman! Jag delar i mycket den uppfattning som Margareta Andersson ger uttryck för här. Det är viktigt att vi intensifierar insatserna för att nå de grupper som hittills inte har nåtts av kunskapslyftet. Vi gör det bl.a. genom att nu samarbeta med dyslexikampanjen, för att göra särskilda insatser för vuxna med grava läs och skrivsvårigheter. Det är en svårrekryterad grupp, som i många fall har en hög tröskel för att gå in i utbildning. Vi har nu fått in kommunernas planer inför våren, och vi ser där att kommunerna är väl medvetna om detta, att det har varit väldigt lätt att rekrytera människor och därmed få in dem som är välmotiverade i större utsträckning än man kanske hade anat. Man måste nu kanske göra ytterligare särskilda insatser för att nå de grupper som man hittills inte har nått. Mitt intryck är alltså att det finns en stor medvetenhet om detta ute i kommunerna. Jag kommer att noga följa detta, därför att det är oerhört viktigt och är en väsentlig del i att kunskapslyftet förändras och utvecklas under tidens gång.
Herr talman! Jag instämmer självfallet i att vi behöver höja utbildningsnivån i landet. Vi gör det successivt. Det är inte så många år som vi har haft den nya gymnasieskolan, där alla elever går, med viss modifikation. Vi har alltså ökat utbildningen från nio till tolv år. Jag tycker också att det är bra att alla program, som det sägs, skall ge en god grund för vidare studier och ett aktivt arbetsliv. Men vad är en god grund för vidare studier? Det är ord som vi slänger oss med, men vad menar vi, statsrådet? Är det så att den som misslyckas gång på gång därför att de krav som ställs är för höga har fått en god grund för vidare studier? Jag tycker inte det. Jag förstår inte resonemanget att det skulle vara att sänka ambitionsnivån att dela upp kärnämnena i etapper eller delmål, som man kan se att man har en chans att klara av, och att ta delmålen ett i taget. Om jag skulle tvingas att lägga på samma tyngder som de stora biffarna när jag går och tränar på gymmet skulle jag ha vänt i dörren. Men jag får börja på min nivå och höja i etapper; annars hade jag aldrig gått dit över huvud taget. Jag kommer naturligtvis aldrig att nå upp till biffarnas nivå, och det har jag inga ambitioner att göra heller. Vi måste inse att det behövs olika insatser och att man kan ha olika ambitionsnivåer också under olika delar av sitt liv. Att lägga en god grund är att skapa motivation för att utbilda sig över huvud taget.
Herr talman! Den viktigaste grunden för ett livslångt lärande, för ett fortsatt lärande i arbetsliv och samhällsliv, är att man lämnar skolan med en förvärvad förmåga och en vidmakthållen vilja att lära sig. Där tycker jag inte att skolan lyckas tillräckligt väl i dag. Men vi ser också att det finns en hel del grundläggande kunskaper som i stor utsträckning behövs om man skall ha en chans på arbetsmarknaden och kunna hävda sig i samhällslivet. Det är därför så många människor har sökt sig till kunskapslyftet när man nu har fått chansen i vuxen ålder. Man har insett att man behöver de här kunskaperna. Då måste vi som är vuxna och har ansvaret för gymnasieskolan anstränga oss särskilt mycket för att ge dagens ungdomar de grundkunskaperna, så att de slipper uppleva att deras kompetens inte räcker till i arbetsliv och samhällsliv. Det kärnämne som är allra svårast och där vi finner den största andelen elever som inte lyckas är svenska B. Där är det 7 % som har IG, Icke godkänd. Det är allvarligt, men det är också ett faktum att 93 % klarar sig. Att då dra slutsatsen att det här problemet skall lösas genom en systemförändring, som ändrar definitionen av kärnämne tror jag är fel väg att gå. Där måste man göra särskilda insatser för att möjliggöra för dessa elever att nå kunskaperna. Självklart är det som Inger Davidson säger - alla kan inte börja på samma nivå. Det finns bara ett sätt att undervisa på som är framgångsrikt, och det är att undervisa på den nivå där eleverna befinner sig, att hämta dem därifrån och ta dem vidare. Men det är också viktigt att vi sätter ribban lika högt för alla. Jag tror det var Margitta Edgren som gjorde en jämförelse med körkortet. Det kan ta olika lång tid, och man kan behöva arbeta med olika sorters undervisning, men målet är ju inte att någon skall ha ett light-körkort. Målet måste ju vara att alla når den grundläggande kompetens som vi kommer överens om att vi tror att ungdomar behöver i framtiden. Jag tror att den ganska väl definieras av dagens kärnämnen, även om också de självklart måste utvecklas och förändras.
Herr talman! Vi är tydligen överens, även om Ylva Johansson uttrycker sig på ett annat sätt än jag. Hon talade om förvärvad förmåga och vidmakthållen vilja - lust att lära, helt enkelt. Det uppnår man inte om en del känner sig kvästa i skolan av de alltför höga förväntningarna. I praktiken skall ju alla klara det på samma tid, Ylva Johansson. Det är ju så att eleverna skall vara färdiga tre år efter det att de har kommit in i gymnasiet. Jag tycker också att det är litet dåligt att välja statistik på det sätt som Ylva Johansson gjorde. Jag talade specifikt om de yrkesförberedande programmen - det är där de stora problemen finns. Det kanske beror på att det är elever som är mer praktiskt inriktade, som har handens intelligens mer utvecklad och som därför kan vilja tackla de teoretiska ämnena på ett helt annat sätt. De behöver börja i en helt annan ände för att sedan så småningom komma fram till den teoretiska delen. Men det krävs alltså precis samma saker av dem som av de övriga under dessa tre år. De skall uppnå högskolekompetens på tre år - punkt slut. Jag tycker att det är att behandla eleverna med ringaktning. Det är absolut inte att ge dem lust att lära. Det är det som jag vill uppnå genom att ge dem delmål så att de så småningom kan nå upp till det slutliga målet.
Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är ganska uppgivet att resonera som Inger Davidson gör: Om det nu är så att man borde använda mer tid för vissa elever i gymnasieskolan men man inte gör det så får man väl ge upp. Man säger alltså: Så har det blivit, så nu måste vi ändra kraven i kärnämnena. I stället borde man se till att det blir en mer flexibel användning av tiden och att de elever som är i behov av särskilt stöd faktiskt får det stödet. Det är självklart att ungdomar, precis som vuxna och barn, lär på olika sätt. Man har olika lätt för olika typer av kunskaper, och man vill lära sig enligt olika lärostrategier. Men det är ju inte så att vissa är födda med handens intelligens och att andra är födda med något annat slags intelligens. Vår förmåga att lära och vår förmåga att utvecklas är intimt förknippade med varandra. Det är olika sätt att lära och olika kunskaper, och de samverkar. Därför är det viktigt att det ges utrymme inom kärnämnena att lägga upp undervisningen på ett sätt som påverkas av programmens inriktning och där eleverna har ett reellt inflytande på hur undervisningen skall läggas upp. Men det är också viktigt att säga att vi inte sätter de samhälleliga kraven lägre för vissa ungdomar än för andra. Vi säger inte till en del: Du behöver inte kunna lika mycket som samhällsmedborgare som alla andra. Du skall inte behöva skaffa dig en lika god grund för att ha en stark ställning i arbetslivet som alla andra. Det tycker jag vore att svika ungdomar, när vi så väl vet att det ställs höga krav redan i dag och kommer att ställas än högre krav i framtiden. Ungdomarna i sin tur har rätt att ställa krav på oss som är ansvariga för utbildningssystemet att de får reella möjligheter och stöd för att klara de högre kraven, så att de i framtiden kan försörja oss när vi behöver pension, vård och omsorg.

Herr talman! Regeringen och riksdagen har ju beslutat om det s.k. kunskapslyftet, som skulle vara till för att höja folkets utbildningsnivå, även om arbetsmarknadsskäl naturligtvis också måste ligga bakom. Tanken att människor skall kunna förkovra sig, utbilda sig i ett yrke och lättare komma tillbaka till arbetsmarknaden tycker vi i Miljöpartiet naturligtvis är bra. Men vad vi vänder oss emot i den motion vi har väckt är att det har brustit i samordning och information. Många fackförbund har inte varit informerade om hur ersättningen har fungerat. I och med det har man startat introduktionskurser samtidigt med att huvudkursen har startat, och då har det blivit omöjligt att hinna med huvudkursen. På det sättet har människor blivit frustrerade. När en så här stor satsning startar är det väl av största vikt att de som skall medverka till projektets genomförande har en bra organisation, så att man motsvarar de förväntade insatserna. I det här fallet har skolor och lärare inte varit förberedda för att ta emot så mycket elever som det här är fråga om. Jag ser nu att statsrådet Ylva Johansson lämnar kammaren. När genomförandet tar fart måste alla parter vara på det klara med vad som gäller. I det här fallet har det varit fackföreningar, arbetsförmedlingen, sjukkassan, de sociala myndigheterna, kommunerna och inte minst CSN. Det handlar om respekt, inte enbart för de studerande utan även för dem som handlägger de här ärendena. Problemen med de dåliga kunskaperna har gjort att många har ramlat mellan stolarna. Det är ett stort slöseri med resurser, såväl statliga, främst naturligtvis ekonomiska, som personliga. Med en bättre information kanske valen hade sett annorlunda ut? Kunskapslyftet är ju av tvingande karaktär. Man kan alltså bli avstängd från a-kassa eller övrig ersättning om man inte tar den erbjudna utbildningen. Ersättningen för kunskapslyftet varar i ett år - det har tagits upp här tidigare. Man skall kanske gå vidare året efter med svuxa eller ta studielån. Men om det är fråga om en 45-årig kvinna har hon ingen chans att ta studielån. Är man över 45 år får man inte ta studielån. Därför har vi sagt att vi tycker att det skall vara enhetliga regler för vad som gäller i kunskapslyftet. En annan grupp som ingår i kunskapslyftet är de med låg ersättning eller KAS. De tvingas då till komplettering med socialbidrag. Men studier på gymnasienivå accepteras inte som grund för socialbidrag. Hur skall de personerna klara sig? En annan grupp är dyslektiker, som inte har kommit in i systemet. De kanske har utbildningsbidrag. Utbildningsbidraget halverades i somras och är så lågt att man inte kan klara sig på det. De drabbas alltså mycket hårt av det här. Herr talman! Utbetalningssystemet skiljer sig också från a-kassans, främst genom att alla månadens dagar är bidragsberättigade. Det stämmer inte heller överens med CSN-systemet. Är man sjuk före och efter jullovet får man inga pengar över julen. Handläggningstiderna har vi också tittat på. De har varit extremt långa. De som har varit långvarigt arbetslösa har inget reservkapital, och många har blivit hänvisade till de sociala myndigheterna. Detta har i sin tur belastat de redan hårt ansträngda socialkontoren. Det har inte enbart varit en ekonomisk belastning, utan också en arbetsbelastning. Det är viktigt att man ger resurser till alla leden för genomförandet - speciellt CSN. Det är min förhoppning, herr talman, att det inte bara är de studerande som har lärt sig någonting i kunskapslyftet, utan även politikerna. Man får inte sätta i gång ett projekt utan att se till att hela kedjan fungerar. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation 4, under mom. 3, i UbU2.

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till reservation 9 i betänkandet UbU1, till den moderata reservationen i betänkandet UbU6, till reservation 1 vad avser betänkandet UbU7 samt reservation 1 i betänkandet UbU15. Därutöver hänvisar vi moderater till dels det särskilda yttrandet avseende budgetpropositionen, dels det yttrande som gäller fribeloppsregeln i studiemedelssystemet. Så går jag över till sakfrågorna. När vi för ett år sedan här i kammaren debatterade regeringens högskole och forskningspolitik konstaterade jag att Sveriges möjligheter till utveckling de närmaste åren står och faller med vår förmåga att hävda och utveckla kunskap och kompetens i tuff internationell konkurrens. Jag uttryckte också förvåning över den socialdemokratiska regeringen och hur man hade kunnat hamna så fel som man gjort när det gäller just forskningen. I dag är jag mindre förvånad, men jag är fortfarande bekymrad både över föreslagna nedskärningar och sättet att fördela resurser på. I den förra budgeten drogs anslaget till forskningsråden ned med nästan 15 %. I år kastar sig Socialdemokraterna över miljöforskningen och internationellt forskningssamarbete i alldeles särskild ordning. Man undrar var det skall sluta. Nu måste man i det närmaste anlita Sherlock Holmes för att upptäcka regeringens attacker mot miljöforskningen. Vad regeringen förslagit är emellertid en nedläggning av Naturvårdsverkets forskningsavdelning, anmärkningsvärda neddragningar på verksamheten vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala och neddragningar av de anslag bl.a. avseende internationellt samarbete m.m. som finns i det betänkande som vi har på bordet här i dag. Besparingarna handlar bara för det naturvetenskapliga forskningsområdet om mer än 100 miljoner kronor, om man räknar från 1996. Man går på områden som är mycket känsliga för miljöforskningen. Det är naturligtvis illa. När det gäller det internationella forskningssamarbetet radar regeringen upp skrivningar som också tydliggör att man helst skulle vilja lämna internationellt forskningssamarbete. Eftersom det av olika anledningar inte går just nu stoppar man in anslaget hos myndigheter. Jag behöver inte ha lupp eller mycket fantasi för att förstå att det är en konstruktion som underlättar successiva neddragningar, med hänvisning till att berörd specialmyndighet föreslagit just sådana neddragningar. Det har den naturligtvis gjort därför att myndighetsanslagen successivt dras ned. Det är en fiffig konstruktion, men det är allvarligt att den inte synliggör det ansvar jag tycker att man måste ta på statlig nivå för internationellt forskningssamarbete. Vi moderater ifrågasätter också den fördelning av forskningsresurserna som regeringen gjort. Vi anser inte att forskningsresurser skall delas ut till fler högskolor för sakens egen skull, utan menar att forskningsmedel skall ges utifrån en prövning av verksamheters kvaliteter m.m. Sammantaget anslår vi betydligt mer i statsbudgeten till forskning än vad regeringen gör. I handlingarna finns förslag till förändringar inom forskarutbildningen. Att vi måste få fram fler forskarutbildade är naturligtvis glasklart. Bara expansionen av grundutbildningen kräver en ökning med 4 000 under perioden 1997 till 2001 om grundutbildningens kvalitet skall kunna hållas. Det är därför viktigt att öka examinationsfrekvensen. Regeringen sitter tyvärr fast i ett planerings och regleringstänkande som gör att det som föreslås förmodligen skapar bekymmer i stället för att lösa några. Den skärpning av antagningsbestämmelserna och förändringarna när det gäller studiefinansieringen som föreslås innebär, skulle jag vilja påstå, ett idiotstopp för antagning vid vissa fakulteter. Det bygger hinder för det vi i andra sammanhang eftersträvar, nämligen fler med en akademisk utbildning och forskarerfarenheter i arbetslivet. I stället för att ha kvalifikationer och förutsättningar som utgångspunkt vid antagning sätter man nu frågan om garanterad studiefinansiering först. Protesterna mot detta förslag, och debatterna om det, är många. Det är uppenbart att det hade varit en fördel om regeringen åtminstone hade låtit remissbehandla sina förslag innan man skrev propositionen. Vi moderater avvisar förslaget. Det är orimligt att skapa hinder och svårigheter för flexibla lösningar av hänsyn till olika ämnesprofiler. Jag vill gärna säga att vi inte är ensamma om detta avslagsyrkande. Det finns flera reservationer. Vi har i ärlighetens namn haft litet svårt att begripa varför det blev olika skrivningar, eftersom vi är överens i sak. Men det är flera partier, och utanför denna sal finns det väldigt många som är bekymrade. Jag är ledsen för att regeringen har hamnat så fel i en fråga som är så central för fortsättningen. En stor del av den budget som vi diskuterar i dag handlar om utbyggnaden av den högre utbildningen. Vad avser antalet utbildningsplatser är vi relativt överens. Däremot anser vi moderater att anslagen skall fördelas till universitet och högskolor utifrån fasta kriterier som tar hänsyn bl.a. till studenternas val och utbildningars kvalitet. Politiska förhandlingar, taktik och politiska bedömningar skall inte var det som bestämmer fördelningen. Jag skulle vilja påstå att regeringen och Centerpartiet med sitt budgetförslag, om man ser det som en helhet, ställer en utbyggnad av de mindre högskolorna i motsatsställning till studenters möjligheter att under en tid studera vid ett utländskt universitet eller en utländsk högskola. Karlstad ställs mot Sorbonne, Stanford och München. Man kan dra en hel lång rad av motsatsförhållanden. Det är varken klokt eller nödvändigt. Det är oklokt, därför att närheten till högre utbildning har betydelse för att fler skall kunna studera vid högskolan. Det är jag den sista att förneka. Det är oklokt också därför att utvecklingen är fantastisk. Fler och fler svenska ungdomar, oberoende av social bakgrund, har fått möjlighet att studera utomlands. Det är oklokt att ifrågasätta det. Jag vill därför påpeka att det finns många exempel på ungdomar som genom utlandsstudierna har fått tillgång till kunskaper och kontakter som de aldrig annars skulle ha fått. Det är bra för var och en, och det är bra för Sverige. Det skall inte ställas i motsatsställning till något annat, vilket man gör i budgetpropositionen. Regeringen skriver i budgetpropositionen att man inom tre år räknar med en halvering av antalet utlandsstuderande. Det handlar om hemtagning av 10 000 studenter. Hur kommer man på en så ovanligt dum idé i en tid när gränslösa kontakter och internationalisering präglar snart sagt all samhällsutveckling? Herr talman! I vårt land får man ofta vara glad över Fru Fortuna, så också denna dag. Utskottsmajoriteten "hittade" nämligen litet drygt 20 miljoner kronor som inte hade gått åt på ett konto. Därför föreslår nu utskottsmajoriteten att den här besparingen på utlandsstudenterna skall utgå, och vi är väldigt glada över det. Men det gäller denna gång. Faktum kvarstår: Socialdemokraterna tycks i särskild ordning ha bestämt sig för att inte prioritera internationella kontakter för forskare och studenter. Det är t.o.m. så illa att finansministern för några dagar sedan från den här talarstolen talade om förslaget om en halvering av antalet utlandsstudenter som "en ganska måttfull besparing". Låt mig understryka att det är en inställning som vi moderater inte kan dela.

Herr talman! Vi är nu inne i ett väldigt viktigt skeende när det gäller utbildningen i Sverige. Vi är inne i en oerhörd utveckling och expansion. Som centerpartist är jag stolt över att se vilken oerhört kraftig expansion vi nu medverkar till, efter det att Sverige så allvarligt halkade på efterkälken under 80-talet. Sverige behöver en större andel personer i högskoleutbildning, och det är därför Centerpartiet så hårt har arbetat för att den expansionen skall bli av. Vi har också arbetat för att nya universitet skall inrättas i Sverige. Vi tog tidigt ställning för nya universitet i Örebro, Karlstad och Växjö samt Mitthögskolan. Nu finns en tidtabell fastslagen och ansökningar inne som innebär att det här ganska snart kan bli verklighet. Vi har arbetat för bättre kvalitet i utbildningen genom fler forskarutbildade. Vi kommer att behöva fler forskarutbildade, inte minst i näringslivet. Jag menar att det kommer att vara fullständigt nödvändigt för Sveriges ställning som kunskapsnation i framtiden att vi lyckas utveckla både kvantitet och kvalitet. Centerpartiet har länge arbetat för fasta forskningsresurser till alla landets högskolor. Vi vill sannerligen inte att vissa av våra högskolor bara skall ses som något slags B-högskolor, där de som går i grundutbildning inte också har kontakt med den forskning som pågår på den högskola där de utbildar sig. Det var därför det också var så viktigt att vi i budgeten medverkade till ytterligare en kvarts miljard till forskarutbildningen, varav 100 miljoner var öronmärkta för fler anställningar av doktorander. I utskottsarbetet har det dessutom varit möjligt att öronmärka ytterligare 50 miljoner kronor av fakultetsanslagen för forskarutbildningar. I den debatt som pågått under de senaste dagarna har man gjort ett stort nummer av att 50 miljoner inte räcker. Nej, det insåg vi tidigt, och det handlar därför om mer nya pengar, om väsentligt mer. Det har ändå under senare tid pågått en stor debatt inte minst om forskarutbildningen. Det har funnits två avgörande skäl till att jag har velat att Centerpartiet skall medverka till den reform som vi i dag kommer att besluta om. Det första skälet är att jag efter en lång tids debatt har blivit övertygad om att forskarstuderande behöver bättre sociala villkor. Det finns en gammal myt om att man i konstnärskretsar skulle gynna kreativiteten genom svält. Som tur är har man övergivit den dumma föreställningen, men jag förstår inte varför vi skall behålla den när det gäller forskarstuderande. Det är väl självklart att forskarstuderande skall ha bättre sociala villkor och att det därför inte minst skall finnas möjligheter till fler doktorandtjänster men också annan finansiering. Jag har ansett att forskarstudier på osäkra villkor och med låga studiemedel är en social orättvisa och ett problem för Sverige om vi skall utvecklas som kunskapsnation. Plötsligt framstår just det, rätten att få leva på osäkra villkor och att få ha låga studiemedel som sin finansiering, som högsta visdom och som en förutsättning för framtida forskningskvalitet. När blev det så? Jag riktar den frågan till er som är så starka kritiker av reformen. Ser ni inte, inte minst från jämställdhetssynpunkt, hur viktigt det är att förändra villkoren på den här punkten? Det andra skälet för mig att ha medverkat till att det här beslutet kan fattas i dag är att Sverige otvivelaktigt behöver fler disputerade i både utbildning och näringsliv. Om antalet lärare skall vara oförändrat i förhållande till antalet studenter behövs, med den oerhörda expansion vi är inne i nu, många nya lärare, 4 000 nya heltidslärare till år 2000. En stor del av dem skall vara disputerade. Ni som nu kritiserar reformen så starkt: Vad konkret vill ni medverka till för att vi skall få fram fler disputerade? I debatt efter debatt, inte minst här i kammaren, har det påpekats hur viktigt det är att vi får tillräckligt många lärare till de nya högskolorna. Ni har varnat för att kvaliteten kan sänkas när vi nu driver på expansionen så starkt. Men vad vill ni själva göra när vi nu behöver se till att dessa disputerade lärare verkligen kommer fram? Vad konkret är ni beredda att medverka till? Vad är alternativet? Är det en rimlig ordning att en femtedel av doktoranderna registreras med noll i aktivitetsgrad i ett läge när landets framtida ställning som kunskapsnation i stället kräver långt fler disputerade? Vad är alternativet? Nej är ju inget svar. Jag känner själv en mycket stor respekt för den humanistiska forskningens tradition och behov av andra arbetsformer. När kritiken blir för upphetsad är det svårt att se vad som verkligen är på väg att beslutas. Det system som nu är på väg att införas är långt mycket mer flexibelt än vad kritikerna är beredda att erkänna. Den som söker plats i forskarutbildningen behöver inte visa upp en finansiering för alla åtta åren, men högskolan måste i samband med antagningen göra en bedömning av de ekonomiska förutsättningarna. Det skall finnas flera olika sätt att klara finansieringen. Det gäller doktorandtjänster, utbildningsbidrag, stipendier, studiemedel, externa anslag eller förvärvsarbete. Det kommer att vara möjligt att inleda forskarstudierna med studiemedel. Det kommer att gå att kombinera doktorandstudier med förvärvsarbete. Det står mycket tydligt i utskottets utlåtande. Varför då tala om idiotstopp? Varför inte informera bekymrade människor om vad som gäller i stället för att låtsas sådant som inte gäller? Dessutom kommer fyraåriga övergångsregler att gälla. Det innebär att alla som antagits före 1998 fortsätter på nuvarande villkor till utgången av år 2001. Jag menar att vi lägger en grund för ett fortsatt bygge. Det betyder inte att vi har lagt den sista byggstenen. Självfallet kan det finnas mer att göra. Jag tycker ändå att kritiken skulle vara starkare om utgångspunkten var att man hade en högre ambitionsnivå för utbildningen, men så är det ju inte. Tvärtom konstaterar jag att våra kritiker nu är de som sitter med den lägre ambitionsnivån. Vi vill att en klart större andel av människorna i vårt land skall ha högre utbildning. Vi vill skapa fler universitet. Vi vill skapa fler högklassiga och akademiskt framstående forskningsmiljöer runt om i landet. Vi vill se en större andel som uppnått examen i forskarutbildningen och med det bakom sig kan vara verksamma i näringslivet och i utbildning. Jag märker att våra kritiker gång på gång i stället lägger ribban lägre, ger Sverige sämre förutsättningar, är mer på defensiven. När det gäller besparingarna i studiestödet vid studier utomlands vill jag bara säga att Centerpartiet ju har medverkat till att stoppa dem. Jag lyssnade noga på vad Beatrice Ask sade. Jag tycker att det framgår mycket tydligt av det vi har skrivit och sagt, och även av verkligheten, att studerandeutbyte och internationalisering är fullständigt avgörande för Sverige i framtiden. Meningarna om halvering som Beatrice Ask läste upp finns inte i utskottsbetänkandet. Skulle det inte vara litet snyggt att anpassa debatten efter vad som faktiskt har gjorts? Och om ni tycker att det här är så viktigt, medverka då någon gång till att det också händer saker i verkligheten! Ni tror att den största verkligheten är att uppträda och kritisera i debatter. Det tror inte jag. Jag tror att det är studenternas verklighet det gäller. Vidare har vi från utskottsmajoritetens sida sett till att det blir ett utlåtande från utskottet om att vi vill åstadkomma en ordning där Rudolf Steiner-högskolan kan stå för examination när det gäller Waldorfpedagogisk utbildning men där examensrätten för sådana lärarutbildningar skall läggas på lärarhögskolan i Stockholm. Det här är viktigt för att se till att det finns möjligheter för fristående skolor med alternativ pedagogik. Det gäller också att hitta skyndsamma lösningar för andra lärarkategorier och möjlighet till lärarutbildning med Waldorfinriktning på fler lärarhögskolor. Vi förväntar oss att regeringen återkommer med förslag som gör detta möjligt. Jag vill också säga att jag kommer att sakna Margitta Edgren i utbildningsutskottet. Hon har varit både en företrädare för sitt parti som jag tror gör andra partier avundsjuka och en mycket inspirerande person. Till sist vill jag när det gäller UbU1 yrka bifall till reservation 11 och när det gäller UbU7 till reservation 7. Vi står självfallet bakom alla reservationer vi har skrivit under, men vi nöjer oss med dessa yrkanden för att spara kammarens tid.

Herr talman! Jag har bara några korta kommentarer. För det första: När det gäller det förslag till reformer av forskarutbildningen som jag kritiserade gör Andreas Carlgren det väldigt enkelt för sig genom att utmåla dem som inte tycker att förslagen är bra som motståndare till effektivisering. Alla är helt klara över att vi behöver få fram fler examinerade, och det underströk jag också. Problemet, som Andreas Carlgren tycks strunta i, är att inte jag utan väldigt många runt om på högskolor och universitet konstaterar att förslaget leder till att man under flera år inte kan ta in några nya människor i den här viktiga utbildningen. Det handlar om att forskare kanske inte kommer att kunna fullfölja, men det handlar framför allt om att väldigt många aldrig kommer att bli forskare - därför att förutsättningarna låses, därför att det finns fyrkantigheter i förslaget. Det här har vi tagit till oss och bekymrat oss över. Jag tycker att det är synd att inte Andreas Carlgren förstår den här problematiken. Jag tror att det är fel att ensidigt se till bara behovet av fler lärare vid universiteten när man tittar på denna utbildning. Det finns behov av andra slag också. Exempelvis behöver vi fler med forskarutbildning i näringslivet. Kombinationsmöjligheter som kan vara litet knepiga är därför alldeles nödvändiga. Det är inte tvärsäkert att våra universitet och högskolor har det öppna sinnelag som krävs för att tolka det här som om finansieringen är löst för en hel forskarutbildning. Det finns svårigheter här. För det andra: Jag får nu kritik för att vi inte ser vad Centern har gjort i utskottet. Då vill jag gärna säga att jag tycker att Andreas Carlgren också skall stå för det som man har kommit överens med regeringen om och som finns i propositionen. Förändringarna när det gäller utlandsstudenterna beror ju på att man av en sinkadus hittade pengar och insåg att detta var ett mycket impopulärt förslag.
Herr talman! Inte är det någon särskilt snygg debatt! Jag har flera gånger i mitt inlägg sagt att det gäller att öka antalet forskarutbildade i näringslivet. I den delen slår sannerligen Beatrice Ask in fullständigt öppna dörrar. Men min poäng var att om vi skall få det måste vi också få fler som är examinerade. Skall vi få fram den förändringen krävs det att vi gör verkliga förändringar och inte bara pratar om dem. Där återstår min fråga fullständigt obesvarad: Vad är i så fall Beatrice Asks och moderaternas alternativ? Man säger hela tiden att det här är viktigt, men sedan kommer man inte med någon insats som gör det möjligt. Det är det som är min poäng med att det inte bara gäller att vara bra i debatter, det gäller att vara bra i verkligheten också. Samma sak gäller för utlandsstudierna. Jag tycker att Beatrice Ask skall försöka sluta sprida fullständiga felaktigheter. Vi har medverkat till ramarna i budgeten, inte gjort upp om allt innehåll. Det vet Beatrice Ask, men hon vill ändå få säga det här i en debatt eftersom det passar moderaterna just nu. Jag tror att det skulle bli bättre om Beatrice Ask beskrev verkligheten såsom den är.
Herr talman! Betyg på våra insatser, både i debatt och i det politiska arbetet, får väl väljarna sätta. Det kanske vi inte skall göra själva. Däremot är vår bedömning av förslaget till förändringar vad gäller forskarutbildning att det inte blir fler examinerade utan färre inom vissa områden. Skälet till att vi gör den bedömningen är att kritiken har varit väl underbyggd från många av dem som är direkt involverade i verksamheten, och det har vi tagit till oss. Jag tycker inte att det är så märkligt att man gör det. Det oroar mig att inte majoriteten tar till sig den typen av frågeställningar. Även om jag erkänner att man gjort en del förändringar och förtydliganden i utskottet kvarstår bekymren. Så sent som häromkvällen - Andreas Carlgren hade inte möjlighet att vara med - hade jag tillfälle att under lång tid diskutera med flera personer inom en facklig organisation som är för förslaget men som ändå var mycket, mycket bekymrade. Jag tror alltså inte att resultatet blir det önskade, och det tycker jag är sorgligt. Sedan frågade Andreas Carlgren: Vilket alternativ har moderaterna? Ja, en del av förslagen är vi inte kritiska till; det har framgått både i utskottet och på andra ställen. Men vi ser fyrkantigheter som borde ha bearbetats bättre. Den utredningskapaciteten har inte vi som oppositionsparti. Det har de som sitter i majoriteten.
Herr talman! Nu blev det väl bara värre. Jag har förstått att moderaterna gör anspråk på att ha en betydelse när det gäller utbildningspolitik. Jag har förstått att man under lång tid har sagt att Sverige behöver öka sin kvalitet när det gäller utbildningen. Men när moderaterna nu skall tala om hur man verkligen vill göra detta, eftersom det är så centralt att få fler forskarutbildade i näringslivet, har man över huvud taget inget alternativ. Svaret är: Jo, vi tycker att en del är bra. Man tycker alltså om delar av alternativet. I övrigt saknar man fullständigt alternativ, och man säger att det beror på att man saknar utredningsresurser. Ursäkta, men jag tror det inte. Jag tror att det här beror på att man inte vågar ta ställning. Man vågar inte komma med ett förslag. Det är länge sedan moderaterna kunde använda sig av devisen "Moderaterna - ett parti att lita på". Jag menar att det är illa för forskarutbildningen. I moderaternas motion skriver man dessutom att det införs ett förbud mot antagning av dem som inte har doktorandtjänst. Vore det inte snyggt att erkänna att det var en felinformation? Utbildningsutskottet har klarlagt att det inte gäller. Det vore väl bättre än att föra en debatt på felaktiga förutsättningar, vilket har skett gång på gång här i dag.
Herr talman! Jag börjar med att när det gäller Utbildningen av akademiker i tillräckligt antal och på tillräckligt hög nivå är en avgörande faktor för varje land som vill hävda sig i framtiden. Trots att Sverige generellt har en väl utbildad befolkning finns det besvärande problem. Ett är att vi har svårt att få ungdomar att söka till de längre utbildningarna och välja att satsa på dessa. Ett annat är att examinationsfrekvensen är för låg. Ett tredje är att vi fortfarande har en besvärande social snedrekrytering. Ett fjärde, som har visat sig i dagarna, är att vi faktiskt har en ökande andel studenter som inte lämnar högskolan. Internationella jämförelser visar på behovet av att ytterligare höja vår utbildningsnivå. Om man till utbildning vid universitet och högskolor lägger annan eftergymnasial utbildning är den andel av varje generation ungdomar i Sverige som börjar någon form av sådan utbildning lägre än i jämförbara länder. Folkpartiet anser att målet måste vara att minst hälften av varje årskull ungdomar söker sig till högre utbildning. Vi har sett ökningen av antalet högskoleplatser som ett mycket viktigt sätt att nå detta mål. En utbyggnad startades 1990, fortsattes av den borgerliga regeringen och fortsattes också av den nuvarande regeringen. Vi har vid varje tillfälle varit del av, accepterat och uppmuntrat utbyggnaden. Vi har däremot kritiserat den socialdemokratiska regeringens brist på långsiktighet. Vi har flera gånger talat om de här pucklarna inom högskolan, vilka inte har främjat högskolans möjligheter att planera en framförhållning med kvalitet i centrum. Vi säger därför denna gång nej till att flytta fram platser från hösten 1998 till januari 1998. Det är ett tydligt exempel på sådan här ryckighet. Vi menar också att universitet och högskola har kommit i kläm genom olika principer för finansiering. Det handlar alltså om de studenter som man har utbildat över taket, motsvarande ca 200 miljoner, som staten inte ämnar ge ersättning för. När platserna nu ökar kommer högskolorna säkert att anpassa antalet studenter till reella tal, och den ökning som väntas kommer inte att ske. En viktig kvalitetsfråga är också de anställda lärarnas kompetensutveckling, både ämneskompetensen och deras pedagogiska utveckling. Särskilt i en organisation som ägnar sig åt kunskapsutveckling är detta en process som varje lärare måste vara medveten om. De måste alltså själva ha oerhört stor tillgång till den lärande processen och själva bli vidareutbildade. Vi menar också att de nya platser som tilldelas inte skall smetas ut över både nya och äldre högskolor, utan de skall dediceras till universiteten och till de högskolor som nu söker universitetsstatus. Där finns det nämligen en bättre täckning av kompetenta lärare, och de har fått stå tillbaka vid tidigare utökning. Mitt resonemang gäller i synnerhet Lund, som jag känner väl eftersom jag bor där och har en särskild känsla för Lunds universitet. Det har nu avknoppat utbildningar och studenter till den nya högskolan i Malmö. Enligt Folkpartiets budgetalternativ behåller högskolorna 210 miljoner av det som regeringen har sparat in. De pengarna menar vi att varje högskola kan använda för sin egen kvalitetsutveckling, t.ex. medger det en viss finansiering av ett utökat antal lektorer och professorer. Vi menar också att sexpartimotionen om de frikyrkliga högskoleutbildningarna är väl motiverad. Jag tycker faktiskt att det är litet småaktigt att vi inte skulle kunna komma fram till att göra den omfördelningen av 150 platser till de här högskoleutbildningarna. Elver Jonsson är en av motionärerna. Jag såg att han har anmält sig på talarlistan, och han kommer säkert att motivera detta bättre än jag har gjort. Sommaruniversitet har vi tjatat om i många år. Det tycker vi är en oerhört viktig del i en utveckling av alternativa utbildningssätt som också kan medverka till att minska den sociala snedrekryteringen. Okej, säger socialdemokraterna och utbildningsministern, det har de full möjlighet till. Men som vi menar det skall det ingå i det generella utbildningsuppdraget och därmed också finansieras. Nu går jag över till forskarutbildningen. Folkpartiet har länge arbetat för att öka antalet forskare. Vårt mål är 2 500 examinerade per år. För att nå det senast år 2000 krävs att varje antagen doktorand har finansiering i form av en doktorandtjänst. En tjänst medför social trygghet i form av t.ex. barnledighet och andra sociala förmåner som erfarenheten säger är viktiga för att öka antalet kvinnor som vill satsa på en forskarutbildning. Detta är min erfarenhet som ordförande under sex år i Jäst-gruppen, som här är åberopad, där jag har mött oerhört många kvinnor som just säger detta. För att examinera så många har vi också i vår budget hållit undan 100 miljoner för detta, vilket finansierar mellan 350 och 450 sådana tjänster. Detta tas upp i den reservation som jag redan har yrkat bifall till. Jag har som ni alla vet kommit överens i utskottet med Socialdemokraterna och Centern om det förslag som nu förs fram av majoriteten. Det har jag gjort eftersom det enligt min bedömning är steg på vägen för att nå de mål jag har redogjort för är Folkpartiets. Jag personligen håller självklart fast vid det jag har medverkat till. Men tyvärr delar inte flertalet i min riksdagsgrupp min bedömning, vilket innebär att de kommer att ge sitt stöd till moderaternas reservation 1 under mom. 1 i UbU7 om avslag på förslagen att reformera forskarutbildningen. Gruppen kommer också att ge sitt stöd till reservation 1 i UbU2 om studiemedel under forskarutbildningen. Låt mig också säga några ord om grunden för min bedömning. Det är dels kunskapen om att ofinansierade doktorer med dålig eller alltför liten handledning inte blir färdiga, dels prognoser som tyder på stor brist på vetenskapligt skolade människor i framtiden i Sverige. Denna brist drabbar högskolorna med kraft mellan år 2005 och 2015 då ca 5 000 lärare pensioneras. Jag har i utskottet under hela 90-talet medverkat till att öka antalet studenter så att det år 2000 kommer att finnas 270 000 studenter. Det är ungdomar som förväntar sig att få en utbildning med kvalitet som kan mätas internationellt. Den skall ges av lärare som själva är forskare med vetenskaplig skolning och som kan tydliggöra de nödvändiga kopplingarna mellan utbildning och forskning. För att vara lärare vet ni alla att det enligt högskolelagen krävs att man har en vetenskaplig utbildning. Det kräver också utbildningen i sig, eftersom den skall vila på vetenskaplig grund. Till detta, som alltså är högskolans behov av vetenskapligt skolad personal, kommer alla riksdagspartiers önskningar om att gymnasieskolan skall ha lektorer och att komvux skall ha lektorer. Vi vet att industrin ropar efter människor med vetenskaplig skolning. Inte minst förvaltningen vet vi bestämt behöver vetenskapligt skolad personal. Nu har alltså socialdemokraterna enligt min uppfattning lagt fram ett förslag till en tydligare finansiering än tidigare. Man har öronmärkt 954 miljoner för forskarutbildning i landet. Till detta kommer det självklara, som jag egentligen inte skulle behöva säga här, att varje institution och fakultet naturligtvis kan använda mer pengar, speciellt under en övergångsfas, till vissa mindre institutioner som kan underlätta för det nya sättet att se på doktorandutbildningen. Herr talman! Under Per Unckels tid som utbildningsminister fattade riksdagen beslutet att endast doktorandtjänster skulle finansieras från juli 1995. Detta revs upp av den socialdemokratiska regeringen, och man återinförde utbildningsbidrag. Det här var väldigt många av oss mycket emot. Nu är alltså min bedömning att det som i dag läggs fram som förslag är ett steg på vägen mot fler forskare och därmed en möjlighet att i framtiden behålla och öka kvaliteten inom forskarutbildningen och att behålla och öka kvaliteten inom högskolans lärarkår. Jag kan inte med gott samvete nu säga nej, eftersom allt då förblir vid det gamla, och lärarbristen förvärras i väntan på något annat. Som jag sade i utskottet är min mardröm att de som runt år 2010 är valda ledamöter av utskottet tvingas att acceptera en verklighet som innebär att det för att vara lärare vid universitet och högskolor inte längre ens på papperet krävs vetenskaplig skolning. Det menar jag är en katastrof och en katastrofal kvalitetsförlust för Sveriges utveckling, både inom teknisk och humanistisk utbildning och forskning. Herr talman! Jag vill markera att jag har stor respekt för alla de människor som har skrivit till mig. De har uttryckt sin oro i långa och mestadels vänliga brev. De har försökt föra mig åter till ordningen, att visa hur besvärligt det hela är och hur synd det är om "små" ämnen och att vissa ämnen kommer att slås ut helt. Jag kommer att besvara alla brev. Men vad Sverige behöver är inte fler doktorander utan fler doktorer. Det är ur samhällets synvinkel ansvarslöst att ha många doktorander i humaniora och samhällsvetenskap om det inte blir doktorer av dem. Det är dessutom en katastrof för den enskilde att bedriva utbildning på sin egen bekostnad år efter år utan att nå sitt mål. Tillgänglig statistik säger att 6 % av doktoranderna utan finansierad studiegång blev färdiga de senaste 13 åren. De senaste 25 åren har bara 21 % över huvud taget blivit färdiga. Det befrämjar inte en fortsättningsvis bra forskarstandard.

Herr talman! Jag kommer att dela upp mitt anförande i två delar. Den ena kommer att handla om reflexioner kring studiestödet. Den andra delen kommer att handla om forskarutbildningen. Jag har valt att börja med studiestödet. Vi har ställt oss bakom regeringens stora satsning på vuxenutbildning. Vi har varit kritiska mot att kunskapslyftet inte har samordnats med det aviserade nya studiestödssystemet. I stället har regeringen valt att införa ytterligare ett studiestöd, ett särskilt utbildningsbidrag, som är betydligt förmånligare än både svux och svuxa, dvs. man kan studera med bibehållen a-kassenivå. Det är bra. Men problemet är att man får detta under högst ett år. Alla som har jobbat med kortutbildade studieovana vuxna vet att det i regel krävs betydligt längre tid att nå målen i kunskapslyftet, nämligen kunskaper motsvarande treårigt gymnasium i kärnämnena. Det är klart att det är beklagligt om många tvingas av ekonomiska skäl lämna studierna efter endast ett år. Då blir det inte mycket med lyftet. Vi har i vårt budgetalternativ velat satsa ytterligare ca 1 miljard kronor för att de 70 000 som nu finns i kunskapslyftet skall få läsa vidare med särskilt utbildningsbidrag under hösten 1998. Jag noterar att Ulf Melin från Moderaterna också var oroad över att det särskilda utbildningsbidraget utgår under endast ett år. Men jag har inte sett att Moderaterna har haft något förslag för att avhjälpa det hela. Vi vill också mjuka upp reglerna för det särskilda utbildningsbidraget. Det gäller de deltidsarbetslösas och de timanställdas möjligheter att läsa med helt bidrag. Jag skall nu gå in på en sak som för många kan framstå som en petitess, en liten del i det stora hela, nämligen timersättningen för de studerande som läser svenska för invandrare. Regeringen vill spara 85 miljoner kronor på detta. Det gäller totalt ca 3 500 människor. De flesta invandrare har inget jobb, utan de läser oftast sfi med socialbidrag. Det här är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, och de behöver förbättra sina kunskaper i svenska språket. I andra sammanhang talas det vackert från talarstolen om vikten av att invandrare får delta i samhället och arbetslivet på samma villkor. Grunden för detta är ett väl fungerande språk. Jag vill berätta för er om en vän till mig. Han heter Balaram och han är 20 år. Han har mindre än sex års skolgång i hemlandet. Trots det har han tack vare sin entusiasm och egen aktivitet lyckats få ett jobb på en restaurang. Det är ett tungt och okvalificerat arbete. Balaram vill helst någonting helt annat. Men han har svårt med svenskan. 15-20 timmar i veckan pluggar han svenska för invandrare på vuxengymnasiet i sin hemkommun. Timersättningen har hittills givit honom kompensation för lönebortfallet. Vilka möjligheter kommer Balaram att ha efter det att dagens beslut har fattats? Svuxa får han inte. Han är inte att betrakta som arbetslös. Skulle han få det har han ännu inte kvalificerat sig till a-kassa. Det går inte med särskilt utbildningsbidrag. Han är inte arbetslös, och han studerar på en för låg nivå. Han kommer säkert att bortprioriteras. Men kan han inte, som regeringen föreslår, under tiden läsa in andra ordinarie ämnen på komvux? Han klarar det inte eftersom han har för bristfälliga kunskaper i svenska. Han kommer inte att kunna följa undervisningen. Hur är det då med svux? Det skulle ge honom mindre än hälften av inkomsten. Balaram hör till dem som ännu inte lyckats skaffa sig några ekonomiska reserver, och han är ung. Han kan ju fylla ut med lån. Det vågar inte Balaram. Att skaffa sig skulder känns alltför otryggt som flykting i ett främmande land. Dessutom kommer kunskapslyftarna, de som behöver läsa en tredje och senare en fjärde termin för att nå kompetensnivån, att få förtur till svux och svuxa. Får de inte det riskerar hela kunskapslyftet att spricka. CSN säger att man hoppas - om det visar sig nödvändigt - kunna föra över pengar från svux och svuxa till det särskilda utbildningsbidraget. Det blir det, tro mig. Pengarna räcker enligt CSN:s uppgifter till endast 55 000 av de 104 000 helårsplatser som finns inom kunskapslyftet. Skall Balaram säga upp sig från sitt jobb? Skall han plugga på socialbidrag? Det är tveksamt om han kommer att få det eftersom han själv säger upp sig från jobbet. Regeringen reagerade i fråga om utlandsstudenterna och lyckades skrapa ihop pengar. Jag har inget emot det utan tycker i och för sig att det var bra. Men varför går det inte att göra motsvarande för timersättningen? Är det för att den här gruppen av förklarliga skäl inte är lika påtagligt stark i sin lobbyverksamhet och att den inte heller har fått ett sådant kompakt massmedialt stöd som utlandsstudenterna fick? En parentes till Andreas Carlgren: Det fanns alla möjligheter att nå en bred överenskommelse över alla partigränser i utbildningsutskottet i frågorna om utlandsstudiestödet. Men det avvisade Andreas Carlgren och Centerpartiet. Numera tycker jag att Centerpartiets tal om samverkan över partigränserna klingar litet ihåligt. Då går jag över till forskarutbildningen. Det finns ett problem med dagens forskarutbildning, nämligen att så många doktorander tar så lång tid på sig att bli färdiga med sina examina. Anledningarna till detta är flera. Regeringen föreslår nu en skärpning av reglerna för antagning till forskarutbildningen. Detta sker genom att föra in ett antal ekonomiska spärrar. Dessutom föreslår man en utökning av antalet doktorandtjänster med 1 500. Vi är mycket positiva till den utökningen. Vi anser att det är en nödvändighet för att klara målet att få inte fler doktorander men fler doktorer. Naturligtvis är doktorandtjänsterna den bästa formen för studiefinansieringen. Tjänsterna är pensionsgrundande och de ger de sociala förmåner som gäller vid ett anställningsförhållande. Utökningen innebär för universiteten en faktisk ökning med 400 tjänster. 1 000 av dem är redan intecknade och finansierade av bl.a. Riksbankens Jubileumsfond. I realiteten är det inte en fullt så kraftig utökning som det har sett ut från början. Vi ser problemen så här. Förslaget kommer att innebära drastiska minskningar av antalet doktorander vid institutioner inom främst de humanistiska fakulteterna. Den kritiska massa som är nödvändig för en god forskarmiljö, när man skall anordna seminarier osv., kommer att utarmas vid de här institutionerna. Och det är allvarligt. Vi löper också risken - de finns redan - att få ett stort antal skuggdoktorander, ett helt rättslöst forskarproletariat, dvs. personer som bedriver forskarstudier utan att vara antagna till forskarutbildningen. De gör det av intresse men också därför att det finns en arbetslöshet bland akademiker. Frågan om effektivitet kopplas, tycker jag, i det här förslaget allt för starkt till genomströmningstakten och mindre till forskningens kvalitet, dess innehåll och samhällsrelevans. Det är nämligen intressant att forska och arbeta samtidigt. Det kan vara arbetet som öppnar forskarens ögon för intressanta samhällsrelevanta problem. Nu blir det svårare att förena forskarstudier och arbete. Det är orimligt att kräva att de blivande doktoranderna skall kunna uppvisa full forskningsfinansiering för hela studietiden. Nu kommer Bengt Silfverstrand att säga: Det kräver vi inte heller. Men i praktiken kommer det att bli så, därför att fakulteterna kommer att känna sig mycket osäkra. Forskningsanslag och stipendier beviljas nämligen för högst tre upp till sex månader. Det är verkligheten. Rent principiellt ideologiskt gör man nu, tycker jag, ett kraftigt avsteg från strävan mot en fri dimensionering på våra universitet och högskolor - och allt detta i en tid då universitet och högskolor expanderar kraftigt och då vi också kan förvänta oss stora pensionsavgångar bland lärarna de närmaste åren. Det finns en risk för att vi får en akut och svår lärarbrist. Jag menar att vi på det här sättet inte ökar antalet doktorander och därmed antalet som disputerar. Tvärtom kommer antalet att minska. Dessutom rimmar det också mycket dåligt med idén om det livslånga lärandet och med individens möjlighet att göra fria val, att välja studier på vilken nivå det än är. Jag tycker att hela ärendet är dåligt förberett och att det egentligen inte finns några ordentliga konsekvensanalyser. Det är förvånande med tanke på de djupgående förändringar av forskarutbildningen som förslaget faktiskt innebär. De konsekvenserna får vi leva med långt in på 2000-talet. Vi yrkar därför avslag på förslaget i sin helhet och vill att regeringen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om forskarutbildning som skapats i samarbete och i dialog med forskarsamhället och studentorganisationerna. Överföringen av 50 miljoner från fakultetsanslagen till forskarutbildningen i slutskedet av det här arbetet tycker jag också är illa övertänkt. Det är litet desperation därför att man har märkt att man har fått mycket starkt kritik för förslaget. Fakultetsanslagen har gång på gång utsatts för regeringens sparkrav, och de är hårt ansträngda redan nu, något som Vänsterpartiet också gång på gång har påtalat. Resultatet av förslaget kan bli det motsatta, nämligen att handledningen av doktoranderna ytterligare försvagas, vilket ytterligare också skulle försämra kvaliteten på forskarutbildningen. En god handledning - Andreas Carlgren, som frågade vad man skall göra - är den viktigaste garantin för att doktoranden slutför sina studier inom stipulerad tid. Det är det stödet som behöver ses över och förbättras. Det borde regeringen ha lagt ned mer energi och engagemang på.

Det hade varit mycket bra. Det hade kunnat ge ett tillskott på 500 miljoner kronor.

Herr talman! Det var en trevlig avslutning på det förra anförandet. Vi tackar för det stödet. Jag vill också passa på att tacka Margitta Edgren som lämnar utskottet och ansluta mig till de andra kamraterna som har uttryckt sin sorg över att hon lämnar oss. Det har varit en trevlig tid. Regeringens förslag när det gäller forskarutbildning har väckt ett visst uppseende. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en omfattande och detaljerad reglering av forskarutbildningen. Man föreslår att ett visst givet antal doktorer skall examineras per vetenskapsområde och enhet. Studenter som inte kan göra trovärdigt att de har full finansiering av sitt uppehälle för hela studietiden skall inte antas till forskarutbildningen. Doktorsavhandling skall inte tryckas och publiceras t.ex. som en monografi. Studiebidrag skall bara få användas under vissa faser av utbildningen. Rätt till doktorandtjänst de två sista åren skall införas osv. Förslagen, om de efterlevs strikt, skulle leda till långa antagningsköer i vissa ämnen, ställa orimliga krav på ställningstagande från institutionerna om skattad finansieringsförmåga hos studenterna och innebära ohanterliga uppföljningskrav för kontroll av efterlevnaden av de många reglerna. Regleringarna skulle initiera underliga konkurrensförhållanden mellan sökanden med olika finansieringsmöjligheter och öppna för en sponsring av studier från företag som inte förefaller särskilt väl genomtänkt. Regleringarna kan komma att missgynna kvinnliga sökande, vilka som regel inte har samma fotfäste i institutionsforskningen som sina manliga kamrater och inte kan räkna på samma sponsringsstöd från företagen. De utvecklingstendenser inom högskolornas utbildningsstrategier som förslaget uppmuntrar kan verkligen väcka till eftertanke. Regeringens förslag kan man med en välvillig tolkning ses som ett försök att få en effektivare forskarutbildning och en skärpning av handledaransvaret, och det kan också vara en maning till rationaliseringar inom universitet och den högre utbildningen. Förslaget är emellertid inte bra. Bristerna är mycket allvarliga om reglerna som det är tänkt skall tillämpas lika över alla ämnen utan hänsyn till skillnader i utbildningstradition, ämnenas karaktär, antalet studerande som redan är antagna osv. Bristerna är av den karaktären att det är olyckligt om förslaget med Kanske kommer reglerna att kunna uppfattas som allmänna riktlinjer snarare än som strikta regler som måste följas till punkt och pricka ute på institutionerna. Statssekreterare Göran Löfdahl har i olika sammanhang låtit antyda att den möjligheten står öppen. Miljöpartiet vågar inte förlita sig på den här tolkningen utan avstyrker förslaget så som det faktiskt står formulerat i propositionen. Herr talman! Jag vill nu ta upp några frågor kring forskningspolitiken. Man brukar skilja ut två olika typer av forskning. Den ena typen är tillämpad forskning som arbetar med t.ex. produktutveckling för näringslivet eller studier av mer utredningskaraktär för statliga departement, myndigheter och förvaltningar. Den andra är grundforskning som koncentreras på utveckling av vetenskaperna och genererar ny kunskap och utveckling av de olika vetenskapernas teorier. Inom grundforskningen sker också av naturliga skäl huvuddelen av forskarutbildningen. Den tillämpade forskningen har byggts ut kraftigt och förstärkts ytterligare genom inträdet i EU och bildandet av forskningsstiftelserna av löntagarfondsmedel. Den tillämpade forskningen använder mer än 40 miljarder kronor om året. De statliga forskningsråden som svarar för anslagen till landets grundforskning disponerar litet drygt 1 miljard kronor. Det råder en stor obalans mellan grundforskning, den fria forskningen, och den tillämpade beställningsforskningen. Universitet och högskolor är i ett expansivt skede och har ansvaret för den fria forskningen och forskarutbildningen. De har i det här läget två vägar att välja mellan för att finansiera sin verksamhet. Antingen får de kraftigt ökade resurser via fakultetsanslag och forskningsråd och behåller sin kapacitet som centrum för den fria forskningen. Eller också kommer de att få ge upp stora delar av den fria forskningen och koncentrera sig mer på beställningsforskningen. I brist på alternativ har man redan slagit in på den senare vägen. Det som skulle vara högskolans tredje uppgift, att öka samverkan med näringsliv och samhälle, kommer att kväva universitetens och högskolornas vetenskapliga potential om man fortsätter på den inslagna vägen. Vi löper risk att just kompetensen inom den fria forskningen, som är av så stort värde för näringsliv och samhälle att det motiverar en stark samverkan, kommer att försvagas och uttunnas. Vad blir i så fall högskolans tredje uppgift värd? Om man vill låta näringslivet ta del av kunskapens frukt skall man naturligtvis också lägga sig vinn om att sköta fruktträdgården. Miljöpartiet förordar väg nummer ett, nämligen att stärka grundforskningen och forskarutbildningen. Vårt förslag är att det skall ske inte genom ytterligare påslag i statsbudgeten utan genom en omdisponering av medel genom införandet av vad vi kallar ett grundforskningsavdrag. Det skall vara ett avdrag som dras från anslaget till den tillämpade forskningen vid källan och förs över till grundforskningen. Ett grundforskningsavdrag på 5 % på den del av den tillämpade forskningen som finansieras via statsbudgeten och fonder och stiftelser skulle ge ca 1 miljard kronor. Vi har i vår budget föreslagit just detta och kan med ett genomfört grundforskningsavdrag finansiera en förstärkning av antalet doktorandtjänster med ca 2 000 platser, förstärka forskningsrådens anslag för grundforskning med närmare 30 % och dessutom få medel över för en utvecklingsfond på 50 miljoner för grundforskning vid små och medelstora högskolor. Varför kan inte riksdagen ställa sig bakom det här förslaget? Vi har inte hört något enda argument mot förslaget under tidigare år. I år och förra året har vi hört ett stöd från Vänsterpartiet. Anser regeringspartiet och Centern att grundforskningen inte behöver något ökat stöd? Och var står de andra partierna? Fru talman! Jag vill slutligen ta upp den kanske viktigaste frågan när det gäller prioritering av forskningsområden inom den tillämpade forskningen. Det gäller regeringens anslag till miljöforskningen. En mycket central och viktigt del av svensk miljöforskning har letts av Statens naturvårdsverk. Det handlar bl.a. om mätningar och studier av olika miljöpåverkningar inom landet. Naturvårdsverket har kompetens och projekt för att följa olika förändringar i miljön och slå larm när verksamheter kan få eller får allvarliga miljökonsekvenser. Naturvårdsverkets forskningsbudget har varit i storleksordningen 50 miljoner kronor per år. Det kan jämföras med de miljarder som satsas på försvarsforskning, bioteknik, läkemedelsforskning och liknande områden. Nu har regeringen helt enkelt dragit in anslaget till Naturvårdsverkets miljöforskning. Hela anslaget skall bort, och det skall gälla fr.o.m. 1998. Man tänker sig antagligen att denna miljöforskning i fortsättningen skall styras från annat håll, t.ex. från en av de tidigare löntagarfondsstiftelserna. I statsbudgeten finns alltså inget anslag alls. Därmed undandrar man möjligheten att hantera landets viktigaste miljöforskning i demokratisk ordning genom beslut och kontroll av Sveriges riksdag. Det handlar alltså inte bara om pengar. Det handlar också om ansvaret för miljöforskningen. Förslaget är häpnadsväckande och visar till vår förskräckelse vilken betydelse regeringen tillmäter miljöfrågorna. Neddragningarna på SLU, Statens lantbruksuniversitet, och budgeten i övrigt bekräftar bara bilden. Det råder faktiskt inte några som helst rimliga proportioner i forskningsinsatser när det gäller olika för samhället viktiga områden. Jämför med försvarsforskning, bioteknikforskning och genteknikforskning, för att inte nämna medicinsk forskning av olika slag. Årets forskningsbudget visar hur litet intresset är för miljöforskningen från Socialdemokraterna och Centern. Ingen som har läst budgetpropositionen i år skulle komma på idén att utropa: Se, miljöforskningen är ett prioriterat område! Detta är djupt olyckligt i en tid när det största hotet mot vårt samhälle är just den samlade miljöförstöringen och hotet mot miljön. Från vår synpunkt sett har alltså regeringens forskningspolitik två mycket stora brister. Det handlar om underfinansieringen av den fria forskningen och forskarutbildningen samt påtagliga brister i hanteringen av den för landet så viktiga miljöforskningen.

Fru talman! Jag står givetvis bakom alla de kristdemokratiska reservationerna, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation 1 under mom. 1 i Jag hinner för övrigt inte kommentera mer än en del av våra reservationer, men den fulla texten finns i betänkandet Först några ord om frågor som tas upp i UbU2, Studiestöd. Inom den högre utbildningen har det skett en kraftig utbyggnad av årsstudieplatserna de senaste åren. Den är angelägen eftersom många studenter som skulle vilja läsa på högskolan utestängs från den möjligheten i dag. Därför är vi positiva till en högskolesatsning, men liksom när det gäller vuxenstudiesatsningen varnar vi för att en alltför hög takt innebär en risk för att kvaliteten på utbildningen blir lidande, särskilt när ryckigheten är så stor och framförhållningen så liten. Det är inte helt enkelt att hänga med i regeringens svängar när det gäller senarelagda respektive tidigarelagda platser. När de s.k. prislapparna som följer med varje plats dessutom urholkas samtidigt som antalet platser ökar är det omöjligt att upprätthålla samma kvalitet. Vår slutsats blir även här att en hög och jämn utbyggnadstakt där kringresurser med allt från bostäder till lärare, lokaler, bibliotek och studieplatser hänger med i utvecklingstakten är det som bäst gagnar eleverna. Därför har vi sagt nej till att tidigarelägga 10 000 Jag måste också få påpeka, som också tidigare talare har gjort, den obegripliga småsinthet som regeringen och utskottsmajoriteten visar gentemot de fristående teologiska högskolorna. De har begärt sammanlagt 165 platser av de tiotusentals nya högskoleplatser som nu fördelas. De fick noll, trots att de mycket väl uppfyller de kriterier som ligger till grund för fördelningen. Det här förstärker ju verkligen bilden av Socialdemokraternas negativa inställning till fristående högskolor i allmänhet och till teologiska sådana i synnerhet. Vi kristdemokrater hade velat behålla timersättningen för sfi. Regeringens hänvisning till att invandrare kan få räkna in sfi i ett studieprogram i komvux och få studiestöd håller inte. Innan invandraren har nått den kunskapsnivå som är målet för sfi är hans eller hennes kunskaper i svenska i allmänhet för dåliga för att det skall gå att bedriva studier på komvux. Det här är en liten och svag grupp, bara omkring 3 000 personer, som borde ha skonats från besparingar. Låt mig så gå vidare till UbU7 som handlar om forskarutbildningen. Vi kristdemokrater säger ja till en reformering av forskarutbildningen. Vi säger ja till fler färdiga doktorer. Vi säger ja till fler doktorandtjänster med goda, trygga villkor när man arbetar som doktorand och forskare. Men det här förslaget har enligt vår mening stora brister. Det beror framför allt på att det inte har remissbehandlats. Regeringen anser att de humanistiska fakulteterna, för det är just kring dem som problemen rör sig, har problem med forskarutbildningens effektivitet. Vi kristdemokrater menar att med hänsyn tagen till de små resurser som tillförs doktoranderna på dessa fakulteter är det i stället anmärkningsvärt att så mycket forskning ändå blir utförd. En stor del av forskningsutbildningen sker ju på doktorandernas egen bekostnad, på den tid som kan avsättas vid sidan av ett förvärvsarbete. Så saknade t.ex. 40 % av doktoranderna på de humanistiska fakulteterna regelrätt studiefinansiering under förra läsåret och ca 20 % av doktoranderna på de samhällsvetenskapliga fakulteterna. I syfte att höja examinationen bland de 16 000 aktiva doktoranderna gör regeringen en särskild satsning på 100 miljoner kronor för de doktorander som i dag saknar studiefinansiering, men som med två års finansierade studier kan beräknas nå fram till sin examen. Dessutom vill en majoritet, där också kristdemokraterna ingår, göra en omfördelning så att ytterligare 50 miljoner kronor tillförs doktoranderna, i synnerhet inom de humanistiska ämnena. Vi välkomnar denna omfördelning av de 50 miljoner kronorna, men vi ser den som en andrahandslösning. Vi är medvetna om tidigare talares invändningar att det inte är bra att ta av fakultetsanslagen. Vårt förstahandsförslag var att tillföra 50 miljoner kronor i friska pengar utifrån. Att problemet inte blir avhjälpt ens med de här satsningarna förstår man dessutom av att 1998 ändå bara hälften av Sveriges doktorander kommer att kunna ha en anställning som doktorand. Att tillföra medel för att underlätta studiefinansieringen finner vi alltså vara utmärkt, men den långtgående totalreglering som regeringen föreslår av forskarutbildningen för att höja effektiviteten anser vi vara helt kontraproduktiv. Dessutom har inte dessa regleringar varit föremål för ett normalt remissförfarande. I stället för att stimulera forskningen kommer regleringarna att vara kontraproduktiva och drabba delar av den svenska forskningen, som sagt framför allt inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Hittills har en doktorand blivit antagen utifrån bedömningen att han eller hon uppfyller krav på en allmän grundläggande och på en särskild behörighet samt i övrigt har den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Nu föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att till dessa krav skall den blivande doktoranden dessutom prövas ha tillräckligt goda ekonomiska förhållanden. Bara den får antas till forskarutbildning som i förväg kan visa sig ha tillräcklig finansiering för att läsa heltid under fyra år eller minst halvtid under åtta år. Förslaget är mycket olyckligt. Eftersom 40 % av doktoranderna vid, som jag nämnde, de humanistiska fakulteterna får bedriva sin forskarutbildning utan regelrätt studiefinansiering, på egen bekostnad och därför med nödvändighet med lägre studiehastighet - i genomsnitt tio år från antagande till examen - kommer eller åtminstone riskerar regeringens förslag att halvera antalet doktorander och därmed doktorsexamina i framtiden. Inga ökade ekonomiska resurser för doktorandtjänster tillförs permanent. I praktiken förbjuder regeringen teologer, jurister, humanister och samhällsvetare att som i dag, vid sidan av sitt förvärvsarbete, på egen bekostnad och utan statliga medel, bedriva forskarstudier med en studietakt på mellan 10 % och 45 % av heltidsstudier. För mig är det obegripligt att regeringen samtidigt kan efterfråga fler doktorsexamina, ja, ställa mål för hur många som skall examineras, utan att annat än tillfälligt tillföra medel, och samtidigt förhindra dem som på egen bekostnad vill ta det hårda arbetet att genomföra en forskarutbildning. Redan i dag är konkurrensen om doktorandtjänsterna hård, och nästan uteslutande krävs att man redan har tenterat av litteraturkursen om 40 poäng och i allmänhet också att man har avlagt licentiatexamen om 80 poäng för att komma i fråga för doktorandtjänsten. Risken är mycket stor att forskarutbildningen på de nämnda fakulteterna helt tvingas upphöra på grund av att det inte kommer att finnas tillräckligt många doktorander för att anordna kurser och regelbundna seminarier. Deltagandet för den stora del av de forskarstuderande som deltagit i seminarierna på egen bekostnad och på fritid kommer att försvåras. Det finns för närvarande talrika exempel på att den nödvändiga kritiska massan vid seminarier på de humanistiska fakulteterna utgörs av en majoritet av forskarstuderande som deltar i de veckovisa seminarierna helt på egen bekostnad, inte sällan med långa resor och inkomstbortfall. Jag befarar att seminarier i praktiken i flera fall kommer att få läggas ned i vår av brist på deltagare. Utskottsmajoriteten har nu insett problemet, och den har föreslagit lösningar på det, men enligt min mening hjälper inte dessa förslag utan förvärrar i stället situationen. Visserligen flyttar man över ansvaret för att visa på den tillräckliga ekonomin från den enskilde forskarstuderanden till högskolan som antar doktoranden, vilket skall erkännas är en förbättring. Sedan föreslår majoriteten dock helt frankt att de som inte kan bedömas ha tillräckligt god ekonomi visserligen får närvarorätt vid seminarierna men skall sakna handledare och all ekonomisk trygghet. Deras närvaro och deltagande är nödvändigt, men de osynliggörs, tas inte upp i någon statistik och ställs utanför högskolans ansvarstagande. De är inte prövade och antagna som doktorander - de finns helt enkelt inte. I detta tillstånd av icke-tillvaro kommer de flesta av de humanistiska forskarstuderande att tvingas tillbringa flera år innan de antas, efter att ha kunnat uppvisa en tillräckligt god ekonomi. Jag ser ingen annan vinst av detta än att statistiken snyggas till. Vi kristdemokrater avvisar alltså denna prövning av den framtida ekonomin. Skulle vårt yrkande falla ser vi dock hellre att doktoranden tillsammans med handledaren kunde lägga upp en individuell studieplan i syfte att genomföra studierna med i genomsnitt minst 20 % av full studietakt och avlägga sin doktorsexamen senast inom åtta år. Nu vill regeringen vidare kunna avregistrera doktorander som inte anses tillräckligt aktiva, med en löst hållen motivering om vikten av effektivt resursutnyttjande. Också här är det så att regeringen vill kunna presentera en snygg statistik, med god och hastig genomströmning, snarare än att forskarstuderande som en tid inte håller en hög studietakt skulle utgöra ett problem. Vari består i så fall problemet? Hur tar en forskarstuderande som en kort tid är inaktiv resurser från handledare och seminarier? Regeringen bortser från att forskning är en mycket krävande sysselsättning och att en forskarstuderande tidvis kan behöva göra avbrott, inte minst för att han själv skall kunna finansiera studierna helt. Om problemet är att dessa forskarstuderande kan ta tio år och mer på sig för att bli färdiga med sin doktorsexamen, löser man inte problemet genom att avregistrera dem och därmed få ännu färre som avlägger doktorsexamen. Lösningen är naturligtvis att ge dessa forskare tillräckliga medel för att kunna studera på heltid. Detta gör inte regeringen. Det finns inte tillräckliga medel för den radikala lösningen. Fru talman! Utskottsmajoriteten anser vidare att förordningen om doktorsavhandlingar bör upphävas. Doktorsavhandlingen bör framställas med mindre kostsam teknik, av typen fotostatkopierad uppsats, och bara i en liten upplaga före disputationen. Förslaget innebär att kravet på doktorsavhandlingens utformning sänks till det som i dag gäller för en licentiatuppsats. Att sänka kraven är naturligtvis ett enkelt sätt att öka genomströmningen till färdiga doktorer, men det vore förödande att skapa en inflation i doktorsavhandlingar. Av tidsbrist väljer jag att inte utveckla kristdemokraternas syn på doktorsavhandlingen utan hänvisar till betänkandet. Jag vill avsluta, fru talman, med att säga: Med rätta protesterar många studenter mot en utbildning i en forskning som innebär onödigt plågsamma djurförsök. Jag protesterar nu mot ett försök som innebär onödigt plågsam forskarutbildning.

Fru talman! Jag vill egentligen inte förlänga debatten, men Tuve Skånberg har nu sagt många, milt uttryckt, förvånansvärda saker. Den sista jämförelsen med plågsamma djurförsök var väl direkt ogenomtänkt, för att uttrycka det hovsamt. Tuve Skånberg har inte berättat för alla dem som är oroliga att det kommer att finnas rader av olika finansieringsmöjligheter, precis som jag redovisade i mitt anförande. Tuve Skånberg har inte för alla dem som är oroliga redovisat att högskolan och fakulteten har möjlighet att göra en bedömning och ta ett ansvar för att föra en doktorand fram till examen och att detta är en stor fördel som doktoranderna vinner med det förslag som nu läggs fram. Tuve Skånberg har inte för alla dem som är oroliga berättat att det faktiskt är möjligt att kombinera förvärvsarbete med studier i forskarutbildning under förutsättning att det sker under de åtta år som jag hörde att Tuve Skånberg själv talade om. Tuve Skånberg har inte heller berättat att högskola, fakultet och institutioner själva avgör hur man vill göra med seminarierna och med doktorsavhandlingarna. Efter att ha lyssnat på Tuve Skånberg förstår jag att kritiken blir så hög. Det är många som har undvikit att berätta det som faktiskt är verkligheten bakom reformen och som, nu med stöd av Tuve Skånberg, beskriver det som här sker på ett fullständigt hårresande sätt. Jag förstår om människor blir oroliga, men jag tycker inte att det är ett bra sätt att möta människors oro. Var i stället med och gör någonting för det som vi behöver göra! Tuve Skånberg! Inte kan det väl vara en socialt bra lösning att behöva hanka sig fram på osäkra villkor med låga studiemedel, eller hur? Är detta det alternativ för forskarutbildningen som kd anser skall gälla i dag?
Fru talman! Jag sade i mitt anförande att vi vill se en reformering av forskarutbildningen. Däri ger jag Andreas Carlgren rätt. Jag ber dock Andreas Carlgren tänka sig in i en situation där en ung student har gått igenom den forskarförberedande utbildningen och har skrivit sin uppsats. Han går då till sin professor och säger: - Jag skulle väldigt gärna vilja bli antagen som forskarstuderande. Då säger professorn: - Du har tillräckliga meriter. Din forskarförberedande uppsats är bra. Du kan förmodas klara det här fint, men vi har inte tillräckligt med pengar. Har du själv några pengar? - Nej, jag har inga pengar. - Kan du själv vid sidan av ditt yrkesarbete arbeta minst 50 % med studierna? Kan du alltså vara närvarande här minst 50 % av tiden? - Nej, herr professor, det kan jag inte. Jag skulle kanske kunna jobba 40 % om jag tar sommarloven till hjälp och inte unnar mig något långt jullov. - Det räcker inte. Du har inga pengar, vi har inga pengar. Då får du finnas här som en skuggdoktorand. Du får närvara här. Jag kan inte ge dig någon tid, men jag kan tillåta att du är här. Kanske det löser sig med ekonomin så småningom. Under tiden skall du veta att du skall läsa in hela litteraturkursen. Som dispens kan jag låta dig få göra detta och tentera av det. Men du är inte antagen som doktorand. Hur i all världen skall den doktoranden reagera?
Fru talman! Först vill jag bara konstatera att Tuve Skånberg nu är ännu en av dem som säger: Ja, vi vill se en reformering. Vi behöver öka genomströmningshastigheten. Men han är omigen en av dem som inte säger ett ord om hur det skall gå till. Det är då det händer något i verkligheten och inte bara i anföranden. Jag tycker att Tuve Skånberg har många bra egenskaper. Men det är tur att Tuve Skånberg inte är den professor som han nu beskrev. Jag tror att en litet mer ansvarig professor och duktiga handledare, som vi har många av på institutionerna, kommer att agera på ett helt annat sätt. De kommer att medverka till att söka finansiering. De kommer att lägga upp en planering för dem som vänder sig till dem och som vill söka och antas till utbildningar. De kommer att se till att göra en bedömning av hela den period det gäller och inte avkräva besked i ögonblicket. Det är alla de möjligheterna som finns i den här reformen. Som tur är tror jag att de flesta kommer att utnyttja de möjligheterna och inte agera på det sätt som jag hörde i Tuve Skånbergs exempel. "Herr" professor är väl en parentes, men jag tycker det vore bra om det också blir fler kvinnliga professorer som gör sådana bedömningar i framtiden.
Fru talman! Det var elegant - det medges! Jag befarar att du inte har något att sätta emot när du står där med mössan i handen och önskar komma in i en forskarutbildning men får veta att det inte finns tillräckliga medel. - Vi har redan full kvot. Men du kan få vara i skuggan. Vi behöver folk i skuggan. Vi behöver dina synpunkter. Det tycker jag är tråkigt. Den radikala lösningen - det vet Andreas Carlgren, jag och alla andra, och framför allt doktoranderna på universiteten - är mer pengar. Folkpartiet avsatte pengar. Även Kristdemokraterna avsatte 50 miljoner kronor. Det är bortröstat. Det hade varit den riktiga lösningen. Det är helt riktigt med goda ekonomiska möjligheter som bra studier kan genomföras. Fru talman! Om det tillåts mig skulle jag också, fast det inte har med repliken att göra, vilja tacka Margitta Edgren för ett gott föredöme som erfaren utbildningspolitiker och för det stöd som hon har gett mig och många andra i samband med att vi kom in som nya i riksdagen. Jag hann inte det i mitt anförande, men jag vill gärna ha med det till protokollet.

Fru talman! Sverige är en ledande kunskapsnation och satsar mer på utbildningsområdet än de flesta andra länder. Vårt land ligger i topp bland industriländerna i fråga om problemlösning och läsförståelse. Det framgår av årets jämförande OECD-rapport över utbildning i de 27 medlemsländerna. Rapporten visar att Sverige tillsammans med USA, Kanada och Norge har högre andel högskoleutbildade än övriga OECD länder. Sverige har det mest frikostiga studiestödet till högskolestuderande. Till bilden hör dessutom att skillnaden i utbildningsnivå är mindre i vårt land än i flertalet andra länder. Denna stora internationella undersökning - betitlad Education at a glance - visar som helhet betraktad att Sverige ligger i den absoluta frontlinjen på utbildningsområdet. Visst finns det brister. Vi har sålunda för få examinerade tekniker och naturvetare i förhållande till antalet anställda. Men också här är vi på rätt väg genom den kraftiga utbyggnad av högskolan som nu pågår. Eftersom det under denna rubrik ryms fyra betänkanden kommer jag att mycket sparsamt kommentera reservationerna och framför allt uppehålla mig kring forskningspolitiken. Som framgår av betänkandet UbU1 om utbildning och universitetsforskning fortsätter den kraftfulla satsningen på utbyggnad av den grundläggande högskoleutbildningen. Den byggs ut med drygt 10 000 platser våren 1998 och knappt De fasta forskningsresurserna vid de mindre och medelstora högskolorna utökas. Här får vi på nytt se hur Moderaterna för fram sin numera riksbekanta syn på de mindre och medelstora högskolorna som "bygdehögskolor". Dessa högskolor som haft en mycket stor betydelse för den regionala utvecklingen och vidgat kontaktytorna mot näringslivet, inte minst när det gäller småföretagen, anses inte vara fullvärdiga mötesplatser för forskare och forskning. Forskningsresurserna får inte splittras, heter det i en luddig formulering i partimotionen från Moderaterna. De garantier för att forskningsresurserna inte blir för uppsplittrade, som moderaterna förefaller vara ute efter, förutsätter ju en återgång till ett starkt centraliserat och detaljstyrt system av den modell som vi hade på 60-talet. I motsats till moderaterna har vi socialdemokrater fullt förtroende för att man vid universitet och högskolor har förmåga att se till verksamhetens bästa och göra ansvarsfulla bedömningar av vilken verksamhet som skall bedrivas och formerna för denna verksamhet. Små institutioner finns som bekant också vid universiteten och inte minst vid de stora tekniska högskolorna. Vill moderaterna lägga ned forskarutbildningen i de många mindre ämnena vid de tekniska högskolorna? Varför ständigt rikta de kritiska blickarna enbart mot de mindre och medelstora högskolorna? Förslagen till ny forskarutbildning har varit föremål för en minst sagt förbryllande debatt. I moderaternas partimotion sägs att förslagen syftar till att försämra den svenska doktorsexamen i vetenskapligt avseende. Vänsterpartiets avslagsyrkande bygger till stora delar nästan ordagrant på en skrivelse från en doktorandombudsman från ett stort lärosäte beläget strax norr om Stockholm. I själva verket har regeringsförslaget föregåtts av en mycket noggrann beredning med utredningar och betänkanden som remissbehandlats och varit föremål för flera överläggningar mellan berörda parter. Under utskottsbehandlingen har genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet vissa förslag i propositionen ytterligare preciserats och förtydligats. Utöver regeringens förslag om förstärkning av forskarutbildningen på 100 miljoner tillförs forskarutbildningen genom trepartiuppgörelsen ytterligare 50 miljoner, vilka i allt väsentligt skall användas för forskarutbildning inom det humanistisksamhällsvetenskapliga området. Syftet med förändringarna är att bibehålla och förstärka kvaliteten i den svenska forskarutbildningen. Det säger sig självt att om utbildningen skall hålla den nivå som måste krävas för vår allra mest kvalificerade utbildning måste det finnas rimliga resurser för var och en av de enskilda doktoranderna. Det allra viktigaste är då givetvis att doktoranderna har tid att faktiskt ägna sig åt forskarutbildningen. Det är det som gör studiefinansieringen helt central. Skulle moderaterna och andra belackare inom någon annan utbildning vilja ha studenter som antas för att på deltider som är så begränsade att de i praktiken bara motsvarar ned till en halv dag i veckan - 10 % aktivitetsgrad räcker för närvarande för att man skall anses som aktiv doktorand, vilket motsvarar en halv arbetsdag i veckan? Vore det meningsfullt att utbilda läkare och civilingenjörer på det sättet? Ändå är det de villkoren man vill behålla för den utbildning som skall vara den allra mest kvalificerade, forskarutbildningen, och som därför borde kräva allra mest av koncentration och arbetsro. Förslaget har på sina håll betraktats som ett dråpslag mot humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I själva verket har fakultetsanslagen till t.ex. humaniora ökat snabbare än andra fakultetsanslag. Riksbankens Jubileumsfond anslår 60 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att stödja ickefinansierade doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap. Lägg därtill att forskningsstiftelserna avsätter ca 600 miljoner kronor årligen för anställning av doktorander. Forskningsstiftelserna finansierar ca 1 000 doktorander. Förvisso avser denna forskning framför allt det teknisk-naturvetenskapliga området. Men det finns också samhällsvetenskaplig forskning i icke obetydlig utsträckning, exempelvis inom den miljöstrategiska forskningsstiftelsen. Genom det stora resurstillskott utifrån som detta innebär ökar ju universitetens möjligheter att avsätta och frigöra resurser för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskarutbildning. Vad gäller dimensioneringen av forskarutbildningen så ingår denna fråga i direktiven till den parlamentariska utredningen Forskning 2000, en utredning där undertecknad har glädjen att ha detta utskotts värderade ledamöter Margitta Edgren, Britt-Marie Här finns sålunda goda påverkansmöjligheter. Sveriges universitetslärarförbund, SULF, som genom att det representerar ett tvärsnitt av aktörer verksamma i högskolevärlden, alltifrån professorer till doktorander, och därför är mycket representativt i sammanhanget stöder förslaget till ny forskarutbildning. I en icke publicerad artikel skriver SULF bl.a.: "Den springande punkten i reformförslaget är kopplingen mellan antagning till forskarutbildning och studiefinansiering. Sammantaget innebär förslaget att högskolan tar ansvar för doktorandens försörjning. Statistiken talar sitt tydliga språk: oförsörjda doktorander blir nästan aldrig färdiga, de sitter mest och väntar på att ett stipendium eller en doktorandtjänst skall falla ut." Artikeln har vägrats publicering i två av våra stora företrädare för pluralism och yttrandefrihet; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Är det konstigt att debatten om forskarutbildningen blir snedvriden och ensidig? Folkpartiets avhopp från uppgörelsen förtjänar också en kommentar. I Folkpartiets motion om forskarutbildningen står det bl.a. så här: "Vi delar regeringens ambition att effektivisera forskarutbildningen." Det står också att Folkpartiet välkomnar dessa förslag osv. Folkpartiet - eller delar av Folkpartiet får jag väl säga i avvaktan på röstningen - har inte bara kört över sin mycket kompetenta utbildningspolitiker Margitta Edgren. Man har också kört över sig själv och sin egen motion. Det var en gång en före detta folkpartistisk finansminister som ville skära ned statens utgifter till komvux med motiveringen att komvux mest användes av hemmafruar som ville läsa spanska inför semestern. Samma före detta finansminister, som nu lett det folkpartistiska återtåget, tycker däremot att elitutbildning på doktorsnivå skall kunna bedrivas praktiskt taget utan några effektivitetskrav. Kan man komma närmare en intellektuell härdsmälta? Fru talman! Låt mig avslutningsvis bara göra några korta kommentarer till övriga betänkanden under detta avsnitt. Vad gäller studiestödet finns här en ganska bred uppslutning. Värt att notera är att Moderaterna motsätter sig studiebidragshöjningen. Vad gäller utbildningsfinansiering över huvud taget finns det här skäl att citera en mening ur Moderaternas partimotion. Den lyder: "I ett något längre perspektiv finns skäl att styra över den offentliga utbildningsfinansieringen från producenterna till de studerande." Kan en strävan att frångå principen om den avgiftsfria högskolan uttryckas på ett tydligare sätt? Förklara närmare vad ni menar med detta förslag till avgifter inom högskolan, Beatrice Ask! Är det möjligen banklån man skall ta till? Sådana förslag har ju figurerat från moderat håll i andra sammanhang. I betänkandet UbU6 föreslås slutligen att det särskilda anställningsskyddet för professorer vid statliga universitet och högskolor skall upphävas den 1 januari 1999. Det innebär att professorer fortsättningsvis blir underkastade samma regler som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. Moderaterna är det enda parti som vill behålla särregler för professorer. Livslång anställningstrygghet för professorer - sämre arbetsrätt och anställningsskydd för vanliga löntagare.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 Vad gäller UbU1 yrkar jag bifall till utskottets hemställan under samtliga moment utom mom. 20, där jag yrkar bifall till reservation nr 8. Till sist vill jag rikta ett varmt tack till Margitta Edgren som nu lämnar utbildningsutskottet. Jag vill tacka för hennes frimodighet, hennes konstruktiva bidrag till utbildningsdebatten, hennes civilkurage och hennes goda kamratskap. Om vi någon gång, någonstans även i framtiden skulle ses i utbildningssammanhang skulle jag varken bli särskild förvånad eller besviken.

Fru talman! Om nu Bengt Silfverstrand kan lämna sluggerstilen och ord som härdsmälta och bankrån och bli litet seriös skulle jag oerhört gärna vilja ha hans syn på tiden. Doktorandutbildningen skulle vara den mest kvalificerade utbildningen - ja, det är den. Den är också den mest krävande. Litteraturkursen innebär gott och väl mer än 10 000 sidor att läsa in. Hur skall det vara möjligt om man inte får lov att disponera tiden i förhållande till den vardag man har? Hur skall en ung kvinna - eller för den delen en som inte längre är ung - kunna hinna med att läsa på heltid under hela denna tid? Det är inte möjligt för alla. De allra flesta kan behöva mer tid för hem, familj och yrkeskarriär. De kan läsa på kanske 40 % av tiden. Men med det system som Bengt Silfverstrand skissar blir detta inte möjligt. Den nedre gränsen går vid 50 %. 50 % är en halvtid, vilket innebär att man i stället för 10 000 sidor läser 5 000 sidor. Det är bra krävande det också!
Fru talman! När det gäller Tuve Skånbergs recension av mitt anförande är det bara att konstatera att jag citerade ordagrant ur moderata motioner - icke ur kristdemokratiska. Som svar på Tuve Skånbergs frågor konstaterar jag att det finns väldigt många doktorander inom systemet i dag som inte har en ordnad studiefinansiering. Därför kan de inte fullfölja sina studier. Det måste vara ett fruktansvärt resursslöseri när exempelvis bara drygt 50 % av dem som över huvud taget antas inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området tar sin doktorsexamen. De som lyckas håller på länge - minst 7-8 år. De får ofta orimliga studieskulder. Det kan inte ligga i någons intresse att vidmakthålla ett så orättvist och ineffektivt system. Det är märkligt att det partier och det block som Tuve Skånberg tillhör i alla andra sammanhang kräver effektivitet och besparingar, och ställer krav på de olika aktörerna. Uppenbarligen gäller inte detta för forskningspolitiken och forskarstuderande. Där kan det få gå till litet hur som helst.
Fru talman! Jag tyckte att jag efterlyste en seriös debatt. "Litet hur som helst"! Det vi begär är att det skall finnas möjlighet till flexibilitet just inom humaniora och samhällsvetenskap. Det är inte fråga om annat än att de som är antagna doktorander allra bäst försörjer sig genom att ha goda ekonomiska förhållanden. Men när pengarna inte räcker? Har Bengt Silfverstrand mer pengar att ge än vad vi har? Han har väl 50 miljoner mindre. För de människor som inte kan prestera ekonomi, eller där inte högskolan kan prestera en tillräcklig ekonomi, behövs en viss flexibilitet. Den behövs för att vi inte skall gå miste om en begåvningsreserv vi så väl behöver, både som lärare och över huvud taget i hela samhället. Det är flexibiliteten som saknas i majoritetens förslag. Jag ifrågasätter inte att man vill tillföra mer medel. Jag är själv med och stöder den tanken. Men dem som inte medlen räcker till, men som ändå har tillräckliga intellektuella förutsättningar, och som skulle kunna kombinera studierna med yrkesverksamhet upp till kanske 40 % - det är de som stoppas.
Fru talman! Tuve Skånberg efterlyser flexibilitet. Det är precis det som finns i ett system där man lägger ett större ansvar på lärosätena. Detta är ett system där man klart och tydligt, vilket framgår av utskottsmajoritetens förslag, säger att det är lärosätenas ansvar att se till att man får en finansiering för dem som är behöriga. Vi upprätthåller de stränga kvalitetskrav som vi skall ha på sådan utbildning. Vi ser också till att lärosätena tar ansvar för finansieringen. Sammantaget med de nya resurserna innebär detta en klar förstärkning av inte minst den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen, samtidigt som det på ett mycket tydligt sätt klargör ansvarsförhållandena. Behöriga doktorander skall utan finansiella hinder kunna fullborda sin forskarutbildning.
Fru talman! Bengt Silfverstrand är en av de få hästhandlarna inom politiken. Han inledde sitt anförande med att tala om Sverige som ledande kunskapsnation och sade att vi satsar mest i världen. I det sammanhanget drar han in OECD:s senaste rapport Education at a glance. Tyvärr, Bengt Silfverstrand, så har jag läst den rapporten. Det är alldeles riktigt att den visar att Sverige tillhör de länder som satsar förhållandevis mycket pengar på utbildning. Men den visar också att vi i väsentliga avseenden når tämligen mediokra resultat, vilket är ett allvarligt bekymmer. Det som Bengt Silfverstrand tar upp och som gäller förmågan hos den vuxna befolkningen att använda kunskaper - där är vi oerhört duktiga - gäller människor bl.a. i Bengt Silfverstrands ålder som är väldigt duktiga. Jag har gått igenom den undersökningen. Forskarna anser att det inte i första hand beror på att utbildningen var bättre eller väldigt bra förr utan att det beror på att vi har ett högt tidningsläsande, hög föreningsaktivitet, en struktur i arbetslivet som gör att människor får använda kunskaperna osv. men att det inte säger något om den socialdemokratiska regeringens politik. Och detta bör påpekas. Den undersökning som Bengt Silfverstrand hänvisar till berättar om förhållandena 1995. Där kan man se effekterna av den volymökning av den högre utbildningen som genomfördes av den förra borgerliga regeringen. Nu skall jag säga som det är, nämligen att jag tror att nästa Education at a glance kommer att visa att också den socialdemokratiska regeringens utbyggnad av högre utbildning har viktiga och positiva effekter. Men man skall inte använda denna typ av viktiga och seriösa undersökningar på det larviga vis som gjordes här. När det gäller forskningen har många sagt det som behöver sägas, men jag skulle till Bengt Silfverstrand vilja säga att det kanske vore snyggt om han berättade att det inte är några nya pengar som finansierar doktorandtjänsterna utan en omfördelning inom ramen.
Fru talman! Jag noterade att Beatrice Ask undvek de frågor som jag ställde. Låt oss först konstatera att jag gav en mycket nyanserad bild av OECD undersökningen. Jag sade att som helhet betraktad ger den ett mycket gott resultat. Det är en opartisk undersökning, därför får vi nog sätta någon tillit till den. Sedan finns det brister, och det talade jag också om. Men om man tittar närmare på dessa brister, t.ex. att vi har en för liten andel högskoleutbildade i befolkningen, har det gjorts kraftiga lyft under t.ex. de tre senaste åren. Beatrice Ask svarade inte på vad Moderaterna avser mer än att de skall föra över ansvaret från producenter till de studerande. Det är ganska viktigt att man lämnar klart besked till de studerande i detta avseende. I motion Ub211 av Beatrice Ask sägs det vidare att regeringen fortsätter att utveckla kvalitetsarbetet. Tack för det. Men i partimotionen med Carl Bildt som första namn heter det att regeringen sätter kvantitet framför kvalitet. Vilken linje gäller, Beatrice Asks kvalitetslinje eller Carl Bildts kvantitetslinje? I partimotionen sägs det vidare att satsningen på Också i detta sammanhang talar Moderaterna med kluven tunga. Bertil Persson i Malmö är starkt för en högskola i Malmö. Gun Hellsvik i Lund är emot. Vilken linje gäller, Beatrice Ask, och vad menar ni med styckning av Lunds universitet?
Fru talman! Vad gäller OECD-undersökningen, Bengt Silfverstrand, föreslår jag att vi tar en ordentlig dragning av innehållet i den i utskottet, så att vi kan se vem av oss som har rätt. Jag har tittat noga på dessa siffror. Jag tror nämligen att det är bland det viktigaste material som vi har att tillgå när det gäller att analysera det som är bra och det som utgör bekymmer i den svenska utbildningspolitiken. När det gäller redovisningen av vad olika moderater tycker, konstaterar jag att Bengt Silfverstrand naturligtvis har läst våra motioner och vet att också vi i vårt parti har en hållning. I fråga om Högskolan i Malmö hade vi en annan lösning från början, och den har vi fullföljt. Men det är alldeles rätt att det finns ett starkt engagemang bland många moderater i Malmö för en annan lösning än den som vi valde. Jag skäms inte för det. Det är viktigt att man har en levande debatt i varje parti om hur den högre utbildningen skall utvecklas och fungera. I fråga om kvantitet och kvalitet i den socialdemokratiska politiken tillerkänner jag Socialdemokraterna att det finns en del saker som är mycket bra. Men tyvärr är det otillräckligt, vilket är huvudtesen i hela vår partimotion. Och den hoppas jag att Bengt Silfverstrand tar till sig.
Fru talman! Det är utomordentligt bra att det är högt i tak i partier. Men vad det nu handlar om är någonting ganska djupgående, nämligen Moderaternas inställning till de mindre och medelstora högskolorna. Nu kommer det fram, vilket inte bara gäller Malmö, att de faktiskt har två uppfattningar. En uppfattning sprider de när de besöker de ofta mycket dynamiska mindre och medelstora högskolorna. Då måste de gilla läget. Men som parti betraktat gör Moderaterna en klar åtskillnad. De säger att de huvudsakligen skall satsa på forskning på universiteten och att de sedan skall bygga ut för den regionala utvecklingens skull. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man besvarar frågor. Här talas det om nyanserade inlägg. Andra talar här om att det är fråga om sluggermatcher. Sedan citeras Moderaternas motion där det talas om styckning av Lunds universitet. Om man använder en så grov formulering får man faktiskt tala om vad man menar. Jag kan upplysa kammaren om att det inte i något avseende rör sig om en styckning. De förändringar som har ägt rum har skett fullt frivilligt, och en enig styrelse i Lund har stått bakom.
Fru talman! Jag har en fråga när det gäller de 50 miljonerna. Bengt Silfverstrand beskriver det som att man har tillfört forskarutbildningen 50 miljoner kronor. Men såvitt jag förstår är det fråga om att man helt enkelt skall göra en omfördelning inom fakultetsanslagen. Det är inte några friska pengar som kommer dit. Denna omfördelning är dessutom mycket olycklig, eftersom vi vet att fakultetsanslagen är hårt ansträngda. Det som kommer att ske är att institutionerna får skära ned på forskarassistenttjänster och forskning för lektorer. Det är de två poster som man har att skära i. Det kommer i form av direktiv. Det är alltså inte något som universiteten själva kan fritt bestämma över eller göra sina bedömningar och värderingar så att det sker på bästa sätt. Eftersom detta kommer att innebära fler doktorander, enligt Bengt Silfverstrands sätt att se, betyder väl det att man höjer beställningen som läggs ut på antalet doktorander inom olika universitet och vetenskapsområden. Det betyder alltså att de 50 miljonerna i praktiken inte är något annat än en utökad beställning. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Nu är det på det sättet att hela forskningsområdet får ett mycket kraftigt tillskott. Man kan dessutom säga att det finns en öronmärkning av dessa 100 miljoner. Det är alldeles riktigt att man sedan gör en omfördelning. Men ser man till de mycket stora resurserna sammantaget finns det mycket goda förutsättningar att göra en sådan omfördelning. Det är också riktigt att detta självklart måste regleras på något sätt. Det kommer ett regleringsbrev. Men vi skall också notera, vilket Gunnar Goude som brukar vara uppmärksam förhoppningsvis har gjort, att det också finns möjligheter för universiteten att i viss utsträckning fördela om mellan fakulteter. Det finns alltså en flexibilitet i systemet som gör att de 50 miljonerna på doktorandutbildningens del definitivt handlar om en resursförstärkning.
Fru talman! Jag håller med om allt utom den sista meningen, som jag inte alls tyckte hängde ihop med resten av beskrivningen. Det tycks vara alldeles klart att det bara är en utökad beställning men med viss möjlighet för universiteten att fördela beställningen på olika fakulteter efter önskemål. Jag skulle vilja ställa en fråga om miljöforskningen, eftersom den inte alls har berörts. Vi finner det anmärkningsvärt att miljöforskningen har drabbats så olyckligt. Det gäller två saker: dels pengarna - Naturvårdsverkets hela forskningsbudget är borta ur årets budget - dels riksdagens möjligheter att i demokratisk ordning hantera miljöforskningen i landet.
Fru talman! Jag kan lämna Gunnar Goude ett mycket tydligt och förhoppningsvis lugnande svar på frågan om svensk miljöforskning. Jag är också här förvånad över att inte den informationen tidigare nått hans öron. Jag är ledamot av den miljöstrategiska forskningsstiftelsen, MISTRA. De resurser som MISTRA har till sitt förfogande täcker mer än väl bortfallet vad gäller Naturvårdsverkets forskning. Man kompenserar alltså hela bortfallet med råge. Svensk miljöforskning tillförs genom den stora resurs som MISTRA är ökade resurser.
Fru talman! Jag skulle gärna vilja ställa ett par frågor till Bengt Silfverstrand. Det gäller ett begrepp som har använts vid flera tillfällen i debatten, nämligen effektivitet i forskarutbildningen. Jag skulle vilja att Bengt Silfverstrand definierade vad han menar när han uttrycker sig på det sättet. Det är den ena frågan. En kommentar till det Bengt Silfverstrand sade. Han hänvisade till SULF:s uppfattning om forskarutbildningen och menade att det skulle stödja uppfattningen att det här är ett bra förslag. Jag tycker att man alltid skall vara väldigt försiktig när det gäller partsinlagor i den här typen av debatter. Vi vet samtidigt att i stort sett alla studentorganisationerna är emot förslaget, så det kan jämna ut sig i så fall. Jag har också en fråga om studiefinansieringen. Vem skall ansvara för att det på något vis kan bevisas att man har forskarstudierna finansierade. Jag vill hålla med Bengt Silfverstrand om att det har blivit en betydligt mjukare skrivning i betänkandet än vad det var i propositionen. Det tackar vi för givetvis. Det är bra. På s. 11 i betänkandet skriver man att det kan vara fråga om stipendier. Stipendier beviljas i varje fall enligt min erfarenhet ofta för betydligt kortare tid än fyra år. Det kan vara fråga om studiemedel, skriver man. Vi vet att har man läst färdigt sin grundutbildning har man inte särskilt mycket kvar. Det kan vidare bli fråga om externa anslag. Min erfarenhet är att externa anslag många gånger beviljas för betydligt kortare tid, tre till sex månader. Man skall också kunna kombinera med yrkesverksamhet. Blir det inte så, Bengt Silfverstrand, att det ändå i de flesta fall kommer att vara den sökandes sak att svara på dessa frågor gentemot fakultetsnämnderna?
Fru talman! Ett mycket klart svar på frågan vad effektivitet är. Det är att vi vill ha ut mer av de stora satsningar som svenska folket som skattebetalare gör till ett förvisso viktigt område, de svenska skattebetalare i gemen som Britt-Marie Danestig och hennes parti i andra sammanhang värnar. Vi vill har ut mer av systemet. Vi vill ha en starkare genomströmning. Vi vill ha fler kvalificerade forskare som inte bara går igenom systemet utan som också kommer ut på den arbetsmarknad i näringslivet som kräver bättre utbildade och fler doktorer. Det är vad vi menar med effektivitet.
Fru talman! Jag misstänkte det. Det är givetvis väldigt viktigt att vi handskas med skattebetalarnas pengar på ett varsamt sätt. Men jag tycker att frågan om effektivitet inte enbart kan vara fråga om genomströmning, alltså hur snabbt vi får dem genom systemet, hur mycket vi får av pengarna i den bemärkelsen. Forskarutbildningen är ju inte en yrkesutbildning i vanlig mening, inte heller en förlängning av grundutbildningen. För att bli en god forskare krävs en bred personlig erfarenhet, en mognad som bl.a. kan komma till uttryck i arbetslivserfarenhet och genom aktiv dialog med andra forskare. Det är alltså någonting som hör ihop med att det inte bara är genomströmning utan också effektivitet i meningen kvalitet i forskningsresultaten, det spännande, det intressanta, det som är skönheten i forskningen. Jag skulle vilja avsluta med - och jag riktar det till Andreas Carlgren, som också snöar in på det här - att säga att forskning är så mycket mer. Dom Helder Camara har vid något tillfälle i en bön sagt: Gud se med särskild ömhet på dessa män som är så effektiva och rationella att de inte förmår se skönheten i en blå liten häst.
Fru talman! Britt-Marie Danestig sade i sin inledning att det här förslaget rimmade illa med socialdemokraternas tal om livslångt lärande. Det är en mycket märkvärdig slutsats dragen av en vänsterpartist, som brukar vara mycket mån om att se till att man hushållar med knappa resurser på det bästa sättet. Med livslångt lärande menar vi att så många människor som möjligt skall få en chans att förkovra sig för att kunna behålla fotfästet på en arbetsmarknad som vacklar för många, respektive om man är arbetslös komma ut i arbetslivet. Med livslångt lärande menar vi inte nästintill evig studiefinansiering när det gäller forskarutbildning. I dag är det flera som går, det vet Britt-Marie Danestig, uppåt tiotalet år utan ordnad studiefinansiering. Ett så orättvist system kan vi givetvis inte ha kvar. Det måste vi reformera, och det måste vi reformera snabbt.
Fru talman! Jag hade inte tänkt säga något mer i dag, men när jag hörde Bengt Silfverstrand - tack för de vackra orden - måste jag få säga följande. När jag i ett faktiskt svårt anförande försökte vara schysst och balanserad då klampade Bengt Silfverstrand in med de allra största skorna på sig. Folkpartiet har i sin motion ett högre mål, har föreslagit mer pengar. Alltså går det att göra olika bedömningar. Det har jag och min grupp gjort, och jag tar också de praktiska konsekvenserna av det. Men vad jag tycker detta visar är att folkpartister inte är livegna, att Folkpartiet är ett liberalt parti med högt i tak även i praktiken. Detta behöver inte bemötas, jag ville bara försvara mitt parti, för jag är folkpartist.
Fru talman! Ett mycket ödmjukt svar. Jag tycker att det är viktigt, för den intellektuella hederlighetens skull, att säga följande, och Margitta Edgren är utanför det jag säger nu.

Fru talman! Jag noterar att Beatrice Ask har bekymmer med de internationella undersökningar som nyligen har presenterats angående utbildningsstandard i olika länder. De visar obestridligen - det är i och för sig en utmärkt idé att detta diskuteras i utbildningsutskottet - att Sverige ligger mycket högt när det gäller en rad kriterier inom utbildning och bildning. Varför är då Beatrice Ask bekymrad över detta? Det naturliga vore väl att alla i Sveriges riksdag oavsett parti tycker att det är bra att Sverige har en god position när det gäller utbildning. Den kan bli bättre, förvisso, men vi kan vara stolta och glada över att många decennier av intensivt utbildnings och bildningsarbete har lett till ett bra resultat. Det borde alla kunna enas om. Ändå är alltså Beatrice Ask bekymrad. Hon är bekymrad därför att det här strider mot den svartmålning av svensk utbildning och över huvud taget av välfärdssamhället som moderaterna alltid ägnar sig åt. T.o.m. i regeringsställning talar man illa om Sverige. Då är det självfallet inte bra med undersökningar som visar att Sverige och svensk utbildning och bildning har en stark position. Särskilt intressant bland gjorda undersökningar är den om vuxnas läsförståelse. Med "vuxna" avses personer mellan 16 och 65 år, ingalunda uteslutande personer i min eller Bengt Silverstrands aktningsvärda ålder. Vad undersökningarna visar är att Sverige bland de tolv undersökta länderna ligger absolut i topp när det gäller de tre kategorier som man undersökt: förståelse av en prosatext, förståelse av dokument och förmåga att göra räkneoperationer. Utom tävlan och jämfört med de andra elva undersökta länderna ligger vi alltså i topp. Det viktiga med undersökningen är att den visar att detta upprätthålles genom decennierna medelst insatser som inte bara har med skola eller högskola att göra utan som också har att göra med folkbildning, kulturpolitik, jämställdhetspolitik - denna gör att också kvinnorna kommer med - vuxenutbildning, spridning av kunskap och bredd i rekryteringen. Kort sagt: Det gäller allt det som moderaterna är emot. Inte undra på om ni moderater tycker att den här undersökningen är besvärande! Denna debatt har varit intressant på många olika sätt, även om nyheten i argumenten kanske inte varit alldeles påfallande. Undersökningen visar att vi befinner oss i ett intensivt reformskede av svensk högskola. Utbyggnad, ökad jämställdhet, ökad kvalitet, en större tyngd på högskolans samarbete med det omgivande samhället, ökade insatser för kvaliteten, en ny struktur för högskolan som ger också högskolan större självbestämmanderätt och nu också en reformerad forskarutbildning är vad det handlar om. När det gäller denna forskarutbildning är det så - som Bengt Silverstrand, Andreas Carlgren och Margitta Edgren har visat - att det är hög tid att se till att det ursprungliga målet för svensk forskarutbildning verkligen kan genomföras. Det är ingenting nytt att vi talar om en fyraårig forskarutbildning. Det satte riksdagen för flera decennier sedan upp som ett mål. Det är också det som man inom de naturvetenskapliga, tekniska och medicinska ämnena anser vara det absolut riktiga. Det gäller för övrigt också de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena, i varje fall i mer allmänna sammanhang. Fyra år är den tid som man också internationellt sätter upp för forskarutbildning. Det är således alls ingen nyhet att vi talar om en fyraårig forskarutbildning. Tiden för forskarutbildningen är alltså för lång. Det gäller nästan alla delar, men inte alls på samma sätt beträffande de tekniska och naturvetenskapliga delarna. På den medicinska sidan är den också för lång. Näringslivet och andra arbetsgivare har ju klagat över att de forskare som är färdigutbildade är för gamla. Det kan inte vara av intresse för vare sig individen eller för samhället att nästan 50 % av dem som påbörjar humanistisk doktorsutbildning inte ens efter 20 år har avlagt en examen. Är det detta som Britt Marie Danestig menar är skönheten i forskningen? Eller är det detta som menas med livslångt lärande? I så fall skulle jag vilja säga att det begreppet fullständigt missuppfattats. Det här är inte av intresse för någon, allra minst för humanisterna. Det är därför obegripligt att just humanister har klagat så mycket över detta förslag, som i själva verket stärker deras ställning i forskarutbildningen. Man ser ju verkligen till att det är en mycket kvalificerad utbildning, som leder fram till att man blir en fullutbildad forskare. Man kan fortsätta eller utnyttja sina kunskaper på annat sätt. Det som själva utbildningen går ut på är ju att de som har ansvaret för utbildning tar ansvar för dem som kommer in där, för dem som sållas ut som de mest kvalificerade - precis som på alla andra utbildningar. Vi vill väl inte ha ett utbildningssystem där de som t.ex. antas på läkarutbildningen sedan bara lämnas vind för våg. Det är väl inte skönheten i läkarutbildningen att de får går där åtta, nio, tio eller elva år. Den principen har inte vi i Sverige, utan vi har principen att de som är antagna också skall ha en rimlig chans att, om de arbetar på, klara av sin utbildning - i det här fallet sin mycket kvalificerade forskarutbildning. Detta kommer att leda till ökad kvalitet i hela forskningen. Det skall inte vara som det nu är, nämligen att doktorsavhandlingen för humanister - vilket också har påpekats i debatten - nästan är det enda man hinner åstadkomma som forskare. Det sägs att det är det huvudsakliga i den humanistiska forskningen och det visar just att det är något som är fel här. Allmänt från samhällets utgångspunkt, från kvalitetsmässig utgångspunkt och, framför allt, från individens utgångspunkt är detta ett stort framsteg genom att det nu ges nya resurser. 500 miljoner kronor tillförs fakulteternas anslag i nya medel. Den humanistiska forskningen är det forskningsområde som har fått de största anslagsökningarna under de senaste 20 åren. I fasta priser har den humanistiska forskningen fått 150 % mer under en period fram till 1996/97. Den ökningen fortsätter nu. Den fortsätter också när det gäller forskartjänsterna och doktorandtjänsterna. Alla som kommer in på doktorandutbildning behöver inte omedelbart ha en doktorandtjänst. Ingen påstår heller det. Man kan studera med studiemedel om man har kvar sin rätt till studiemedel under de inledande åren. Men så småningom skall det växlas in i kanske utbildningsbidrag eller en doktorandtjänst. Nu förstärks möjligheten för fakulteterna att bestämma detta. De humanister som klagat över det här - vilket har återspeglats i denna kammare - tycker jag på något sätt har en defaitistisk inställning till sin egen vetenskap. Ibland har man en något exklusiv inställning och menar: Vi humanister håller på med en så oerhört märkvärdig forskning att vi måste få hålla på i åtta, nio eller tio år för att åtminstone bli färdiga med vår utbildning. Detta är inte rimligt. Den humanistiska forskningen, som jag är stark vän av, måste ses i sitt sammanhang tillsammans med andra vetenskaper. Det gäller att utnyttja doktorandtiden för att få fram doktorer. Det är precis som Margitta Edgren säger, nämligen att vi inte behöver fler doktorander. I stället behöver vi fler doktorer. Det är det som det här förslaget kommer att leda till genom att universiteten/institutionerna tar sitt ansvar och genom att de tillförs stora nya resurser som gör det möjligt att genomföra doktorandutbildning på avsevärt kortare tid. Det är innebörden av detta förslag!

Fru talman! När det gäller OECD:s undersökning Education at a glance beskrev Carl Tham precis det som jag har beskrivit, nämligen att resultaten vad gäller vuxnas kompetens beror på en mängd olika faktorer - åtminstone är det den tolkning som görs. Jag antar att den delen av anförandet var skrivet innan jag var uppe och talade. Däremot är det inte bara jag som är bekymrad över mediokra resultat i vissa avseenden. T.o.m. utbildningsministern har uttryckt bekymmer på den punkten. Jag tänker bl.a. på ett pressmeddelande som jag antar att ministern sett och som häromdagen gick från Utbildningsdepartementet, så det är väl inte så märkvärdigt. Utbildningsministern tycker inte att argumenten i vår debatt här i kammaren är särskilt nya. Jag kan väl då säga att det är ömsesidigt. Vi tycker nämligen detsamma om utbildningsministerns argumentation. Men jag vill ändå ha svar på något som inte belyses, nämligen: Varför har regeringen i särskild ordning gett sig på anslag som rör forskares och studenters möjligheter till internationella kontakter? Det handlar om stödet till utlandsstudenterna, om internationellt utbyte bland forskare osv. Man kan gå steg för steg och rada upp olika anslag. Vad är syftet? Vad är det som gör att socialdemokraterna tror att detta lyfter svensk utbildning ytterligare? Det här är en nyhet. Även socialdemokraterna tyckte förr i världen att Sverige skulle vara ett aktivt land när det gällde internationellt samarbete och utbyte. Men nu vill man inte vara med. Carl Tham är i budgetpropositionens skrivningar närmast besvärad över att det inte går att lämna olika samarbeten. Jag vill veta varför. Vad är det för nya bedömningar som man gör från regeringspartiet?
Fru talman! Det är viktigt med olika undersökningar, eftersom de kan föra både debatten och verkligheten framåt. Det är alltså sant att Sverige ligger i toppen enligt denna läsundersökning. Ändå är det drygt 25 % av den vuxna svenska befolkningen som inte på ett tillfredsställande sätt kan klara av de prov som undersökningen bygger på. Det är en mycket mindre andel än genomsnittet för andra länder, men det handlar likväl om en fjärdedel av den svenska befolkningen. Det, Beatrice Ask, är orsaken till att vi satsar så hårt, envetet och beslutsamt på vuxenutbildning och på kunskapslyftet. Men moderaternas svar på detta är att minska anslagen till studiefinansieringen - en studiefinansiering som är helt nödvändig om det hela skall kunna genomföras - med drygt 1,3 miljarder. Det är svaret från moderaterna. Det är detta som är en utmaning för oss. Det är fortfarande en fjärdedel av befolkningen som inte klarar proven. Målet är att alla skall kunna klara dem. Det är ju därför som vi satsar på kunskapslyft, och den satsningen skall fortsätta. Moderaterna har här uppenbarligen en helt annan syn. Jag måste ändå fråga Beatrice Ask en sak. Varför har ni gått ifrån alla de utomordentliga punkter om den framtida forskarutbildningen som ni hade i fjolårets motion? Ni vill ju att vi skall lyssna på er. Ja, vi har lyssnat på alla dessa punkter om hur antagningen skall förbättras, om att examen bara skall ta fyra år, om att forskarstudier inte bör kombineras med andra tidskrävande uppgifter, om att alla forskarhandledare skall få god handledning osv. - kort sagt: principer som vi nu förverkligar. Varför har ni gått ifrån dem?
Fru talman! Utbildningsministern kan lämna över de där papperen till Bengt Silfverstrand. Han känner nämligen inte till vad moderaterna tycker om forskarutbildning. Jag påpekade under den debatt då Carl Tham inte hade möjlighet att lyssna att det är en hel del i förslaget som är bra, men att vi tycker att propositionen som helhet har brister i vissa avseenden, vilket är skälet till att vi föreslår avslag. Det är inget märkligt. Man kan alltså tycka att delar är bra även om man inte vill godkänna hela förslaget. Men Bengt Silfverstrand kände inte till detta så ta gärna frågan med honom. Jag vill återkomma till detta med utlandskontakter. Står regeringen fast vid att antalet utlandsstuderande skall halveras under tre år? Vad är skälet? Vad är detta för nyhet? Det är ju faktiskt någonting som är verkligen nytt och som många är undrande över. Sedan har jag bara en kort kommentar om detta med vuxnas kompetens. Det är riktigt att vi hade ett bra resultat i OECD-undersökningen från 1995. Då är det egentligen litet ologiskt att satsa massor på vuxenutbildning. Samtidigt finns det en mängd internationella undersökningar - bl.a. den aktuella matematikundersökningen TIMSS - som visar att när det gäller matematik och något yngre, dvs. de som skall söka sig till universiteten, är det väldigt mycket som borde göras. Och vad har hänt under denna mandatperiod? Jo, det har aldrig sparats så mycket på grundskole och gymnasieundervisning som nu. Klasserna blir större och större. Det är ju en väldigt märklig prioritering som regeringen och regeringens partikamrater i kommuner och landsting är ansvariga för.
Fru talman! Jag måste väl röra mig osynligt, för jag har varit närvarande under hela debatten och också lyssnat till vad Beatrice Ask sade inledningsvis. Jag hörde ingen uppläsning ur moderaternas fjolårsmotion. Det förstår jag, eftersom moderaterna nu går helt emot det här. Jag har nyligen i Göteborg haft nöjet att diskutera med Beatrice Asks partikamrat Per Unckel. Då meddelade han att det var helt rätt. Man hade gått ifrån det här, för man hade - som han sade - filosoferat, och filosofin hade lett fram till att det nu inte längre var bra att ha fyraåriga forskarutbildningar eller att man har en ordning där de som är antagna till forskarutbildning verkligen kan gå igenom sin utbildning. Den filosofin har uppenbarligen också slagit klorna i Beatrice Ask. Jag beklagar det. Och jag beklagar det också för de svenska studenterna. Det vore en fördel för alla att man, om man har blivit antagen till forskarutbildning, vet att man har en chans att klara av sina studier på den avsedda tiden. Så till frågan om det internationella. Vi är mycket för internationella forskningsprojekt, men vi är inte för obegränsade kostnader, och det gäller alla länder. I fråga om de utlandsstuderande vet Beatrice Ask mycket väl att det sparförslag som vi lade fram innebar naturligtvis att det skulle bli färre som utnyttjade möjligheten att åka utomlands för att studera. Nu har vi lagt det förslaget åt sidan. Men likväl tycker jag nog att Beatrice Asks kritik här är minst sagt något hycklande. De sparförslag som då lades fram innebar t.ex. att en utlandsstuderande inte längre fick låna extra av de fördelaktiga studiemedelslånen för att finansiera terminsavgifter, utan de skulle vara tvungna att ta banklån. Men Beatrice Asks parti vill ju ha banklån för alla studerande, även för dem som studerar i Sverige. Jag förstår inte logiken i det resonemanget.
Fru talman! Jag skulle vilja göra några anmärkningar angående utbildningsministerns syn på den humanistiska bildningen. Såsom jag uppfattade hans anförande betydde det: Sänk kraven, snabba på! Se till att få en enklare fotostatkopierad avhandling, bli färdig och kom ut till verkligheten! Det var ungefär som ett körkort: Se till att bli färdig! Gå inte och dra hela tiden! Fru talman! Sanningen är ju den att den humanistiska forskning som sker under lång tid vid sidan av ett yrkesarbete till väsentlig del utgör den sammanlagda forskningen som bär upp seminarier och svensk forskning. Jag skall ta upp ett exempel. Just i denna stund - finsk tid - disputerar en kamrat till mig, Runar Eldebo, på Åbo akademi. Han har i drygt tio år forskat vid sidan av sin gärning som pastor och lärare vid Teologiska högskolan. I dag lägger han fram resultatet av tio års arbete vid sidan av en 100-procentig tjänst. Det vore inte möjligt i Carl Thams framtid. De femhundra sidornas belysning av en unik historia om Frank Mangs gärning och dogmatik skulle alltså inte finnas i den framtid som vi kan vänta utifrån det här beslutet. Jag har andra kamrater på mitt eget seminarium, där jag är kyrkohistoriker, som håller på i kanske 10 15 år och som utgör själva gräddan av den forskning som sker i dag inom humaniora och i historia, men som inte kommer att finnas i framtiden.